Fru talman! Jag har också stor respekt för SBU rapporterna. Men jag tycker att just det här fallet om läkemedlen är litet för hårdraget. Vi måste ju komma ihåg att hela läkemedelsnotan inte är på mer än 13 miljarder, och då kan man ju inte spara sådana enorma belopp just där. Men det är väl vackert så, om man kan spara 10-20 %. Men det blir ju landstingen som får inkassera den vinsten.

Fru talman! Vi har i denna kammare under de senaste åren fokuserat på de problem som råder inom hälso och sjukvården, äldreomsorgen och handikappområdet. Det är tre områden med ett nära samband. Jag vill först peka på några av de problem som förekommit i olika utredningar och i massmedierna den senaste tiden. Jag tror att de är väl kända av alla. Vi har hört dem nämnas här i dag också tidigare. Det grundläggande problemet är bristen på vård och omsorg. Det gäller alla människor med vårdbehov, men blir särskilt märkbart för äldre och handikappade. Vårdköerna har återigen vuxit, och vårdgarantin klaras inte längre. I en enkät från Landstingsförbundet från maj 1995 var det bara 14 av 21 sjukvårdshuvudmän som kunde följa vårdgarantins rekommendationer. Ett område som omfattas av vårdgarantin är höftledsplastik. 1993/94 väntade 466 patienter på operation. I dag har kön vuxit till ca 2000 patienter. När det gäller gråstarr var motsvarande siffror 524 patienter 1993/94 och vid årsskiftet 2163 patienter. En stor del av dessa är sannolikt äldre människor. Totalt ökade kön inom vårdgarantin med 15 000 människor. Detta är emellertid inte de enda köerna. Äldre människor med tillsynsbehov väntar på en boendeplats inom den kommunala omsorgen eller väntar på ett eget rum i äldrevården. De som bor hemma väntar på en utökad hemtjänst. Självfallet finns det många ställen där äldreomsorgen fungerar bra, men ÄDEL-rapporten har lyft fram allvarliga brister, bl.a. beträffande kontinuiteten i den medicinska vården, avsaknad av kontinuerlig läkartillgång, brister i läkemedelshanteringen och bristande resurser i livets slutskede. När det gäller pensionärernas privata ekonomi framgår det av en beräkning i PRO:s tidning att nära 7 miljarder kronor lagts som en extra börda på pensionärskollektivet under 1995 till ingången av 1997. Därtill kommer urholkade pensioner, påpekar PRO. Alla dessa konstaterade problem har inte gått spårlöst förbi. Svenska folket börjar förlora förtroendet för samhällets förmåga att - trots höga skatter - tillhandahålla en god omsorg för äldre människor. Detta framgår av en SIFO-undersökning från oktober i år. Bara en av fem utgår från att det svenska välfärdssystemet räcker för att trygga en bra äldreomsorg. 80 % tror alltså att man måste komplettera det offentliga grundskyddet genom eget sparande eller en privat försäkring. Är då situationen så hopplös som den verkar vara? Jag tror inte det. Man kan emellertid konstatera att den förda politiken har fått dessa negativa konsekvenser för vår välfärd. Den logiska slutsatsen blir då att politiken måste förändras. Vi behöver flexibilitet, nya tankar och ett nytt system för att klara dagens och framtidens vårdbehov. Vi moderater har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Våra förslag syftar till att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, kulturellt och socialt växande Sverige. Genom en större enskild sektor och ett starkare civilt samhälle kan både företag och människor växa. Vi slår också fast att det allmänna skall tillföras resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra de uppgifter som skall vara gemensamma, såsom hälso och sjukvård och omsorg om äldre och handikappade. Det finns enligt vår uppfattning stora resurser i hälso och sjukvården som det nuvarande landstingssystemet inte förmår frigöra. Den debatt vi har fört tidigare här i dag har också påvisat detta. Inte heller förmår systemet samordna resurserna på ett optimalt sätt eller tillvarata den enskildes eller personalens valfrihet. Det fria läkarvalet och den fria etableringsrätt för sjukgymnaster och specialistläkare som den borgerliga regeringen införde har i praktiken tagits bort. Vi anser att rätten för alternativa vårdgivare därför skall lagregleras. Som bekant föreslår vi också en allmän solidariskt finansierad hälsoförsäkring som skall garantera alla människor en god sjukvård och omsorg. För äldre och handikappade föreslår vi i våra motioner en rad förbättringar och rättigheter. Låt mig här bara nämna några. Politiken måste utformas med hänsyn tagen till enskilda människors val. På lika villkor skall man få välja mellan olika former av service, vård och boende. En gammal människa skall ha rätt att flytta till ett äldreboende i en annan kommun. Detta måste skrivas in i socialtjänstlagen. När det gäller sjukhemmen måste en specialistläkare ha det övergripande ansvaret. De mindre enskilda sjuk och vårdhemmen skall också ha möjlighet att bevaras. Demenssjuka måste få en väl anpassad vård. Forskning och utbildning inom de olika demenssjukdomarna är nödvändigt för att säkerställa en god vård. Dagvård, avlastnings och växelvårdsplatser samt institutionsanknuten hemsjukvård är goda alternativ och komplement som bör utvecklas ytterligare för att ge större valmöjligheter. Hemtjänsten måste bli mer flexibel och utformas efter vårdtagarnas önskemål och behov. En granne eller anhörig skall kunna anställas efter samma taxa som inom hemtjänsten. Vi föreslår därför en s.k. Fru talman! Detta var några av våra förslag inom äldreomsorgen. Jag vill nu övergå till att ta upp de funktionshindrades situation. Vi anser att funktionshindrade i möjligaste mån skall undantas från besparingar. Stödet till dem måste vara mångsidigt och anpassat till deras särskilda förutsättningar. Den funktionshindrade skall kunna påverka sin situation genom att välja vård, assistans och omsorgsform. Man skall ha möjlighet till eget, väl anpassat boende. Den personliga assistansen är av stor betydelse för att funktionshindrade människor skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vi motsätter oss därför besparingar på det området och avsätter 225 miljoner kronor extra för detta ändamål. Moderna hjälpmedel är för många människor skillnaden mellan ett liv i passivitet och invaliditet och möjligheten att leva ett normalt liv. Vi föreslår att hjälpmedelsmarknaden öppnas så att alla som har behov av hjälpmedel skall kunna få det. Vi vill därför införa en hjälpmedelsgaranti. Konkurrensen kommer att ge fler, bättre och billigare hjälpmedel. Här vill vi särskilt framhäva de senaste årens enorma utveckling inom IT-området. För sex år sedan tillkom en lag i USA - Americans With Disabilities Act, ADA - som garanterar funktionshindrade vissa rättigheter. Vi föreslår att man studerar erfarenheterna av denna lag och hur den skulle kunna användas i Sverige. Fru talman! Många ställer frågan: Hur skall vi få råd med en utökad och bättre vård och omsorg i ett svårt ekonomiskt läge? Även detta har vi tidigare debatterat livligt här i dag. Jag har här kort berört några punkter som fördyrar vår sjukvård. Enligt vår uppfattning måste resurserna samordnas och fri etableringsrätt införas för läkare och annan sjukvårdspersonal. Konkurrensen kommer att utveckla vården och göra den effektivare och billigare. En rad utredningar och undersökningar från olika håll bekräftar giltigheten av våra idéer. T.ex. 24,3 miljarder kronor i form av produktionsbortfall och sjukvård. Genom förändrade behandlingsmetoder, bättre samordning och tidigare behandling skulle 7,1 miljarder kronor kunna sparas. Landstingsförbundet att varje landsting borde kunna spara minst 100 miljoner kronor varje år genom minskade lokalytor, sänkta driftskostnader och ökad uthyrning. Liknande beräkningar presenteras inom projektet UFOS där man talar om möjliga besparingar på 23 miljarder kronor för hela det offentliga fastighetsbeståndet. Många fler exempel skulle kunna nämnas och har även nämnts här tidigare i dag, men jag nöjer mig med detta och konstaterar att det är uppenbart att möjligheter finns att åstadkomma en bättre vård och service inom en oförändrad kostnadsram om man är villig att göra förändringar i systemet. Vi moderater föreslår sådana förändringar.

Fru talman! Det mesta av de förutsättningar som gäller för hälso och sjukvården är också giltiga för vården av gamla och människor med funktionshinder. Därför tål de att upprepas. Ekonomisk balans och en stabil finansiell grund för stat, landsting och kommuner är själva fundamentet för en solidarisk och rättvist fördelad välfärd. Centern har genom samarbetet med regeringen tagit ett betydande ansvar för restaureringen av detta fundament. Vi är nu på god väg ut ur den ekonomiska krisen, även om den med den stora arbetslöshet som alltjämt råder knappast kan sägas vara över. Det har varit oundvikligt att alla på något sätt drabbas av de besparingar som varit nödvändiga för att komma till rätta med problemen. Även om ambitionen varit att så långt som möjligt skydda vården och omsorgen har det även här på olika sätt blivit kännbart. Det är därför viktigt att komma ihåg att syftet med de besparingar som gjorts är att kunna trygga den sociala välfärdens kärnverksamhet i framtiden. Till denna kärnverksamhet hör förutom sjukvården alltså äldreomsorgen och omsorgen om människor med olika typer av funktionshinder. Denna kärnverksamhet måste ha vissa utmärkande drag. För det första: Den måste vara solidariskt finansierad. Alla måste ha rätt till vård och omsorg av god kvalitet. De flesta blir någon gång i livet på något sätt beroende av vård och omsorg. Enligt Centern är det därför en rimlig utgångspunkt att vården och omsorgen till största delen finansieras med skattemedel. Vi är från Centerns sida öppna för olika former av försäkringslösningar även på andra och fler områden än i dag. Vi menar dock att sådana försäkringslösningar i första hand bör vara förbehållna de delar av vårt trygghetssystem som gäller vår ekonomiska och försörjningsmässiga trygghet. Det är svårt att hitta en lösning som innebär att man inom ett marknadsekonomiskt system kan ha en fördelning som grundar sig på rättvisa men som ändå utgår från att man betalar olika mycket beroende på sin inkomst. Om det skall vara ett försäkringssystem, måste det finnas en koppling mellan inkomsten och det man betalar och vad man får ut. För det andra, fru talman: Vården och omsorgen måste vara rättvist fördelad. Alla måste, oberoende av var man bor i landet eller av vad man har för bakgrund, ha samma rätt och möjlighet till god vård och omsorg. För detta är ett bra skatteutjämningssystem mellan kommunerna ett villkor. För det tredje: Vården och omsorgen måste präglas av närhet. Strukturen på vården och omsorgen måste utformas utifrån medborgarnas behov, men också utifrån medborgarnas önskemål. Att kunna få den vård och omsorg man behöver i den egna bostaden och i den lokala miljön är för Centern en självklar utgångspunkt. För det fjärde: Vården och omsorgen måste präglas av mångfald och valfrihet. En solidariskt finansierad vård och omsorg förutsätter att resurserna fördelas efter den enskildes egna behov. Däri ligger det politiska ansvaret. Var man vill att dessa behov skall tillgodoses och vem som skall vara vårdgivare, måste utgå från medborgarperspektivet dvs. från den enskildes egna önskemål. Rätten att få välja bostadsort och rätten att få välja vårdgivare borde oavsett vårdbehov enligt Centern vara en självklarhet. Vi anser därför att rätten för äldre att flytta bör garanteras i lag. På samma sätt anser vi att äldre makar som vill bo tillsammans även efter att någon av dem fått ett mer omfattande vårdbehov, skall garanteras detta. För att valfrihet också skall bli något reellt för personer med funktionshinder, måste Handikapputredningens intentioner fullföljas. Enligt Centern mening behövs det en plan för detta fullföljande. En mycket väsentlig del av denna plan måste vara att göra arbetslivet tillgängligt för dem som har olika funktionshinder. Lagen om rätt till personlig assistent, som tillkom under Centerns medverkan i den förra, borgerliga regeringen, har varit en oerhört viktig och betydelsefull reform för de svårast funktionshindrade såväl när det gäller den personliga integriteten som när det gäller självbestämmande och valfrihet. Centern har därför aktivt deltagit i att utforma ett regelsystem som både värnar den enskildes rätt och klargör samhällets ansvar. Den lagändring som gjordes i våras, som i sak enbart avsåg att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten, har dock lett till en hel del missförstånd och feltolkningar som bl.a. fått genomslag i försäkringskassornas bedömning av enskilda ärenden. Såvitt vi har kunnat förstå, beror det delvis på att de ändringar som skedde av propositionen vid riksdagsbehandlingen inte nått ut till handläggarnivå. Dessutom har ärendets behandling i riksdagen råkat sammanfalla med den förutskickade tvåårsprövning som beslutades när lagen trädde i kraft, något som fått många att tro att denna haft med lagändringen att göra. I de fall där någon fått sig färre assistenttimmar tilldelade, har det dock nästan uteslutande berott på denna rutinmässiga uppföljning. Den ändring av lagen som genomfördes i våras, gällde betalningsansvaret för assistentkostnaderna för ett begränsat antal unga under skoltid. Det är mot den här bakgrunden, fru talman, viktigt och angeläget att assistentreformen följs upp och utvärderas. Slutligen vill jag ta upp något nog så aktuellt. En samhällsfinansierad vård och omsorg måste utmärkas av trygghet och insyn. En verksamhet som bedrivs med allmänna medel, måste präglas av den öppenhet som gäller för all offentlig verksamhet oberoende av i vilka former den bedrivs. Det är enligt Centern utifrån den enskildes perspektiv positivt för både mångfald och valfrihet att nya aktörer vid sidan av kommunerna bedriver vård och omsorgsverksamhet. Det ställer naturligtvis samtidigt större krav på kommunerna som huvudmän att göra upphandling och urval inte bara på ekonomiska grunder utan i lika hög grad utifrån kvalitetskrav. För den enskilde vårdtagaren och dennes anhöriga, är det en fråga om trygghet, om att ha full insyn i den verksamhet som han eller hon är beroende av. Men även från ett allmänt medborgarperspektiv måste denna insyn vara garanterad.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

Fru talman! Riksdagens majoritet bestående av ledamöterna för Socialdemokraterna och Centerpartiet, fastställde den 22 november i år den ekonomiska ramen för de olika budgetområdena avseende 1997. Därmed föll Folkpartiet liberalernas föreslagna inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det var en politik som hade medfört fler jobb och därmed också bättre förutsättningar för att täcka de i dag otillfredsställda behov som finns inom hälso och sjukvård och socialtjänst. Det innebär alltså att vi inte deltar i beslutet om det här betänkandet i eftermiddag. Vi har kortfattat redovisat vår politiska ståndpunkt i ett särskilt yttrande. I det här inlägget kommer jag således att inrikta mig på äldre och handikappade och framför allt på den rädsla dessa grupper känner i dagens samhälle. Den allmänna debatten färgas ju av fallbeskrivningar om människor som på olika sätt möter otryggheten i vården. Man vet inte vad man har att vänta. Scenen förändras hela tiden. Detta syns inom vården, men också regeringens återställarpolitik, återställarna av återställarna och pensionsdebatten, understryker ju att man inte vet vad som kommer att hända i framtiden. För oss är det oerhört väsentligt att vi nu återskapar den här tryggheten så att människor vet vad de har att räkna med - inte minst inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Den här tryggheten, frånvaron av rädsla, måste skapas för alla; för äldre och för personer med funktionshinder. Hänsyn måste också tas till att ingen människa är den andra lik. Vi måste ha en flexibel organisation, en organisation med personal som har förmåga till inkännande och som känner av vad den ene och den andre bäst behöver. Det behövs, det har vi lyft fram här, särskilt en utbyggnad av boende som tar till vara de bästa egenskaperna i olika boendeformer som ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Det är ett boende där man, när man flyttar in, kan få känna att man får bo kvar och inte behöver flytta när man blir sämre. Det har varit väldigt tydligt, inte minst i demensvården. För att skynda på den här utvecklingen, har vi föreslagit en satsning på en halv miljard kronor som stimulansbidrag till de kommuner som utvecklar äldreboendet. I det betänkande, SoU 7, som vi nyligen behandlade - och då var utskottet enigt - sade vi att det är angeläget att de åtgärder regeringen aviserat för att avhjälpa bristerna i äldrevården snabbt kommer till stånd. Det inrymde också boendefrågorna. Jag hade hoppats att socialministern skulle stanna kvar en stund, men nu är det väl Hans Karlsson som får redovisa vad man är på väg att göra. Vi har i vårt program skrivit in att vi vill införa ett välfärdskontrakt inom hemtjänsten för att öka tryggheten. Det innebär att den som behöver äldreomsorg inom tre dagar skall kunna få kontakt med hemtjänsten, och sedan gör man upp en plan, ett kontrakt, för vad som konkret kommer att göras. Ledstjärnorna här är valfrihet och inslag som jourtjänst, som skall finnas med. I det här sammanhanget skall vi också komma ihåg att det finns en stor grupp äldre invandrare med särskilda behov. Socialministern tog i det här sammanhanget upp de regionala skillnaderna och skillnader mellan olika vårdenheter. Hon sade att man snabbt skulle se på det här och i vårpropositionen komma med förslag, för att hitta besparingar i rationaliseringar. Då vill jag höja ett varningens finger. Det är ganska svåra analyser att göra. Man kan väldigt lätt dra fel slutsatser om man bara tittar på statistik och siffror i tabeller. Oftast behövs att man går igenom journalmaterial, att man vet vilka individer som ligger bakom. En fråga till Hans Karlsson blir då: Vad är det för resurser man tänker sätta in för de här analyserna? Det krävs alltså mycket kvalificerade forskare för att rätt tolka data. Det får inte bli så som det var för någon månad sedan, när det var en debatt om vilka sjukhus som var sämst på att ta hand om hjärtinfarkter. Det skapar en väldig oro i samhället, om man tittar ytligt på siffrorna och drar fel slutsatser. Sedan går jag över till frågan om de funktionshindrade. En viktig sak som jag glömde att ta upp i inledningen, som kom upp i diskussionen om det förra avsnittet, är att vi över block och partigränser är överens om målen för såväl hälso och sjukvården som äldreomsorgen och stödet till funktionshindrade. Det här är ingenting som någon har monopol på. Däremot har vi olika idéer om hur vi skall nå målen. Det är bra att vi har olika idéer, därför att i den demokratiska debatten kan det bli ett givande och ett tagande av det som är bäst, där vi på bästa sätt både kan tillfredsställa behoven hos de individer det gäller och få det utfört på ett kostnadseffektivt sätt. Det gäller också de funktionshindrade. Här är det naturligtvis med sorg i hjärtat som vi, som drivit rätten för de funktionshindrade att leva så normalt som möjligt i samhället, i våras såg hur regeringen med Centerpartiets stöd beslöt att skära ned rätten till personlig assistans. Vi ser nu att det slår hårt mot många funktionshindrade, som får denna rätt omprövad och beskuren. Inte minst kommer det rapporter beträffande ungdomar. Det gäller den ändrade tidsramen, rätten till personlig assistans som begränsas och överföringen till kommunerna. Jag vet att Hans Karlsson är enig med Folkpartiet om vår syn på stödet till de funktionshindrade, så jag hoppas att vi i Hans Karlssons inlägg får höra vad man nu avser att göra med de förslag som hänger i luften. Det gäller detta med att handikappombudsmannen skall kunna föra talan, vad som händer på diskrimineringslagstiftningens sida och hur vi lever upp till FN:s konvention om delaktighet och jämlikhet för de funktionshindrade.
Fru talman! Som Barbro Westerholm säkert minns, lades det från början fram ett förslag om besparingar på 900 miljoner kronor inom den personliga assistentverksamheten. Bakgrunden till det var att kostnaderna blev betydligt högre än vad man ursprungligen hade räknat med. Av detta blev så småningom kvar en besparing på bara 215 miljoner kronor, efter att detta hade diskuterats inom regeringen och med oss. Vi kom fram till att det fanns anledning att inte göra så stora besparingar. Besparingarna har gjorts på så sätt att en del av de kostnader som staten förut har burit har överförts till kommunerna. Det är inte så att vi har överfört belastningen på kommunerna utan anledning, utan det beror på att det har funnits skäl att klargöra fördelningen av kostnaderna. Det är vad som har hänt. I sak vet också Barbro Westerholm att det inte är någonting i lagstiftningen som motiverar de här förändringarna. Det är mera den rutinmässiga uppföljningen av den gamla lagstiftningen som har lett till att man får omprövningar av antalet timmar här och var. Det är därför viktigt att slå fast, att även om lagändringen inte hade gjorts hade detta till stora delar uppstått, beroende på den tolkning av lagen som man gör på försäkringskassorna.
Fru talman! Men syftet med lagstiftningen är ju att täcka behoven för dem som kanske har störst behov av samhällets stöd för att kunna leva ett normalt liv. Sedan får man skrämselhicka därför att kostnaderna blev högre än man hade beräknat. Då finns det anledning att gå in i frågan utifrån behoven, inte att sätta ett tak när det gäller pengar. Man kunde ha lugnat sig här och låtit en reform sätta sig. Det är de enskildas behov som skall styra i det här läget.
Fru talman! Det är i allra högsta grad så det går till också. Det är hela tiden de enskildas behov som styr. Men det sker ständigt en omprövning i de enskilda fallen, och vid sådana tillfällen kan det hända att någon får ändrade förutsättningar. Det kan ju inte tillskrivas den lagändring som vi gjorde i våras, därför att den var inte anledningen till detta. Det är viktigt att hålla isär de olika begreppen. En del av den oro som har skapats bland de personer som är beroende av det här har ju skapats genom påståenden som inte har med verkligheten att göra. Det har sagts att lagändringen har varit så dramatisk att den har haft dessa effekter. Jag tycker att ni här och andra som har varit med om att sprida dessa uppgifter på sätt och vis har bidragit till detta. I realiteten har lagändringen inte lett till sådana här stora förändringar, utan det har att göra med det reglerade kostnadsansvaret mellan kommunerna och staten i första hand. Därför tycker jag att vi från alla håll har ett ansvar för att se till att problemen klaras ut. Det gäller också det som handlar om att sprida uppgifter som inte riktigt stämmer med det som lagändringen motiverade.
Fru talman! För oss räcker det med att vi får höra från dem som har behoven, de funktionshindrade, vilka bekymmer de möter. Det är ju de som står i fokus här. Den signal som har sänts ut i och med det ändrade beslutet är ju till tjänstemän, som de funktionshindrade är i behov av, och de kanske tillämpar bestämmelserna på ett striktare sätt än vad vi alla här i riksdagen hade avsett. Detta är olyckligt och måste ändras.

Fru talman! LAS är en av de viktigaste reformerna under det här årtiondet, något som vi alla kan vara stolta och glada över. Jag hoppas att vi inte skall behöva hamna i tråkigheter och meningslösa motsättningar, utan att vi skall slå vakt om den här reformen, skjuta till de pengar som behövs och reda ut de problem som kan uppstå efterhand. Det är ju en ny reform, och den måste få sätta sig. Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig vid äldrefrågorna i det här inlägget. Två regeringar har efter varandra betonat vikten av att värna kärnan i välfärden. Vi hörde också Roland Larsson göra detsamma alldeles nyss. Barnomsorgen, skolan, sjukvården och äldreomsorgen skulle prioriteras före transfereringarna, dvs. folkpension, ATP, m.fl. För att kunna göra det hävdar man att det är nödvändigt med nedskärningar i t.ex. socialförsäkringssystemen. Men eftersom nedskärningar i socialförsäkringssystemen, barnbidrag och folkpension, leder till att alltfler hamnar under socialbidragsnivån och tvingas uppsöka socialkontoren, innebär det att kommunernas kostnader för socialbidragen tränger ut resurserna till välfärdens kärna. Det är kommunicerande kärl. Det har blivit allt mindre pengar över för t.ex. äldreomsorgen, åtminstone per capita. En av grunderna i den generella välfärden är den fulla sysselsättningen. I dag har Sverige en arbetslöshet av sällan skådat mått. Politiken måste därför inriktas på att få människor i lönearbete. Barn och äldreomsorgen måste därför redan nu återanställa förskollärare, sjukvårdsbiträden, hemtjänstpersonal, m.fl., som vi tog upp i den förra debatten. Sänkta socialförsäkringsnivåer och folkpensioner leder också till att konsumtionsutrymmet för hushållen minskar, och som resultat sjunker den inhemska efterfrågan. Otryggheten ökar och alltfler sparar i form av t.ex. pensionsförsäkringar. Sparkvoten ökar, och de pengar som så väl skulle behöva omsättas genom ökad konsumtion växer på hög på banken. Samtidigt ser vi alltfler äldre gå och leta i papperskorgar efter tomburkar. Beräkningar visar att samhället tjänar 800 kr i månaden eller 10 000 kr per år på att avskeda en kvinna anställd inom äldreomsorgen. Thomas Julin har tagit upp detta tidigare. För 1 miljard kronor i merkostnad skulle kanske 100 000 personer slippa avsked och kunna gå kvar och utföra arbetsuppgifter som så väl behövs inom t.ex. äldreomsorgen. Jämför man med internationell statistik, t.ex. från Eurostat, visar det sig att det inte finns något billigare sätt att minska arbetslösheten än att låta den offentliga konsumtionen öka. Omvänt finns det inget plågsammare och ineffektivare sätt att spara pengar än genom att avskeda kvinnor inom offentliga sektorn och ställa dem i arbetskraftsreserven. Vänsterpartiet vill därför skjuta till 5 miljarder kronor till kommuner och landsting för att de skall kunna behålla sin personal. Fru talman! Ett stort problem för de äldre är taxorna. Det är ett ökande problem, som dessutom skiljer sig kraftigt från kommun till kommun. Vänsterpartiet har lagt fram en del förslag som skulle kunna underlätta tillvaron för de flesta. 1. Vänsterpartiet anser att avgifterna skall vara enhetliga över hela landet. 2. Vi anser att det vore önskvärt med ett statligt reglerat högkostnadsskydd, lika för alla kommuner. Vi vill att alla kommunala avgifter inordnas i det. 3. Man kan också införa ett samlat förbehållsbelopp, som man har gjort i Borlänge, och garantera vissa utgifter som självrisk i tandvård, högkostnadsskydd, m.m. 4. De ökade kostnaderna för läkemedel, framför allt för kroniskt sjuka - beroende på beslut vi fattade häromveckan - bör kunna kompenseras genom att man direkt ger frikort till låginkomstpensionärerna. Det jag nu räknade upp var förslag som vi har i vår stora motion om äldreomsorgen. Fru talman! Äldreomsorgen är en dubbelt viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt. Dels arbetar många kvinnor inom äldrevården, dels är de flesta äldre kvinnor, på grund av högre medellivslängd. Även inom anhörigvården ser vi samma mönster gå igen. Att de nedskärningar vi nu sett inom välfärden har ett samband med den patriarkala hegemonin inom det ekonomiska tänkandet torde stå utom allt tvivel. Som företrädare för ett feministiskt parti är det för mig naturligt att förespråka ett annat ekonomiskt synsätt och en annan syn på människovärdet än som är förhärskande i dag. Då skulle vi få helt andra prioriteringar i samhället. Tack!
Fru talman! Problemet med att möta Vänsterpartiet och Stig Sandström i debatten är att man från deras sida utgår från och försöker lyfta fram en ny och helt främmande ekonomisk teori, som på något sätt är en fossil av det gamla planekonomiska systemet. Om den teorin inte håller, Stig Sandström, vilket allt talar för, faller ju alla era förslag platt till marken. De bygger på att den här teorin, som är oprövad och som det inte finns särskilt många som ställer sig bakom, skulle fungera i praktisk verklighet i Sverige i dag. Det finns det inget som talar för.
Fru talman! För det första skall jag säga att vi har en väl genomarbetad budget. Alla våra förslag är finansierade. Vi kan stå för varenda krona i den budgeten, och det tror jag inte Roland Larsson heller kan ha något emot. För det andra är det nyekonomiska tänkande som jag efterlyser mer en fråga om enkla prioriteringar. Det är i stor utsträckning skillnad mellan kvinnligt och manligt tänkande, tror jag. Sådana företeelser som JAS, motorvägar, satsningar på olympiader osv. skulle inte förekomma om vi hade ett matriarkaliskt ekonomiskt tänkande. Då tror jag att vi skulle satsa mer på äldreomsorg, sjukvård, barn, skola, m.m. Jag tror att det är detta det handlar om. Jag tror att det liksom är en kamp för att få olika värderingar att slå igenom. För vår del är vi som sagt ett feministiskt parti, och vi ställer upp för de värderingar som jag nu har nämnt.
Fru talman! Det är klart att det till viss del handlar om värderingar. Men det var inte det jag tog upp, utan jag tog upp den verklighet där det gäller att få in de här inkomsterna. I går, fru talman, åt jag musselsallad i matsalen här i huset. Jag skulle naturligtvis ha kunnat tänka mig att betala med pärlorna som jag hittade i musslorna. Men jag hittade inga, och därför fick jag lov att betala med de pengar jag hade. Samma verklighet gäller för Stig Sandström, och det är väl det som egentligen är problemet i det här fallet.
Fru talman! För inkomster har vi en mycket enkel filosofi. Ta pengarna där de finns, i stället för att plåga dem som har det sämst ställt och försöka krama ur så mycket som möjligt ur dem! Det är ingen svår konst. Vi har finansierat alla våra förslag, så jag förstår egentligen inte vad Roland Larsson är ute efter. Tror han att jag lever i någon annan drömvärld? Jag förstår uppriktigt sagt inte. Inkomster och utgifter skall naturligtvis gå ihop, men det gäller att ta pengarna där de finns i första hand.

Fru talman! I det här avsnittet, som handlar om äldre och personer med funktionshinder, vill jag börja med att ställa mig bakom de motioner som handlar om att lagstiftningsvägen ge äldre rätt att få flytta till vilken kommun de vill. Det här är någonting som man inte borde behöva lagstifta om. Det borde vara en självklarhet att man oavsett ålder eller funktionshinder skall ha rätt att flytta och bosätta sig där man av någon anledning vill bo. Eftersom det finns ett flertal motioner i den här frågan är jag övertygad om att det finns en majoritet för en sådan här förändring. Det hade därför varit möjligt att få ett beslut redan i dag. Nu får vi tyvärr vänta, men det kommer förhoppningsvis. Fru talman! Även när det gäller äldre och handikappade har besparingarna slagit hårt. Det handlar då främst om personalneddragningarna. Även här anser vi i Miljöpartiet att vi måste ha råd med en bra omvårdnad.

Men vi har inte råd att behålla den personal som skapar trygghet och drägliga förhållanden för de äldre, de sjuka och för de grupper som behöver personlig assistans! En god omvårdnad handlar ju i mycket om att det finns tillräckligt med personal som gör jobbet. Här skulle jag vilja hänvisa till den utredning som jag nämnde tidigare och som AMS nyligen har gjort om nettobesparingarna vid en uppsägning. Räkneexemplen i utredningen visar att samhället sparar 986 1 500 kr i månaden vid arbetslöshet med akasseersättning. Får personen i fråga KAS - då får man mycket mindre - sparar samhället 1 200-3 700 kr per månad. Hamnar han eller hon däremot på arbetsmarknadsutbildning kostar det i stället 2 600 9 470 kr i månaden mer att ha honom eller henne stående utanför ordinarie arbete. Då tycker jag att man måste börja fundera över om vi inte i stället skall ha folk i arbete. Fru talman! För en kort tid sedan följde jag med hemtjänsten i min kommun. Jag besökte också ett servicehus och fick information om växelvård och om vård i livets slutskede. Inom det här området skulle man kunna höja omvårdnaden avsevärt om man prioriterade det. Det är där de viktiga och riktiga jobben finns, jobb där man kan höja omvårdnaden genom att behålla befintlig personal och använda övertalig personal från andra ställen eller från arbetslöshetskön i stället för att som i dag hota med ytterligare nedskärningar. Fru talman! När det gäller den handikappgrupp som behöver personlig assistans så anser vi i Miljöpartiet att det är olyckligt som det är i dag att det finns två huvudmän som är ansvariga. Vi anser att det skall vara en huvudman och stöder då det förslag som kommit från handikappgrupperna om att staten skall vara huvudman, detta för att de assistansberättigade skall behandlas så lika som möjligt var de än bor i landet. Ingen skall behöva bli utpekad som en liten kommuns tunga post i den sociala budgeten. Vi anser också att rätten till assistans i skola och daglig verksamhet skall finnas. Den handikappade bör då få använda sig av sin ordinarie assistent - det är viktigt. Vi föreslog att 100 miljoner extra skulle tillföras assistansreformen. Tyvärr försvann de pengarna i budgetbeslutet den 22 november. När det gäller beviljande av assistans tror jag att det är viktigt att peka på att man runt om i Sverige gör väldigt olika bedömningar. Det handlar mycket om vilka utredare man får. Dessutom gör kommunerna och försäkringskassan samtidigt bedömningar av en och samma person, och det kan också se olika ut. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om Miljöpartiets motion med rubriken "Ett samhälle för alla". Där framför vi att handikappanpassningen i samhället skall vara en självklarhet både vid nybyggnad och vid ombyggnad. Detta bör framför allt gälla offentliga lokaler, affärslokaler, skolor, vänthallar och sjukhus. Offentliga lokaler skall i större utsträckning än i dag ha ljudslingor för hörselskadade. Lokalerna bör också i möjligaste mån anpassas för allergiker, funktionshindrade och synskadade. Slutligen anser vi att Diskrimineringsombudsmannen bör få rätt att agera när funktionshindrade nekas tillträde till teatrar och restauranger. Ett handikappanpassat samhälle är bra för oss alla.

Fru talman! Graden av utvecklingsnivå i ett samhälle sägs man kunna mäta genom att studera på vilket sätt samhället tar hand om de svagaste grupperna - det kan handla om gamla, sjuka eller barn. Ju mer framstående en kultur är, desto större är tryggheten för dessa svaga grupper. I vårt samhälle företräds dessa grupper inte av starka föreningar eller förbund, som kan hävda deras intressen. Det rör sig många gånger om människor som inte vågar, orkar eller kan göra sina röster hörda. Det är därför extra angeläget att samhället lyfter fram deras behov. Det är inte alltid de med de starkaste företrädarna i samhällsdebatten som bäst behöver samhällets stöd. Fru talman! I det materialistiska samhället har de äldres situation alltmer kommit i skymundan. Värdet av erfarenhet och visdom som den äldre generationen har skaffat sig under ett långt liv uppskattas inte på långa vägar på det sätt som det borde. Vårt samhälle saknar mycket av en grundläggande respekt för ålderdomen. Välfärd har kommit att bli synonymt med materiellt god standard. Instrumentet att mäta en sådan välfärd är trubbigt. Det är inte hur rummet möbleras eller dess kvadratmeteryta som oroar och bekymrar de äldre i dag. I stället är det problemet med den mänskliga kontakten och omvårdnaden när de blir gamla och inte kan klara sig själva som oroar. För inte så länge sedan var åldrandet en naturlig del av samhällslivet. De äldre hjälpte till i den mån de orkade och kunde. Ofta passade de barnen och förmedlade stor kunskap till nästa generation. Att ta hand om sina gamla var lika naturligt som att ta hand om sina barn. I dag är det annorlunda. Fru talman! Ett delprojekt inom det forskningsprogram som sociologen Lars Tornstam, Uppsala universitet, gjorde 1984 visar att äldre har en viktig uppgift att fylla i samhället genom att erbjuda sin livserfarenhet till de yngre. 97 % av svenskarna i åldrarna 15-75 år tycker enligt undersökningen att de äldres livserfarenhet bättre skulle kunna tas till vara. Ändå ger dagens samhällsstruktur dåliga förutsättningar för att förverkliga den viljan. Äldre tenderar att umgås med äldre eller med ingen alls, och den institutionaliserade vården har tagit över ansvaret för dem som behöver hjälp. Vikten av de anhörigas stöd både psykologiskt och fysiskt har tonats ned. Fru talman! Jag hoppas att det snart görs en ny undersökning av detta, eftersom den här är gammal och det skall finnas intresse för att följa upp det här. I stället för anhöriga får vårdpersonalen ensam axla ansvaret för medmänsklighet och omsorg. Men det är högst troligt att det är just indragning på personalsidan som främst kommer i fråga när landstingen och kommunerna skall spara. Därmed försämras kvaliteten i vården av gamla. Den vården går inte att rationalisera särskilt mycket utan kvalitetsförsämring. Medmänskligheten kommer i kläm. Det är mot bakgrund av dessa argument som vi anser att mer pengar bör tillföras vården. I förrgår kom ett undersökningsresultat från Sundsvall. Där hade Socialhögskolan i Stockholm gjort en undersökning. Man säger att det nu inte finns någon möjlighet att spara mer inom äldreomsorgen. Man tror att det i stället behövs stora resurstillskott. Fru talman! Jag sade i mitt förra anförande att vi behöver 7-8 miljarder till kommunen för att tillförsäkra alla en god vård och omsorg. Vi kristdemokrater menar också att den enskilde har rätt att vara med och bestämma över sin situation. Många av de olika besluten inom omsorgen fattas i dag av kommunens personal. Så är det t.ex. ofta när det gäller boendeform och vilka sysslor som skall utföras av kommunens hemtjänst. Det är fel. Alla människor är olika och har olika behov vad gäller livskvalitet. Detta måste vi ta hänsyn till när vi formar äldrevården. Många kommuner har infört något som närmast kan liknas vid en form av kommunarrest. De gamla har fått ett flyttförbud, som visar intolerans och kränkande av de gamlas integritet. Vi har fått se många upprörande exempel där gamla inte har fått flytta över en kommungräns för att exempelvis komma till sina barn. Det är nästintill skamligt. Fru talman! Några ord och anhöriginsatser. Enligt många beräkningar står anhöriga för största delen av vården i hemmen. De utför cirka två tredjedelar av all vård. Ofta är det kvinnorna som svarar för den största insatsen. Det finns uppskattningsvis 150 000 hemmaboende äldre som behöver hjälp med att duscha och bada. Av dessa får hälften i första hand hjälp av en anhörig. Motsvarande siffra när det gäller toalettbesök är 40 000 personer, varav hälften får hjälp av en närstående. Likaså torde ca 25 000 dementa bo kvar hemma tack vare vård och passning av anhöriga. Till detta kommer föräldrar som vårdar sjuka och handikappade barn eller vuxna, som också får hjälp av anhöriga och närstående. Men det finns ett stort mörkertal. Det har bl.a. Lennart Johansson, som är specialsakkunnige i äldrefrågor vid Socialstyrelsen, sagt efter det att han sammanställt en rapport om familjen som vårdgivare. Många vårdar anhöriga utan att det är känt. Fördelningen av ansvaret för vården mellan samhälle och familj är en av de stora framtidsfrågorna. Vi kristdemokrater anser att anhörigrollen måste uppvärderas och erkännas. Det går inte att ha ett antingen-eller, utan vi måste ha ett både-och. Den viktigaste roll som vi politiker spelar gäller attityd till anhörigas oerhörda insatser inom vården. Vi måste alltså uppvärdera dessa. Fru talman! I handikappfrågorna har kristdemokraterna i sin motion lyft fram att vi tycker att det är oetiskt att spara på den grupp som har de allra största vårdbehoven. 215 miljoner är mycket pengar att sparas. Vi vet hur mycket oro detta har spridit bland alla de olika handikappade som har assistensersättning och dylikt. Vi tycker att detta är fel. Vi tycker samtidigt att samhället nu måste gå vidare och stryka den åldersgräns på 65 år som finns. Vi tycker att det är en diskriminering av äldre. Har man ett stort vårdbehov så att man har fått en assistensersättning före 65 års ålder måste man kunna få den även fortsättningsvis. Det är inte värdigt ett samhälle som Sverige att enbart ha åldersgräns som ett kriterium för att ta bort en reform. I övrigt, fru talman, hänvisar jag till det särskilda yttrande som är bilagt socialutskottets betänkande.
Fru talman! Chatrine Pålsson och Kristdemokraterna tar i alla sammanhang upp resurstillskotten. Vi i Folkpartiet har också fört fram att det behövs mer resurser inom äldreomsorgen. Men det som jag saknar i diskussionen är en självkritisk granskning av hur man arbetar inom vården och möjligheterna att göra besparingar. Själv har jag kommit läkemedelsområdet närmast. Där visar det sig att det finns mycket att vinna genom att se över de äldres medicinering. Äldre som kanske har varit sängliggande med mindre tung medicinering kan plötsligt gå på toaletten och äta själva, med minskat behov av stöd som följd. Jag vill höra hur Chatrine Pålsson ser på detta att vi självkritiskt måste granska också det här området.
Fru talman! Det är naturligtvis angeläget ur alla perspektiv att se till att det finns en rätt behandling för även äldre människor. Vi vet ju att äldre människor oftast är mycket känsliga för olika mediciner. Jag vill hävda att det, med det högkostnadsskydd som vi har och de stora kostnader för mediciner som finns, lär vara väldigt många äldre människor som faktiskt inte har råd att hämta ut sin medicin. I den delen kanske det blir en förändring. I övrigt tycker jag att det finns delar som det inte går att rationalisera bort. En sådan är omsorgspersonalen, som de facto är den garant som de äldre har för att kunna bo hemma och få en värdig vård. Den går inte att rationalisera bort. Lika jäktade som vi är framme vid talarstolen när vi bestämt oss att vi skall tala åtta eller tio minuter, lika jäktad är all hemtjänstpersonal som dagarna före jul träder in hos en svårt sjuk och vårdbehövande anhörig eller en sjuk människa. Jag tycker att det inte går att sätta ut den för ännu mer press, för den kommer inte att utföra ett kvalitetsmässigt bra jobb. Varenda gång jag är ute i landet får jag de här signalerna från hemtjänstpersonalen: Vårt största problem är att vi inte hinner ge den vård och omsorg som vi vill, vi hinner inte vara den trygghet som vi vill vara. Det som förut fick ta en halvtimme får i dag bara ta 15 minuter. Det gäller frukost, hjälp vid uppstigning osv. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller isär de här begreppen. Människor som ger trygghet i vård och omsorg kan inte rationaliseras bort.
Fru talman! Två saker vill jag kommentera. Först högkostnadsskydd och läkemedel. Med det avbetalningssystem som införs är jag övertygad om att det inte kommer att bli några större problem med underbehandling. Det är inte det stora problemet när det gäller läkemedelsbehandling av äldre. Vad sedan gäller omvårdnad är det helt klart att man t.ex. inte kan mata fortare. Det finns vissa moment man inte kan göra fortare. Men jag tror att det behövs en hel del utbildning och kunskapshöjande insatser i bemötandet av äldre, insatser i personals kunskaper om hur människor med olika etniskt ursprung reagerar på ting. Där finns vinster att göra. Man kan minska en hel del problem med en ökad kunskap om hur man bemöter människor i olika situationer. Vi får inte stirra oss blinda på ordet resurstillskott, utan det handlar om kvaliteten och kunskapen i det man gör.
Fru talman! Det som är bekymret med läkemedelskostnader och andra kostnader för äldre är ju inte en och en kostnadsökning, utan kostnadsökningarna tillsammans. De äldre som har det svårast har fått en ordentlig kostnadsökning om man tar med alla olika kostnadsökningar. Det blir ofta droppen som får bägaren att rinna över. Det är detta som är det viktiga. När det gäller de andra saker där Barbro Westerholm ifrågasätter resurstillskott var Kerstin Heinemann oerhört förbluffad därför att jag i föregående debatt anförde någonting annat. Vad vi kristdemokrater hela tiden betonar är den mänskliga omsorgen om våra äldre. Den kan aldrig bytas mot kvadratmeteryta, mikrovågsugnar eller någon annan materiell höjning av bostandarden, utan dessa måste följs åt hand i hand. Risken är att det bara blir materiellt god standard som vi likställer med välfärd i ålderdomen. De som har störst behov av vård har emellertid inte så mycket nytta av sin mikrovågsugn, sin spis eller sitt kök, utan för dem är det närheten till vården som är avgörande för hur de mår och för deras livskvalitet. Det är detta som jag försöker att lyfta fram.

Fru talman! Jag noterat att om jag skulle besvara alla de frågor som har ställts till mig, skulle jag behöva utsträcka min taletid med ungefär en och en halv timme. Men det utgår jag från att jag inte ges möjlighet att göra, så jag kommer att fatta mig ganska kort. Vi debatterar nu utgiftsområde 9 och är just nu mitt inne i det som handlar om äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder. Jag vill inledningsvis säga att min utgångspunkt är att alla partier har en absolut ambition att göra det bästa möjliga för de personer som omfattas av dessa omsorger. Om någon påstår någonting annat, så blir jag minst sagt arg - jag får inte använda något annat uttryck på denna plats. Om vi skall klara att ge en bra omsorg för äldre och för personer med funktionshinder är förutsättningen en ekonomi i balans. Vi behöver ekonomiska resurser för att kunna ge denna omsorg. Det kommer inga andra pengar någon annstans ifrån än de som vi skapar själva i detta land. Utskottet delar regeringens uppfattning att omsorgen om äldre och personer med funktionshinder skall vara ett prioriterat område i svensk politik. Äldre personer med behov av service, omsorg och vård skall få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet att själva få bestämma över sin livssituation och det sätt varpå omsorgen ges. Utskottet anser vidare att det är nödvändigt att överväga en lagreglering om äldres rätt att flytta mellan kommuner. Sådant byte av bostadsorter kan vara särskilt väl motiverat när det handlar om äldre som behöver komma närmare sina anhöriga för att få mer kontakt och möjlighet att umgås med nära och kära. Med ÄDEL-reformen gjordes ett viktigt vägval, att den sociala synen på äldrevården skulle träda i förgrunden. Boendet, de sociala kontakterna och stödet i vardagen ställdes i centrum. ÄDEL-reformen trädde i kraft den 1 januari 1992, vilket innebär att kommunerna fick det samlade ansvaret för de äldres service, vård och omsorg. Valfrihet, trygghet och integritet var nyckelord. Socialstyrelsen har i ett antal rapporter redogjort för resultatet av de utvärderingar som man har haft i uppdrag att utföra. Fru talman! Många äldre är i dag oroade över hur det skall bli med vården och omsorgen i framtiden. Genomförda och väntade sparåtgärder visar på betydande skillnader mellan behov och tillgängliga resurser hos många kommuner och landsting. Det utrymme för rationaliseringar och effektiviseringar som har funnits är nog i de flesta fall rejält intecknade. HSU 2000 har presenterat sin bedömning av vilka resurser som behövs för att klara en bra vård och omsorg. Siffrorna visar på ett betydande gap mellan behov och tillgängliga resurser. Det är därför nödvändigt att, som regeringen aviserar, ha en hög beredskap att förbereda åtgärder för att möta de bedömda ökande behoven inom vård och omsorg. Fru talman! Det finns samtidigt anledning att påminna om att kvaliteten i äldreomsorgen i allmänhet är mycket god. Det får inte bli så att enskilda fall och missgrepp kastar en skugga över all den vård och omsorg som ges till äldre människor i vårt samhälle. En rad undersökningar och även enkäter bland brukare visar att vi allmänt sett har en bra äldreomsorg i Sverige. Det finns anledning att lita på att man får den hjälp man behöver. Men där det finns brister skall dessa självfallet rättas till. De insatser som behövs skall också vara möjliga att ge. Fru talman! När det gäller omsorgen om funktionshindrade anser utskottet att den generella välfärdspolitiken skall utgöra en av grundstenarna även på detta politikområde. Principen om alla människors lika värde och rätt är utgångspunkten. För att uppnå detta behövs särskilt riktade insatser och förbättrad tillgänglighet. Det finns anledning att särskilt understryka detta med anledning av den debatt som pågår om tillämpningen av den lagstiftning som nu gäller för personlig assistans. Den 23 maj beslutade riksdagen om åtgärder för att uppnå bättre kontroll på utgifterna och om om vissa besparingar i den statliga assistansersättningen. Motivet var att försöka att hålla kostnaderna inom den budgeterade ramen för att på det sättet bidra till saneringen av statens finanser. Jag vet mycket väl att för svårt funktionshindrade är reformen om personlig assistans den viktigaste reform som har genomförts på handikappområdet. Det är därför lätt att förstå de starka reaktioner som vi upplever när det görs förändringar. Men det är vanskligt att dra alltför långtgående konsekvenser och slutsatser av de exempel som vi möter. Det är viktigt att varje analys grundar sig på objektivt underlag. Det finns uppenbart exempel på enskilda som har råkat illa ut, men det är för den skull inte givet att det är lagstiftningen som det är fel på. Naturligtvis finns det i flera fall skäl att göra nya bedömningar av omfattningen av personlig assistans. Det går naturligtvis att finna exempel på beviljade assistanstimmar som är felaktiga, antingen åt det ena eller det andra hållet. I båda fallen måste det alltså rättas till. Men många upplever att handläggarna vid omprövningen avsiktligt lägger sig på en sådan nivå att brukarna kommer att överklaga. Det är inte rimligt att handlägga grannlaga bedömningar för svårt funktionshindrade på det sättet. Fru talman! Personlig assistent har på flera sätt inneburit en revolution inom handikappomsorgen. Makten över det stöd och den hjälp som man behöver har flyttats till den funktionshindrade personligen genom att den funktionshindrade har fått möjlighet att själv bestämma vem eller vilka han eller hon vill ha som personlig assistent. Personlig assistans innebär att insatserna direkt når den som har störst behov. Man får helt enkelt möjlighet att delta i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Man blir delaktig i utvecklingen, får möjlighet att träffa jämnåriga, umgås och ha kul på ett sätt som vi, som inte är funktionshindrade, ofta ser som naturligt och självklart. Dessa framsteg och möjligheter till personlig utveckling får inte kullkastas. I vårt samhälle måste det finnas plats för alla. Fru talman! Under den taletid som jag nu har kvar skall jag försöka att kommentera några av de frågor som ställdes till mig i de tidigare inläggen. Jag börjar med att vända mig till Moderaterna. Som jag sade inledningsvis har vi alla på de politikområden som vi nu diskuterar en gemensam ambition att göra det så bra som möjligt för äldre och handikappade. Däremot har vi olika förslag till lösningar. Det är bra att Moderaterna är så tydliga och talar om att det är försäkringslösning, privatisering, olika former av checkmodeller osv. som man vill använda för att organisera samhället på ett annat sätt. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att organisera samhället på, men det är ett tydligt alternativ. Det är bra om Moderaterna också i den allmänna debatten är tydliga på den här punkten, så att vi vet att det är fråga om olika sätt att lösa samma problem som vi diskuterar. Det är inte så att det blir mer eller mindre resurser om vi gör på det ena eller det andra sättet, för resurserna måste fram och de måste betalas av oss gemensamt. Nu är min taletid slut.

Fru talman! Hans Karlsson tar upp regeringens beredskap för att täcka det glapp på ett antal miljarder i vården som har påvisats av HSU 2000. Det skulle vara intressant att veta vad det är för beredskapsåtgärder som man har i bakfickan. Det andra gäller LASS. Hans Karlsson tar upp att det finns en del brister i handläggningen. Avser regeringssidan att gå ut med information till Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen eller Riksförsäkringsverket för att få rätsida på de brister som man har funnit? Kanske också några av de frågor som jag ställde förut kan besvaras samtidigt.
Fru talman! Om jag börjar med frågan om resursgapet måste jag säga att jag av i huvudsak två skäl inte kan ge något detaljerat svar. För det första finns det inget svar att ge i dag, och för det andra har jag inte tillgång till de samtal som förs i regeringskansliet. Så mycket kan jag säga att insatser för att möta detta behov bereds. Vilken konstruktion och teknik som kommer att användas får vi förhoppningsvis de första indikationerna om framåt våren - om inte förr så i samband med vårpropositionen. Jag tror att både Barbro Westerholm och jag får ge oss till tåls till dess. När det gäller LASS:en och personlig assistans har vi i denna kammare beslutat om vissa åtgärder för att hålla igen kostnadsutvecklingen. Trots att vi hade ambitionen att spara 215 miljoner kan vi notera att kostnaderna i stället bedöms bli ca 400 miljoner högre. Oavsett vilka alternativa budgetförslag som finns på detta område är det inte någon lösning att helt undvika att försöka hålla i kostnadsutvecklingen. Det finns skäl att understryka att det vi sade från socialdemokratin och Centerpartiet när frågan debatterades var att vi använde oss av två saker för att uppnå besparingen. För det första skulle vi snäva in bedömningen och dra fler mot mitten. Det innebär att det blir förändringar i båda riktingarna, som jag sade tidigare.
Herr talman! Nu ger jag Hans Karlsson chansen att svara på frågan om andra insatser för funktionshindrade. Det gäller Handikappombudsmannens möjligheter att lagföra och diskrimineringslagstiftningen.

Herr talman! Vi har vid flera olika tillfällen berört frågan om diskriminering. Vi vet att det pågår ett beredningsarbete på en del områden, som i en del fall är ganska långt framskridet. Vi får säkert se konkreta förslag inte alltför långt fram i tiden. I andra delar dröjer det kanske litet längre. Det pågår ett omfattande arbete som, såvitt jag kan se, fångar in merparten av det som tas upp i utredningen. Samma sak är det med Handikappombudsmannens roll när det gäller att föra process. Den frågan bereds också, men jag har ingen tidsplan för när det kommer förslag på den punkten.
Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Hans Karlsson när det gäller äldrevården och möjligheten att få vård i hemmet. Tendensen har de senare åren varit att allt färre äldre får hjälp i hemmet, medan de som verkligen får hjälp, nämligen de mest vårdbehövande, får mer hjälp. Det betyder att anhöriga måste träda till och hjälpa dem som inte får denna hjälp. Hur går det för dem som är ensamma - de som inte har anhöriga eller inte har den relationen till de anhöriga att de kan få hjälp av dessa? Jag undrar också över Socialdemokraternas syn på anhörigvårdarna. Är man beredd att ge dem ett större erkännande än de har fått hittills för att den insats de gör är bra och nödvändig? Sedan har jag en fråga när det gäller assistansersättningen. Skrivningen i regeringens proposition var ju kraftfullare än vad som blev resultatet när förslaget hade gått igenom det kloka socialutskottet. Det var väl bra det. Kommer det ytterligare besparingar på detta område i samband med handikappreformen? När har Socialdemokraterna för avsikt att ändra 65 årsgränsen? Tycker inte också Hans Karlsson att det är felaktigt att ha en åldersgräns för sådana insatser?
Herr talman! Jag har också noterat att det är färre som får hemtjänst. Det finns naturligtvis en koppling till det minskade ekonomiska utrymme som kommunerna nu har. Ett sätt att möta det är att kommunerna får en bättre ekonomi. Till en viss del, även om det inte räcker, kommer kommunerna att få en bättre ekonomi under nästa år, i och med att regeringen har delat ut ytterligare 2,6 miljarder. Vi hoppas och tror ganska starkt på att den ekonomiska tillväxten blir litet större än vad vi trodde för ett tag sedan. Det innebär ytterligare resurser, genom att skatteunderlaget på det sättet blir större. Jag hoppas att Chatrine Pålsson och kd har uppfattat vår syn på anhöriga långt tidigare än vid detta tillfälle. Vi har en mycket positiv syn på dem. Det visar sig inte minst i budgetprospositionen, där regeringen anvisar 7 miljoner för att särskilt utveckla och stödja anhörigverksamheten. Vi kan inte komma ifrån - det hoppas jag att Chatrine Pålsson håller med mig om - att det behövs professionell personal vid en stor del av den vård som ges i hemmet. Den personalen kan inte ersättas av anhöriga, även om det hade funnits hur stor tillgång på anhöriga som helst. Det är inte fråga om att det skall vara antingen-eller; det krävs både anhöriginsater och professionella insatser. När det gäller 65-årsgränsen konstaterar jag bara att vi inte har de pengarna. Jag skulle heller inte tro att kd har de pengarna.
Herr talman! Vi är självfallet alla glada om skatteunderlaget ökar, men det är ett jätteproblem när arbetslösheten ökar. Ökningarna kan äta upp varandra. Likadant är det med ersättningsnivåer på 75 %. Det blir mindre pengar till kommuner och landsting än om man håller sig på en annan ersättningsnivå, speciellt om många är arbetslösa eller sjukskrivna. När det gäller anhörigfrågan sade jag också till Hans Karlsson att vi behöver både vårdpersonal och anhöriga - det är självklart - och att det skulle gå hand i hand. Jag vill också säga att jag är glad för att Socialdemokraterna har lagt över 7 miljoner till anhörigorganisationerna. Jag tror att mannen som gick ut och kraftfullt berättade att han hade vårdat sin hustru under många år var den signal som fick Socialdemokraterna att reagera, trots att det har varit så här i jättemånga år. Flera partier i denna kammare har pratat om anhörigvården under många år. Det handlar inte enbart om pengar eller kronor och ören. Man måste attitydmässigt erkänna de anhörigas arbete och stödja dem på olika sätt i form av utbildningsinsatser, ledigheter under vissa tider osv. Det måste finnas människor som kommer in och tar över vårdansvaret. Jag vill inte använda ordet avlastning, för jag tycker att det är så betungande för den som är drabbad och sjuk. Man måste erkänna att de människor som vårdar anhöriga under hela dygnet, och som är tryggheten för de sjuka, har ett värde. De måste få sitt behov av ledighet tillgodosett.
Herr talman! Nu skall jag göra någonting som man egentligen inte borde göra. Jag skall ställa en fråga trots att Chatrine Pålsson inte kan svara på den just nu. När har Chatrine Pålsson hört att vi Socialdemokrater har sagt nej till anhörigvård? Jag kan inte erinra mig det. Däremot finns det, som både jag och Chatrine Pålsson menar, ingenting som säger att det måste vara antingen anhörigvård eller professionella insatser. Det skall finnas både-och. Det behövs många professionela insatser. Det tror jag att Chatrine Pålsson väl känner till med tanke på den profession hon har. Sedan några ord om arbetslösheten. Chatrine Pålsson vet att den frågan är nummer 1 på vår dagordning. Vi har inte med traditionella metoder nått de framgångar som vi hade hoppats. Nu går vi emellertid vidare. Jag är övertygad, även om det är något riskfyllt att säga det till riksdagsprotokollet, om att vi med marginal kommer att klara målsättningen att halvera arbetslösheten till sekelskiftet. Vi kommer dessutom att klara den målsättningen innan vi är framme vid sekelskiftet. Ersättningsnivåerna höjer vi den 1 januari 1998 till 75 %. Det kan vi göra därför att den ekonomiska politik som vi för, och har fört, tillsammans med Centerpartiet är så framgångsrik att den nu skapar ett utrymme för vissa insatser. Det gäller då att förbättra på vissa områden där besparingarna och nedskärningarna har slagit alltför hårt och fått konsekvenser som inte varit avsedda.
Herr talman! Det är gott och väl om vi är eniga åtminstone om målet, nämligen en bättre hälso och sjukvård för äldre och handikappade. Hans Karlsson säger att vi inte skall diskutera om det är mer eller mindre i de olika systemen. Men hur skall vi komma fram till målet om vi inte diskuterar vägen dit? För inte så länge sedan var ju Läkarstämman.

Herr talman! Om vi diskuterar vad de olika systemen kostar kan vi naturligtvis hitta delar där som innebär att man organiserar på det ena eller det andra sättet för att därigenom få högre/lägre kostnader. Vi kan också titta på sjukpenningen, sjukförsäkringen och förtidspensionen. Ett omfattande arbete pågår i syfte att göra de här systemen effektivare. Men ingen får mig att tro att vi kan trolla bort kostnaderna för sjukdom och förtidspension och använda pengarna rakt av exempelvis i sjukvården. Kanske kan vi spara några kronor här och några kronor där för att på det sättet få mera resurser, men inte kan vi åstadkomma några våldsamma besparingar med den metoden och den inriktningen.
Herr talman! Är det en rimlig fördelning att, som jag nyss citerade, bara 10 % går till själva vården, medan 90 % går till förtidspensionering, sjukpenning osv.? Det är klart att det måste finnas sjukskrivna och förtidspensionerade, men om de båda procentsatserna är riktiga kan man verkligen fundera över. Att det finns stora summor att hämta hörde vi faktiskt av vår sjukvårdsminister här. Vi fick ju höra att räknar man på ett sätt skulle man kunna spara, tror jag, 6 miljarder. Räknar man på ett annat sätt skulle det bli 20 miljarder dyrare inom ett område inom äldreomsorgen, om det skulle gälla över hela landet. Visst måste man titta närmare på de olika bitarna för att se hur man skall få pengarna att räcka för vården.
Herr talman! Hur vi skall få pengarna att räcka är väl något som varje regering och riksdag tittar på, men det går inte att trolla. Vi har vissa kostnader. Vi har förtidspensionärer och sjuka, även om dessa i dag är väldigt få och kostnaderna för sjukpenning och sjukskrivningar är förhållandevis låga. Det går säkert att effektivisera ytterligare. Detta är i och för sig inte vårt område. Jag tror att det går att effektivisera, men det går inte att göra stora kap. Det är heller inte något som löser våra gemensamma problem eller bristerna inom äldreomsorgen och sjukvården. Det handlar i stället om att andra pengar, nya pengar, måste till.

Herr talman! Jag kommer i mitt tidsbegränsade anförande enbart att ta upp frågan om den framtida tandvårdsförsäkringen. 1973, när tandvårdsförsäkringen infördes, var det meningen att den skulle minska de försäkrades avgifter för tandvård. Den sänkta avgiften, som faktiskt blev av, medförde en stimulans för att efterfråga tandvård. Många eftersatta vårdbehov kunde tillgodoses, och samtidigt har nya förebyggande behandlingsmetoder - jag tänker särskilt på fluoranvändningen - på ett genomgripande sätt förbättrat den svenska tandhälsan. Kostnaden för tandvårdsförsäkringen i löpande priser har, om man jämför åren 1985 och 1996, förändrats - från 3 369 miljoner kronor till 1 901 miljoner kronor. I fast penningvärde har alltså statens kostnader för tandvårdsförsäkringen minskat kraftigt. Det är viktigt att ha detta i åtanke när vi diskuterar en framtida tandvårdsförsäkring. Man skall också se att utvecklingen inte har varit helt enhetlig. Ändringarna i tandvårdstaxan vad gäller subventioner, ersättningar till tandläkare osv. har inneburit såväl ökade som minskade kostnader för försäkringen. En förbättrad tandhälsa leder inte per automatik till att tandvårdsbehovet minskar. En allt större andel av befolkningen har nämligen fler tänder kvar i högre ålder. Detta i sig innebär ett nytt betydande behov av tandvård. Dels behöver gamla fyllningar göras om, dels finns - med tanke på antalet tänder - risken för kariesangrepp och tandlossningssjukdomar som kräver behandling. Till detta kommer direkt kostnadsökande faktorer, nya överlägsna behandlingsmetoder och i vissa fall också amalgamsaneringar. Herr talman! I vårpropositionen 1996 presenterades ett nytt förslag till tandvårdstaxa, samtidigt som regeringen aviserade att den hade för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om att slopa tandvårdsförsäkringen, vilket skulle gälla från den 1 januari 1998. Den nya tandvårdstaxan trädde i kraft i oktober. Det innebär att den i praktiken skall gälla i endast 15 månader. Efter januari 1998 skall det, såvitt jag begriper, finnas knappt 1 miljard kronor kvar när det gäller tandvårdsförsäkringen. Det är bra att man ser över försäkringen. Gamla lösningar fungerar ju inte i nya tider. Jag är dock kritisk mot det sätt på vilket man från regeringens sida går till väga. Det lär finnas en arbetsgrupp som skall komma med en genial lösning på hur den knappa miljarden skall användas. Arbetsgruppen arbetar helt utan insyn från riksdagen. Bara sammansättningen visar att man från det regeringsbärande partiets sida uppenbarligen är totalt ointresserad av att få till stånd breda lösningar i en fråga som jag vet bekymrar människor. Människor frågar sig nämligen i dag: Har jag råd att gå till tandläkaren framöver? Jag skall inte nu kritisera sammansättningen av arbetsgruppen, men nog är det märkligt att så många tandläkare ringer och säger: Vi har försökt få till stånd möten med ansvarigt stadsråd och med statssekreteraren, men de har inte tid att träffa oss - eller också vill de inte träffa oss. Herr talman! Jag tror att man gör en allvarlig felbedömning från Socialdepartementet om man håller professionen - dvs. tandläkarna - och då tänker jag på tjänstetandläkarna, privattandläkarna och branschorganisationen - utanför den här utredningen. Ta i stället vara på den kunskap som finns och lyssna på dem som i dag har hand om framtidens tandvårdskonsumenter, nämligen de patienter som kommer att vara i behov av ett högkostnadsskydd. När man skall diskutera en utformning av en tandvårdsförsäkring och samtidigt ta hänsyn till stora kostnadsrestriktioner uppstår det en vårdideologisk konflikt. Skall subventionerna i första hand inriktas mot förebyggande åtgärder eller mot patienter som har stora och oförutsedda vårdbehov? Som jag ser det måste ett primärt syfte vara att hjälpa dem som av olika anledningar har fått stora och kostnadskrävande tandvårdsbehov. Samtidigt vill jag understryka att de förebyggande insatserna självfallet är utomordentligt viktiga, men vad får man för den knappa miljarden? Moderata samlingspartiet har i en kommittémotion föreslagit att nuvarande tandvårdsförsäkring skall tas bort. Så långt är vi överens med regeringen, men dessvärre inte längre än så. Om all subventionering tas bort upp till 3 000 kr skall det också vara en fri prissättning upp till den summan. Fungerar detta bra kan beloppet utökas till 7 000 kr. Över 3 000 kr vill vi att ett högkostnadsskydd skall träda in med en subvention på 50 %. kr kommer man också bort från en krånglig och dyrbar administrativ hantering. Bl.a. försvinner rapporteringen till försäkringskassorna. Finns det förresten någon av kammarens ärade ledamöter som har lyckats att begripa sig på en tandvårdsräkning? Själv har jag gjort många tappra försök att tolka en sådan, men jag har ständigt misslyckats. Inte ens efter kontakt med min tandläkare har jag blivit klokare. Vi har alltså ett väldigt krångligt administrativt system i dag med nuvarande försäkring. Vi från Moderata samlingspartiet vill också ha ett system med fri upphandling av tandtekniska tjänster och en avskaffad priskontroll även på detta område. Enbart dessa förslag kommer att leda till en ökad konkurrens och därmed sjunkande priser. Herr talman! I det här sammanhanget är det också viktigt att framhålla att etableringskontrollen för tandläkare måste avvecklas. Samtidigt måste etableringshindret för specialisttandläkare tas bort. Barnoch ungdomstandvården skall också kunna handhas av privattandläkare. Vi vill med andra ord ha ett generellt högkostnadsskydd som skyddar just dem som råkar ut för stora tandvårdskostnader. Som jag sade tidigare skall detta träda i kraft med en subvention på 50 % vid kostnader som överstiger 3 000 kr. Försäkringskassan skall som i dag godkänna behandlingen om kostnaderna beräknas bli 7 000 kr eller mer. Vad regeringens förslag kommer att innebära vet vi inte i dag. Men jag misstänker på starka grunder att den knappa miljarden kommer att riktas mot särskilda patientgrupper. Jag tror att detta är en felaktig väg att få. Om regeringen verkligen menar allvar när man säger att man vill skapa ett system som skyddar dem som har ett stort tandvårdsbehov, då tycker jag att man skall bjuda in samtliga partier till överläggningar i frågan. Jag beklagar att statsrådet Wallström inte är närvarande under den här diskussionen, men jag har förståelse för att hon kanske fick sin dag något splittrad med tanke på förseningen i morse. Det finns dock representanter här i kammaren som kan framföra det som jag säger. Jag tycker att det vore rimligt när det gäller en så stor fråga som en framtida tandvårdsförsäkring - och som människor fäster så stor vikt vid - att samtliga partier bjuds in till överläggningar. Jag tycker också att man skall lyssna på tandläkarna, på branschorganisationerna och på övrig tandvårdspersonal så att man får frågan belyst. Man borde inte ha så förtvivlat bråttom. Då blir det bara hafsverk och ingenting annat. Lika litet som gamla lösningar fungerar i nya tider, lika litet fungerar hafsverk.

Herr talman! Det finns inom utgiftsområde 9 ett par anslagsfrågor utöver dem som hittills har diskuterats och som jag här något vill kommentera. En fråga gäller det som nyss togs upp, nämligen tandvårdsförsäkringen. Från 1998 kommer anslaget till tandvårdsförsäkringen att reduceras till en nivå på högst 1 miljard kronor. Inför denna förändring har det tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att utforma ett förslag till omstrukturering av den reducerade tandvårdsförsäkringen. Ett anslag av den här storleken torde inte täcka stort mer än någon form av högkostnadsskydd. Det finns, som jag ser det, skäl att vara uppmärksam på ett par problem. En reviderad tandvårdsförsäkring bör till att börja med inte leda till en försämrad tandhälsa bland det svenska folket. Försäkringen bör därför vara utformad på ett sådant sätt att den stimulerar till förebyggande insatser av olika slag. Hur dessa förebyggande insatser skall kunna finansieras med de minskade resurserna har jag ännu ingen klar bild av. Möjligen får man lov att göra en anknytning till barn och ungdomstandvården. Om det införs ett högkostnadsskydd måste det vara utformat så att det inte motiverar till att avvakta med åtgärder till dess att tandstatusen har blivit så dålig att försäkringen täcker en större del av kostnaderna. Åtgärderna bör sättas in i så god tid som möjligt. Kanske bör högkostnadsskyddet vara inriktat på att täcka kostnader för dyra normala åtgärder, t.ex. rotfyllningar. Kostnader därutöver bör kanske inte täckas av försäkringen, utan det blir då aktuellt med en större självfinansieringsgrad. Detta skulle motivera att inte onödigt dyra påbyggnader väljs, utan att man i stället prioriterar tekniskt bra men billigare lösningar. Skälet till en sådan konstruktion skulle vara att de dyraste grundåtgärderna är något som ändå måste göras medan åtgärderna därutöver kan variera med hänsyn till betalningsförmåga. Det bör även i sammanhanget övervägas om tandvårdstaxan skall vara kvar eller om en ersättning ur försäkringen i stället skall utgå efter schablon. Utifrån denna schablon kan man sedan ha varierande taxor och friare taxesättning. Som en konsekvens av detta bör övervägas om inte den nuvarande etableringskontrollen borde upphöra. Den har med det här systemet mindre betydelse än vad den tidigare har haft. Herr talman! Det har under senare tid kommit en del varningssignaler beträffande ett annat problem, nämligen alkoholbruket bland ungdomar, och jag vill säga några ord om detta. Jag tänker bl.a. på den stora och ökande försäljningen och konsumtionen av folköl bland tonåringar. Det är utan tvivel så att folkölet för många är en introduktion till ett senare missbruk.

Detta har bl.a. bekräftats av de inköpstester som Ungdomens Nykterhetsförbund har låtit göra. Det är också för många - särskilt enmansbetjänade - butiker mycket svårt att upprätthålla den här ålderkontrollen. Stress och ibland hotfulla situationer gör att man ibland hellre avstår från att göra kontrollen än att sälja folköl till sådana som kanske inte har fyllt 18 år. Det bör övervägas om man inte här borde införa någon typ av restriktioner när det gäller tidpunkten för försäljning. I varje fall borde det vidtas åtgärder för att komma överens med handeln om att begränsa försäljningstiderna för folkölet. Genom de nya försäljningsreglerna, i vilka det inte krävs särskilt tillstånd för försäljning av folköl - det räcker att ha tillstånd för att sälja livsmedel - har också antalet försäljningsställen ökat drastiskt. Kravet att samhället aktivt måste initiera ett försäljningsförbud vid överträdelse av 18-årsgränsen gör det också svårare att komma till rätta med problemen. Den senaste tidens marknadslansering av den s.k. alkoläsken är ett annat mycket oroande problem vad gäller ungdomens alkoholkonsumtion. Den explosionsartade försäljningsuppgången för alkoläsken understryker med all önskvärd tydlighet behovet av åtgärder. Alkoläsken är som berusningsmedel dessutom mycket förrädisk, eftersom den gör anspråk på att mer vara en läskedryck än en alkoholdryck. Jag vill, herr talman, därför understryka att man i de förebyggande insatserna på alkoholområdet bör prioritera inriktningen på ungdomens alkoholkonsumtion. Det bör även övervägas att på något sätt förändra lagstiftningen vad gäller både folkölsförsäljningen och alkoholläsken. Herr talman! I utskottets diskussioner har ofta berörts en fråga som jag tycker är mycket viktig, nämligen barn i missbrukarfamiljer. Man har diskuterat olika åtgärder till hjälp och stöd för den här gruppen. Den hjälp och det stöd som vi riktar till missbrukare skall inte bara gå till missbrukaren själv utan också till missbrukarens familj. Det är en viktig insats, som vi tycker att man skulle kunna utforma ännu bättre i framtiden. I dessa sammanhang spelar naturligtvis frivilligorganisationerna en viktig roll. Frivilligorganisationerna inom det här området gör ofta insatser som samhället inte kan åstadkomma. De arbetar på ett sådant sätt att de ofta kan komma till rätta med problem som vi inte kan klara med den traditionella vård som vi kan erbjuda från samhällets sida. Lewi Pethrus Stiftelse är ett exempel på en sådan organisation som gör mycket betydelsefulla insatser på det här området. Jag tycker att det finns anledning att understryka att i de resurser som nu tilldelas Socialstyrelsen för åtgärder av det här slaget bör frivilligorganisationerna prioriteras.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Roland Larsson: Är det inte så att Roland Larsson och Centerpartiet har ställt sig bakom regeringens budget och ekonomiska politik? I så fall tycker jag att det verkar konstigt att Roland Larsson nu har synpunkter på hur den framtida tandvårdsförsäkringen skall se ut och diskuterar taxor. Mig veterligt finns det bara 1 miljard kvar i tandvårdsförsäkringen, och någon ytterligare subvention av tandvården finns väl knappast kvar efter den 1 januari 1998. Jag är naturligtvis tacksam för alla idéer och tankar som Roland Larsson kan komma med när det gäller ett vettigt skydd för tandvårdsbehövande människor framöver, men jag får det inte riktigt att stämma. Är det en knapp miljard kvar i tandvårdsförsäkringen eller inte, Roland Larsson?
Herr talman! Även om vi i de här sammanhangen är vana vid att bolla med många miljarder åt gången, är inte heller en miljard en småsumma. Det är klart att det är intressant även för oss att vara med i diskussionen om hur denna miljard skall användas. Det handlar om de nya regler som skall gälla från 1998, som har sagts här förut, och den interna utredningen har ju inte mer än börjat än. Jag tror inte ens att regeringen själv ännu har fått all information från den arbetsgrupp som sitter med det här, och det finns väl anledning att i ett tidigt skede ange en del synpunkter om i vilken riktning det bör gå. Jag har vidare inte givit uttryck för några detaljuppfattningar. Jag har ställt en del frågor som jag tycker att det i det här arbetet finns anledning att söka svar på.
Herr talman! De synpunkterna borde Roland Larsson kanske ha lämnat innan direktiven till arbetsgruppen skrevs. Om jag är riktigt underrättad bör arbetsgruppen lämna sitt förslag strax före jul i år eller senast i januari månad. Nu vet jag inte hur Centern har det - det vet man inte nu för tiden. Det är möjligt att ni springer som barn i huset på departementet, men annars står väl ni likaväl som vi andra i opposition, utanför utredningen och med föga möjlighet att påverka arbetsgruppen och dess förslag. På grundval av de direktiv som arbetsgruppen har fått utgår jag från att det förslag som man kommer att arbeta fram riktar in sig på speciella patientgrupper. Hur det skulle kunna täcka de behov som Roland Larsson här säger sig vilja värna om förstår jag fortfarande inte riktigt. Men kanske Roland Larsson nu förenar sig med mig och kräver att regeringen inbjuder samtliga partier till överläggningar i denna utomordentligt viktiga fråga för det svenska folket.
Herr talman! Jo tack, vi har det bra! Jag kan inte förstå att det skulle finnas något skäl att vara indignerad över att vi vill anlägga litet synpunkter på det fortsatta arbetet i detta sammanhang. Jag utgår från att även socialdemokraterna i socialutskottet är intresserade av det här och att de utredningsdirektiv som nu har lämnats ger oss utrymme att föra en diskussion. Jag har inte tolkat direktiven på det sättet att det finns låsningar i de delar där jag har ställt frågor. Vad det handlar om är att man inom ramen för dessa direktiv skall kunna utforma ett förslag. Det är möjligt att vi har anledning att återkomma till detta, men för vår del, precis som för er och för alla andra partier, är det naturligtvis ett intresse att kunna påverka det här. Jag delar uppfattningen att det inte är något fel om det kom till stånd samtal med flera partier.

Herr talman! Vår tandvård och vår tandhälsa är något som vi i Sverige skall vara stolta över. Vi var tidigt ute, och vi har en bra tandhälsa internationellt sett. Vi tas fram som ett exempel på hur man skall arbeta förebyggande och på bästa sätt reparera, inte bara dra ut tänder. Bakom detta ligger naturligtvis att vi har haft en försäkring som har gjort det möjligt för så många människor att efterfråga tandvård. För tids vinnande tänker jag inte återupprepa Liselotte Wågös beskrivning av förändringarna i försäkringen och av hur läget är i dag, utan jag tänker begränsa mig till att ta upp det som Folkpartiet liberalerna har fört fram i det här sammanhanget. Vi konstaterar att det redan i dag rapporteras att en del människor inte har råd att gå till tandläkaren och att ungdomar prioriterar annat. Detta kan ta en ände med förskräckelse. Vi vänder oss emot att det är en arbetsgrupp i regeringskansliet som utreder den här frågan vidare. Vi menar att det här är en så viktig fråga att man borde ha en parlamentarisk grupp. Jag tycker inte att det ännu är för sent. Jag tycker att Liselotte Wågös och Moderaternas synpunkt att ta vara på experterna - de som arbetar inom detta område - och deras erfarenheter är oerhört viktig. Här finns nämligen idéer och tankar om tandvårdens fortsatta utveckling. Det gäller arbetsfördelning mellan olika kategorier, och vad tandhygienister på sikt skulle kunna utveckla sitt yrke till, vad tandläkare skulle kunna koncentrera sig på osv. Här tror jag att det finns mycket att vinna. En parlamentarisk kommitté borde kunna ta sig en titt också på detta. Vi i Folkpartiet vill ha en tandvårdsförsäkring som är konkurrensneutral, dvs. den landstingskommunala och den privata tandvården skall konkurrera på lika villkor. Vi vill ha etableringsfrihet, friare regler för privattandläkares prissättning, ett rimligt högkostnadsskydd och ett bättre redovisningssystem från landstingens sida så att det verkligen går att jämföra kostnadseffektiviten hos privat respektive landstingskommunal tandvård. Vi tycker att man skall ta vara på en del av de försök som har gjorts, t.ex. Stockholms system med tandvårdspeng för barn och ungdom. Det finns nu en så god tillgång på tandläkare så att vi inom Folkpartiet tror att konkurrens på marknaden kan motverka risk för höga priser. Dock är det bra med en förteckning över de prisklasser som finns i reviderad åtgärdstaxa. Vi tycker också att ett kostnadsförslag skall ges vid tandstatusundersökning. Folkpartiet vill alltså ha en parlamentarisk utredning av denna fråga som beaktar de punkter jag har tagit upp. Naturligtvis skall också åldersgränsen för privattandläkarna tas bor. Man är väldigt olika gammal vid 65 års ålder. En del besitter mycket hög kompetens och livserfarenhet som man inte skall slänga över bord med en sådan här åldersgräns. En annan sak som inte finns med i Folkpartiets särskilda yttrande är en fråga som uppmärksammats i en partimotion. Det finns vissa saker i betänkandet som kommer bort genom det sätt på vilket detta har hanterats, med enbart särskilda yttranden och genom att det mest har handlat om budgeten. Moderaterna har också skrivit en väldigt utförlig motion i frågan med en rad fakta som jag rekommenderar till läsning. Det gäller hiv. Vi har lyckats väldigt väl i det här landet med att hejda denna epidemi. Men så länge det inte finns någon bot för sjukdomen och smittan måste vi hela tiden arbeta aktivt för att höja kunskapen i samhället hos nya generationer som kommer och hos människor som kommer från andra länder om hur man skyddar sig mot smittan. Vi måste också se till att de som är smittade inte sprider smittan vidare. Jag tänker då på en grupp som nu tyvärr börjar växa fram - narkomanerna. Det ges signaler om att narkotikamissbruket återigen ökar i vissa grupper. Det är oerhört viktigt att denna grupp inte smittas, och att, i den mån den redan är smittad, vi förmår att skydda oss så att inte smittan sprids ut i samhället. Det är på det sättet hivsmittan har spritts - via narkomanerna ut i det heterosexuella samhället - i alltför många länder. Detta för mig in på en sak som diskuteras nu - metadonbehandlingen. Det gäller en grupp narkomaner - inte så stor men dock en grupp - där hivsmittan är utbredd och där metadonbehandling är viktig. Nu kommer rapporter om att de landsting som hör till Uppsalas metadonprogram inte längre skickar sina narkomaner därför att man tycker att det blir för dyrt. Detta är samhällsekonomiskt och mänskligt väldigt kortsiktigt. Dessutom strider det, som jag ser det, mot hälso och sjukvårdslagen som ger alla rätt till vård på lika villkor. Här är det inte fråga om vård på lika villkor. Är man narkoman i Stockholm eller Malmö Lund-området har man tillgång till behandlingen förutsatt att man bedöms lämplig för den. Det finns nämligen strikta kriterier för detta. Bor man däremot i andra områden, och hör till Uppsala, har man inte samma möjlighet. Det är väldigt väsentligt att regeringen med hjälp av sin tillsynsmyndighet gör något åt detta. Det sista som jag vill ta upp är det som Roland Larsson aktualiserade - alkoläsken. Dess användning sprider sig nu som en löpeld. I England finns det kommuner som har förbjudit försäljningen av den. Jag vet inte hur det går till eftersom England är ett EU land, men det har förbjudits. Pubar vägrar att sälja den på grund av de problem drycken skapar. I Sverige har Alkoholsortimentsnämnden mot Systembolagets vilja sagt att drycken skall säljas. Jag tycker att riksdagen i ett annat sammanhang skall ta upp hälsoaspekterna med Alkoholsortimentnämndens bedömningar, men det får höra till en annan debatt.

Herr talman! Vänsterpartiet hade i sitt budgetförslag anslagit 350 miljoner kronor i ett försök att rädda tandvårdsförsäkringen. Men nu verkar den ryka, och jag håller med Liselotte Wågö när hon undrar om det över huvud taget är lönt att kalla den för tandvårdsförsäkring längre. Vänsterpartiet har också uppvaktats av tandläkare som har redogjort för konsekvenserna, och för vad som kommer att hända nu. Om jag har fattat saken rätt är det stor risk att vi kommer att återgå till ett protessamhälle, som vi hade efter andra världskriget. I bästa fall, får man väl säga. Om man åter börja införa tandvårdsteknik med proteser, får man nämligen mer tandvård för pengarna - om man säger så. De andra alternativ som exempelvis Liselotte Wågö tog upp, bl.a. den 50-procentiga rabatt som skall inträda vid 3 000 kr, liknar ungefär det system vi har i dag som helt uppenbart är orättvist ur jämlikhetssynpunkt. Det gynnar nämligen de som över huvud taget har råd att gå till tandläkaren. De allra flesta har ju inte råd att gå just på grund av denna spärr på 3 000 kr. Det är det fenomenet vi upplever i dag. Detta gäller framför allt den grupp man har talat varmt för här, dvs. de äldre. För dem är detta ett stort bekymmer, och de har allra sämst råd till tandvård. Tandvården är alltså ett sorgligt kapitel. Det är bra att den avhandlas, men det är väl kört för det här budgetåret. På något sätt får man försöka återkomma, och hoppas på att det blir en opinion för detta. Jag tycker att det är sorgligt att se den stolta tandvårdsreform som kom för flera år sedan mer och mer försvinna. Vad är det som är kvar av den? Snart ingenting. Skall vi börja om från början när ekonomin har blivit stabil, som det så viktigt har sagts här många gånger?

Herr talman! Moderaternas förslag till högkostnadsskydd i tandvården är långt bättre än det som Socialdemokraterna genomförde från den 15 oktober i år. Det riktar sig mer, och på ett bättre sätt, till dem som behöver den än vad nuvarande försäkring gör. Jag tyckte att Stig Sandström lät litet uppgiven. Han tycker att det är kört. Men kan han inte liera sig med Barbro Westerholm och mig, och kräva insyn i en utredning om ett framtida högkostnadsskydd i tandvårdsförsäkringen? Såvitt jag är underrättad står ju även vänstern utanför den arbetsgrupp som departementet har tillsatt.
Herr talman! Det återstår trots allt 1 miljard av tandvårdsförsäkringen. Går vi in i en sådan arbetsgrupp legitimerar vi också att man tar bort den sista miljarden. Vi måste ta en tankeställare innan vi gör det. Men jag tackar för inbjudan.

Herr talman! Under rubriken övriga anslagsfrågor vill jag ta upp några av de saker jag tycker är angelägna, och då naturligtvis tandvården. Sverige har kanske världens bästa tandvård. År 1973 infördes den nuvarande allmänna tandvårdsförsäkringen. Jag tror att den har en stor del i detta faktum. Inom tandvården har även den förebyggande insatsen slagit igenom och bidragit till en god tandhälsa. Det är numera en självklarhet inom allt tandvård med profylaktiskt arbete. Alla svenskar som lever i dag har fått en regelbunden och kvalificerad tandvård. Tidigare undersökningar har visat att ca 90 % av svenska folket går till tandläkaren minst vartannat år. Personer som är under 30-40 år har totalt sett inte haft många hål eller gjort andra lagningar i munnen. Äldre personer har visserligen generellt fler lagningar och har även fått andra ingrepp gjorda, men har genom den svenska tandvården fått mycket bra tänder. Oberoende av ålder har svenskar i dag sällan några hål när de besöker tandläkaren. För dagens svenskar handlar tandvården till största delen om förebyggande kontroller och reparationer av ålderstigna gamla ingrepp. I februari i år återkallade regeringen en tidigare proposition om förslag till införande av premietandvård. Kristdemokraterna motsatte sig denna form av reformering av tandvårdsförsäkringen och välkomnade därför återtagandet. Den allmänna tandvårdsförsäkringen anser vi skall finnas kvar även efter kommande budgetårs utgång. Vi ser naturligtvis ett behov av reformering av tandvårdsförsäkringen. Men vi menar att det bör ske genom en förbättring av den nuvarande formen med åtgärdstaxa. Vi menar att regeringen bör återkomma med förslag till ett reformerat åtgärdstaxesystem där högkostnadsskyddet baseras på diagnos och vårdbehov. På kort sikt, den närmaste tiden framöver, bör förbättringen innebära att rätten till högskostnadsskydd ges genom förhandsprövning. Högkostnadsskyddet bör ligga kvar på dagens nivå, dvs. 7 000 kr. Det trappstegsvisa högkostnadsskyddet bör förändras så att nivån mellan självrisk och högkostnadstaket endast subventioneras med en procentsats. Procentsatsen bör rimligtvis ligga på 40 %. Subventionen över högkostnadsskyddet bör tills vidare vara 70 %, och självrisken bör vara 700 kr. Detta taxesystem bör gälla endast under övergångsperioden den 1 juli 1996 till 1 Men också efter den 1 januari 1998 vill vi kristdemokrater se en allmän tandvårdsförsäkring. Vi ansluter oss till det tidigare talet om behovet av en parlamentarisk grupp som återigen löser detta viktiga problemkomplex. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett utförligt förslag till ett reformerat åtgärdstaxesystem. Vi anser att högkostnadsskyddet skall konstrueras på ett mer rättvist sätt. Det bör baseras på diagnos och vårdbehov. Högkostnadsskyddet bör även i ett permanent system beviljas genom förhandsprövning. Generellt har man i de övriga europeiska länderna ett bättre högkostnadsskydd och mindre subventioner. Vi tror att det är den väg vi bör gå även när resurserna inte kan räcka till allt. I regeringens uppdrag bör även fri prissättning inom åtgärdstaxan övervägas. Åtgärdsförteckningen bör vara enkel för patienten att utläsa. Åtgärderna bör grupperas samman i naturliga enheter som speglar vanliga behandlingar och, som tidigare anförts, vara begripliga. Priset för olika åtgärder bör anges i förteckningar så att patienten enkelt kan beräkna sina kostnader. Både arbete och material till viss åtgärdsgrupp bör ingå i taxan. Kristdemokraterna menar vidare att frågan om specialisttandläkare bör utredas snarast. Det som i första hand bör utredas är ett införande av samma ersättningssystem som för sjukvården. På många sätt liknar specialisttandvården sjukvården. En parallell kan t.ex. fotvården vara, där man remitterar patienten till sjukvården vid svårare problem. Några egentliga undersökningar har inte gjorts över hur frekvensen av tandläkarbesök påverkats av införandet av självrisk och de allmänna neddragningarna som har gjorts av de sociala försäkringarna. Vi kristdemokrater menar att en sådan undersökning bör göras och att regeringen skall ges detta uppdrag. Herr talman! Jag går vidare till en annan fråga. Vid flera tillfällen att utskottet avstyrkt motioner om ytterligare medel till LP-stiftelsen. Det har också skett i detta betänkande. Stiftelsens underskott uppgår för närvarande till närmare 15 miljoner kronor och hotar nu en av de mest värdefulla hjälpinsatser vi har i vårt samhälle. När alla andra skyddsnät brustit finns LP stiftelsen där. En klar signal om 10 miljoner kronor i bidrag hade på ett väsentligt sätt kunnat bidra till att rädda LP stiftelsen så att den skulle kunna rädda människor som annars riskerar att gå under. Det är uppenbart att Socialstyrelsen inte av sig själv prioriterar LP stiftelsen. Det behövs kraftiga signaler. De har utgått tidigare, men det behövs ännu tydligare signaler i framtiden. Jag ser inte att Socialdemokraterna och Centern har haft kraft att i dagens betänkande vara tillräckligt tydliga när det gäller signalen till Socialstyrelsen. Det borde ha varit ett ordentligt tillkännagivande om 10 miljoner kronor. På s. 95 skriver utskottsmajoriteten att man vill betona vikten av att barnens bästa sätts i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnen. Det är iögonfallande, herr talman, hur Socialdemokraterna med öppna ögon har underminerat välfärden just för barn och ungdom, och i synnerhet för barn till ensamstående föräldrar. Jag har fått hjälp till en sammanställning över vilka besparingar som Socialdemokraterna har gjort som drabbar barn och ungdom under mandatperioden. Det är ett gott stycke över 10 miljarder kronor. Det finns oerhört många exempel på hur människor har farit illa. I dag fick jag när jag öppnade posten i min hand ett brev som berörde mig så illa att jag skulle vilja dela dess innehåll med er. Det är en kvinna i Göteborg som skriver:"I går har jag förklarat för min son att han måste sluta med ishokey och att han får inte fortsätta och spela fjol. Han hade svårt att förstå varför? Jag förklarade att min el-höjningen m.m.m.m. Jag kanske kan hitta extra jobb, men då i så fall kan vi ej ses så mycket. Jag försökte förklara så gått jag kunde. Men hans svar var följande: 'Varför straffas jag två gånger: först dog min far på operationsbordet, nu kan jag inte fortsätta och spela hockey med mina kompisar!' Är det fel att fyllas med vrede? Han undrade om han kunde åka på skolresan , ville veta hur det blir med scoutläge. Jag teg, jag saknade mod att svara på hans fråga, jag visste svaret ...Samtidig förstog jag inte heller. Många varför tänkte jag på. Skall änkorna och deras barn behöva dela sitt öde med sina medsystrar från 1800-talet. Vi är inga 'lyx' änkor vi har svårt nog ändå. Jag vädjar till Er, ompröva Erat förslag. Vi vill och önskar lever en stolt och självständig liv utan socialbistånd. Vi hoppas att Ni kan hjälpa oss alla som är i samma situation." Det är klart att det tar i en när man läser detta. Det är skrivet för hand. Detta är någonting som vi måste beakta. Vi går in i ett samhälle där ensamstående föräldrar får det oerhört svårt. Andra besparingar är t.ex. sänkt flerbarnstillägg, fryst bidragsförskott, sänkt barnbidrag, sänkt studiestöd och slopat vårdnadsbidrag. Jag kunde räkna upp ytterligare ett tiotal olika nedskärningar. Socialdepartementet skriver i en rapport som offentliggjordes i våras att det är särskilt alarmerande att neddragningarna för barnfamiljer drabbat de ensamstående föräldrarna hårdast. Ändå sker ingenting för att lindra nöden. Vi minns hur socialdemokraterna under den förra mandatperioden kritiserade fyrpartiregeringen för att det var för dyrt att satsa 2 miljarder på ett vårdnadsbidrag för de 43 % av barnen som inte fick del av offentlig barnomsorg samtidigt som man tyckte att det var rimligt att de 57 % av barnen som hade offentlig barnomsorg fick dela på 38 miljarder kronor. Efter valet 1994 fick vi en regering som snabbt berövade föräldrarna till 167 000 barn det vårdnadsbidrag de bevisligen föredrog för att sköta barnomsorgen i egen regi. Då sade man att 2 000 kr var så litet att det inte gjorde någon skillnad för människor om de fick dem eller inte. Låt oss nu minnas de ensamstående föräldrar som socialdemokraterna ytterliga har försämrat för. För dem skulle 2 000 kr nu välkomnas som räddningen undan socialen. Jag skulle vilja återge vad Anne-Marie Pålsson, nationalekonom vid Lunds universitet, har sagt i en artikel med rubriken Politikerföraktet frodas. Hon visar i den att vårdnadsbidraget är ett exempel på en reform som är effektiv enligt det s.k. paretokriteriet, dvs. det gör alla till vinnare utan att någon blir förlorare. Statskassan t.o.m. tjänade på reformen. Sedan skriver hon: Men trots detta valde alltså socialdemokraterna att riva upp beslutet och därmed göra alla till förlorare. Varför? Vinsterna var inte ekonomiska utan ideologiska och torde bl.a. ha legat i föreställningarna att jämställdhet bara kan uppnås om mammorna lämnar bort barnen till samhällets institutioner, och om mammorna inte själva begriper detta bör politikerna övertyga dem om den saken genom en hårdhänt ekonomisk styrning. Herr talman! Regeringen har misslyckats med familjepolitiken, men också, som föregående talare Chatrine Pålsson har sagt, med vården. Man har gjort nedskärningar på över 13 miljarder kronor, något som särskilt har drabbat de långtidssjuka och de som vårdas i livets slutskede.

Herr talman! Vi som nu har deltagit i den sista debattrundan har gjort det under rubriken Övriga anslagsfrågor. Detta infattar varierande områden. Jag tänker hålla mig till några få i mitt inlägg. 1974, men har varit föremål för ett omfattande förändringsarbete sedan flera år. Det nuvarande systemet är kostnadsdrivande eftersom det är inriktat på att ersättning skall lämnas för de åtgärder som utförs. I avvaktan på ett slutförande av förändringsarbetet och för att dämpa och reducera utgifterna infördes för några år sedan en självrisk i försäkringen. Våren 1994 lade den dåvarande regeringen fram ett förslag till ett nytt ersättningssystem för vuxentandvård. Det förslaget innebar att vi skulle ha två parallella system, varav det ena var den s.k. premietandvården. Då fanns det synpunkter på förslaget från bl.a. Lagrådet och ärendet skickades tillbaka till regeringen med uppgift att lägga fram ett nytt förslag till ersättningssystem där de av riksdagen framförda synpunkterna angående i första hand premietandvården beaktades. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen lade i början av innevarande år fram en proposition som i huvudsak byggde på det förslag om premietandvård som den borgerliga regeringen lade fram våren 1994. Men propositionen fick återkallas av regeringen sedan det framkommit att inget annat parti gav sitt stöd till den. Jag ställer frågan framför allt till de borgerliga partierna: Varför eller av vilka skäl backade ni när propositionen till stor del bygger på ert förslag? I den ekonomiska vårpropositionen aviserade regeringen att det med hänvisning till det statsfinansiella läget kommer att ske en besparing på tandvårdsförsäkringen och att detta skall ske i två steg. Det första steget är redan taget i och med att regeringen fastställde den förenklade taxan som trädde i kraft den 15 oktober i år. Det andra steget förbereds nu i regeringskansliet. Det innebär att tandvårdsförsäkringen ses över. Utgångspunkterna för den nya försäkringen som skall gälla från den 1 jan 1998 är följande: I vårt land får alla barn och ungdomar fri tandvård till dess de når vuxen ålder. Det har lett till att den yngre generationen har en mycket god tandhälsa. När tandvårdsförsäkringen nu skall förändras är utgångspunkten självklart att barn och ungdomar också i framtiden skall ha en fri tandvård. Därmed ger vi alla medborgare samma goda start och samma möjligheter att få en bra tandhälsa som de sedan med rimliga kostnader kan behålla. Avgiftsfri tandvård ges i dag förutom till ungdomar också till dem som på grund av sjukdom eller handikapp får problem med sina tänder. Den rätten kommer att kvarstå. Att det nu förbereds en förändring av tandvårdsförsäkringen innebär inte att alla medel tas bort. Det kommer också fr.o.m. den 1 januari 1998 att finnas en miljard till insatser som förhindrar att tandvårdskostnaderna blir orimligt stora. Hur denna miljard skall användas ingår i det förberedelsearbete som nu pågår. Herr talman! När det gäller bidrag till organisationer på det sociala området tycker utskottsmajoriteten att medelstilldelningen är väl avvägd. Att folkrörelser och andra frivilliga organisationer har en viktig funktion i det sociala arbetet tycker vi är viktigt att understryka. Bidrag kan utgå till så väl klientorganisationer inom alkohol och narkotikaområdet som till organisationer med kyrklig anknytning som bedriver verksamhet inriktad på socialt utsatta grupper. Bidrag kan också utgå till organisationer som arbetar med utsatta barn och deras familjer och till organisationer som motverkar våld mot kvinnor. Socialstyrelsen skall disponera medlen under anslagsposten och fördela dessa till organisationerna. Herr talman! Vid statens institutionsstyrelses institutioner skall vården som ges vara av god kvalitet. Det övergripande målet för verksamheten skall vara oförändrat under det kommande året och man skall lägga större vikt vid att uppnå en optimal balans mellan den vård som efterfrågas och de resurser som man har utan att kvaliteten eftersätts. I samband med att vi i riksdagen nyligen antog det tilläggsanslag till Statens institutionsstyrelse på 88 miljoner framhöll vi från utskottet att det är angeläget att verksamheten vid SiS skyndsamt utvärderas så att eventuella förändringar kan genomföras snarast för att uppnå det utsatta målet. Jag vill också passa på att kommentera en del av de påståenden som gjordes och besvara en del frågor som ställdes till mig under andra talares inlägg. I den arbetsgrupp som är tillsatt och som jobbar under regeringen och Socialdepartementet ingår Sveriges tandläkarförbund och Sveriges tandhygienister. Professionen är alltså väl representerad i arbetsgruppen. Att sedan tandläkare ringer och framför sina synpunkter är säkert inte någonting ovanligt. Det gör de till oss också. Det är ju bra att så många som möjligt kan få komma till tals. När arbetsgruppen lägger fram sitt förslag senast den 1 februari 1997 förutsätter även vi att den demokratiska processen tar vid och att vi skall börja jobba med frågan med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag. Frågor om alkoholmissbruk och barn till missbrukare har vi debatterat tidigare. Det är frågor som kommer upp. När det gäller missbruksfrågor har vi omfattande program på Folkhälsoinstitutet. Lewi Pethrus Stiftelsen berörde jag litet grand i mitt inlägg. Vi tycker också att det är viktigt att de frivilliga och ideella organisationerna kommer fram. De spelar en oerhört viktig roll i samhället i dag. Vi har också sagt, och det står också i vårt betänkande, att vilka belopp som skall beviljas en viss organisation beror inte enbart på tillgången på medel och den egna ansökan utan även på vilka andra ansökningar om bidrag som görs samt den utvärdering som Socialstyrelsen årligen genomför av dessa organisationer. Jag tycker att det är viktigt att påpeka det. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 1 och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Hur kan Christin Nilsson vara företrädare för utskottet, som på s. 95 säger att man vill betona vikten av att barnens bästa sätt i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barnen, och samtidigt ha medverkat i en regering som drar ned över 10 miljarder kronor just på barnens och ungdomarnas bästa? Jag vore tacksam för ett svar, åtminstone en antydan till ett svar, på den frågan. Sedan är det frågan om LP-stiftelsen. Christin Nilsson verkar ha en stor tilltro till Socialstyrelsens möjlighet, förutseende, prövningsbefogenhet och kompetens. Men saken är den att nu behövs det 10 miljoner kronor för att rädda LP-stiftelsen, annars går den under med dessa tusentals människor som är beroende av hjälp därifrån. Tänker Christin Nilsson i sin replik ge den mycket tydliga signalen att pengar skall fördelas dit?
Herr talman! När det gäller de besparingar som har drabbat barn och ungdomar vill jag säga att alla besparingar drabbar oss alla på ett eller annat sätt. De besparingar som vi har tvingats göra i vår ekonomi har gjort att alla har drabbats på något sätt, och barn och ungdomar drabbas ju speciellt när föräldrarna t.ex. får en sämre ekonomi. Det viktigaste i detta är ju att komma till rätta med arbetslösheten. Det är ju den som gör att vår ekonomi är sämre än den borde vara. Men vi har ju också ett budgetunderskott och en skuld i våra statliga finanser som vi fick ärva efter den förra mandatperioden. Nu försöker vi komma till rätta med detta, och det drabbar naturligtvis barn och ungdomar också.
Herr talman! Hur kan det då komma sig, Christin Nilsson, att bördor läggs på de äldre, de döende, de handikappade, barnen och ungdomarna i minst lika hög utsträckning som på oss som är friska, har ett arbete och är i yrkesverksam ålder? Skulle det inte vara riktigt att göra det lättare för de svagare grupperna när man lägger bördor på människor och inte slå så kraftigt mot dessa utsatta grupper?
Herr talman! När vi inledde vår budgetsanering började vi med att höja skatterna för dem som har de höga inkomsterna och som har råd att hjälpa till att betala budgetsaneringen. Tyvärr, Tuve Skånberg, så räckte inte det, utan vi tvingades även att dra ned i transfereringssystemen. Det drabbar ju även de sämsta ställda.
Herr talman! Jag skall svara på Christin Nilssons fråga om varför vi inte ställde upp på förslaget om premietandvården. Det kan jag göra mycket enkelt. Det var ett ovanligt korkat förslag. Det går inte att jämföra på en och samma dag med det förslag som lades fram under den borgerliga tiden. Jag kan ärligt och uppriktigt säga att jag aldrig har varit någon tillskyndare av premietandvård. Men det förslag som den borgerliga regeringen lade fram innehöll betydligt intressantare delar, nämligen fri etablering, fri prissättning och man öppnade upp för fri konkurrens när det gällde barn och ungdomstandvården. Det förslaget hade alltså ett innehåll som det socialdemokratiska förslaget inte ens var i närheten av. Christin Nilsson säger att man kan använda en miljard kronor till väldigt mycket. Men Christin Nilsson är ju inte obegåvad och begriper ju lika bra som jag att dessa pengar inte kommer att räcka till annat än det absolut nödvändigaste, och det innebär att man inriktar sig på vissa sjukdomsgrupper. Samtidigt vill Christin Nilsson göra sken av att man ändå skall kunna få ett ganska bra högkostnadsskydd. Det här stämmer inte riktigt. Samtidigt var man alltså medveten om att den här förändringen som genomfördes den 15 oktober faktiskt kostade 250 miljoner kronor bara i administrativa omställningar i försäkringen. Det skulle ha varit värdefullt att ha dessa pengar i dag och lägga till ett högkostnadsskydd i stället för att slösa bort dem på ett system som ändå bara skall fungera i 15 månader. Hur försvarar Christin Nilsson en sådan åtgärd?
Herr talman! Det finns ett direktiv till den miljard som nu utreds på Socialdepartementet. Jag sade inte att den skulle räcka till mycket, men jag sade att de som i dag har gratis tandvård på grund av sjukdom eller handikapp skall finnas med i den här miljarden. Det är vad jag har pratat om. Jag har över huvud taget inte nämnt ordet högkostnadsskydd heller. Liselotte Wågö har tidigare i ett annat sammanhang nämnt detta att det kostar 250 miljoner att förändra taxan från den 15 oktober. Jag har inte lyckats få fram de siffrorna. Det skulle vara intressant att höra varifrån den summan kommer.
Herr talman! Det går alldeles utmärkt att vända sig till Socialstyrelsens talesman i tandvårdsfrågor som kan bekräfta den här kostnaden. Christin Nilsson säger att hon inte vill använda ordet högkostnadsskydd. Då måste jag ställa en fråga som är ganska intressant. Det Christin Nilsson säger innebär att man tänker rikta dessa pengar till särskilt utsatta grupper. Innebär det att socialdemokratin har övergett sin generella välfärdspolitik och nu skall gå in för ett behovsprövningssystem i tandvården? Det vore intressant att få det bekräftat. Jag tror att det i så fall är första gången som vi får det bekräftat här i kammaren. Jag kan inte tolka Christin Nilssons inlägg på annat sätt än att nu gäller det att gå in och inkomstpröva och pröva behovet av subventioner i tandvården. Det vore mycket intressant att få veta om ni överger den generella välfärdspolitiken.
Herr talman! Jag har också pratat med dem på Socialstyrelsen, och de har inte kunnat visa något ekonomiskt underlag för mig som bevisar att det kostar 250 miljoner. Sedan sade jag inte att jag inte ville använda ordet högkostnadsskydd. Jag sade bara att jag inte hade gjort det i mitt inlägg. Jag har kort nämnt en sak som skall ingå i den här miljarden. Vad som kommer att ingå i övrigt jobbar arbetsgruppen med nu. Jag kan hålla med Liselotte Wågö om en sak, nämligen att det här inte blir någon generell tandvårdsförsäkring.
Herr talman! Jag skall också svara på frågan om premietandvården. Det var en rad ofullkomligheter i förslaget. I mitt anförande tog jag upp en rad punkter som skall vara tillgodosedda. Jag vill förtydliga en sak. Jag tog upp detta med en åldersgräns. Det fanns ju med i det tillbakadragna förslaget, men det är ju ingenting som är giltigt i dag. Det får inte införas en 65-årsgräns för tandläkare, menar vi. Det är kompetens och möjligheterna att utöva yrket som är viktiga. Också jag, liksom Liselotte Wågö, kände en glidning här. Var det inriktat så att behovet bara skulle tillfredsställas för vissa grupper eller var det ett högkostnadsskydd? Men jag har redan fått svar på den frågan. Man tänker rikta in det på vissa grupper. Jag ser det som bekymmersamt med tanke på den lagstiftning vi har som innebär att människor har lika rätt till hälso och sjukvård och att man inte skall selektera ut vissa grupper som skall gå före andra som kanske har väl så stora behov men inte hamnar i den kategori som regeringen har definierat.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Christin Nilsson om var vinsten ligger i den här tandvårdsreformen. Som jag ser det är detta en baklängesreform. Vi har överskott på tandläkare, lokaler och kunskap. Samtidigt finns det stora behov, och vi vet att de ökar bland de äldre. Men vilka blir konsekvenserna? Jag kan inte se annat än att vi får sämre tandhälsa, sämre livskvalitet, större arbetslöshet bland tandvårdspersonal och kapitalförstörelse. Jag ställer mig frågan: Var finns den samhällsekonomiska vinsten i en sådan här reform?
Herr talman! Den samhälleliga vinsten har vi aldrig pratat om i detta sammanhang, mer än att vi har behövt göra en besparing. Vi hamnade ju i ett ekonomiskt läge i våras när vi inte fick igenom propositionen om en reformerad tandvårdsförsäkring utan behövde göra någonting annat. Dessutom behövde vi göra ytterligare besparingar, och eftersom vi hade varit inne på de flesta områden med osthyveln var vi tvungna att göra en större besparing. Då valde vi att göra det på tandvårdsförsäkringen, just av de anledningar som Stig Sandström nämnde här: Det finns gott om tandläkare, och vi skall kunna få en konkurrens som gör att vi ändå kan få en hygglig tandvård framöver, även om vi inte har en generell tandvårdsförsäkring.
Herr talman! Jag vill bara tacka för svaret, och jag får nöja mig med det. Jag tycker personligen att det är synd att man inte har gör litet samhällsekonomiska kalkyler också. Jag tror att många av de här ingreppen går väl fort fram, och jag hoppas på ett nytänkande i regeringen framöver. Nu när det sägs att vi har stabiliserat ekonomin kanske man kan börja tänka på ett annat sätt också.
Herr talman! Vi ser också fram emot att få en balans i budgeten nästa år. Men med det förslag som Vänstern och Stig Sandström har lagt fram skulle vi inte hamna i den situation som vi kommer att hamna i under 1998, med balans i budgeten. Då skulle det innebära att man förvärrade ännu mer för de grupper som Stig Sandström säger sig värna om. Man skulle återigen börja få ett större budgetunderskott.

Herr talman! Under något av mina första år i riksdagen - och det är ganska länge sedan, eftersom jag sitter här mitt artonde år nu - skrev jag en motion om de s.k. 58,3-årspensionerna. Jag hade då färska erfarenheter från mitt arbete vid en försäkringskassa av att människor som var 58 år och 3 månader kunde så att säga stämpla arbetslösa fram till 60-årsåldern och sedan erhålla förtidspension enligt samma förmånliga regler som vid sjukdom, trots att det endast var åldern som låg till grund för pensionen. Jag insåg att detta måste vara fel och jag förstod att systemet tärde hårt på bl.a. ATP-systemet. Jag fick emellertid avslag på min första motion, som av någon anledning första gången behandlades i arbetsmarknadsutskottet efter hörande av arbetsmarknadens parter. Där rådde stort samförstånd om detta system. Jag fick återkomma i frågan, men den föll nog framåt främst på grund av att det uppstod en livlig pressdebatt ute i samhället. Där ställdes frågan: Var det verkligen rimligt att ganska rutinmässigt sjukpensionera människor enbart på grund av ålder, och vid så pass tidig ålder? Detta är historia nu, herr talman! Numera förtidspensioneras inte människor på grund av en viss ålder eller ett visst arbetsmarknadsläge. Det är den medicinska nedsättningen av arbetsförmågan som i huvudsak ger rätt till sjukpenning och pension. Den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu skall debattera syftar till att ytterligare renodla socialförsäkringssystemen och dra klara gränser gentemot andra trygghetssystem. Faktorer som ålder, bostadsort och arbetsmarknadsläge skall beaktas mindre vid bedömningen. Det är mer renodlat medicinska kriterier som ska ge rätt till sjukpenning och förtidspension, dvs. försäkringen kommer mera att fungera som en reell försäkring. Problem som i grunden inte är medicinskt betingade bör enligt propositionen i första hand hanteras med arbetsmarknads eller socialpolitiska medel. Det råder stor enighet om grunderna för betänkandet, som baseras på ett förslag från Sjuk och arbetsskadekommittén. Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning skall göras enligt en steg-för-steg-modell och kriterierna vara de samma för såväl sjukpenning som förtidspension. Men på några punkter råder inte enighet i utskottet. Från oppositionens sida, d.v.s. i det här fallet samtliga partier utom Socialdemokraterna och Centern, är vi negativa till att regeringen gång efter annan rycker ut en bit av de förslag som Sjuk och arbetsskadekommittén kommit fram till i enighet, istället för att komma med ett sammanhållet förslag, där delarna bildar en helhet. Vissa människor kommer på detta sätt att helt falla mellan stolarna. Vi reservanter befarar att människor som är för friska för att få sjukpenning eller pension men för sjuka för att kunna få ett nytt arbete kommer att bilda en slags gråzon - ja, jag tror att vi i reservationen talar om ett gråzonsproletariat och därvid citerar en socialdemokratisk ledamot - där människorna inte har någon annan försörjningsmöjlighet än det yttersta skyddsnätet, dvs. den kommunala socialvården. Resultatet torde komma att bli att kommunernas socialtjänstkostnader ökar ytterligare, vilket bl.a. har påtalats i en motion av Miljöpartiet. I en artikel i Aftonbladet nyligen ställer Sigge Godin, Folkpartiet liberalerna, Liselott Wågö, Moderaterna och Owe Larsson, Vänsterpartiet, frågan: "Hur tänker regeringen ge en rimlig inkomsttrygghet för de grupper som faller utanför systemet genom de skärpta kriterierna för sjukpenning och förtidspension? De som först kommer att drabbas är kvinnor med arbetsskador" säger artikelförfattarna. I Dagens Nyheter igår skrev läkaren Bo Kuritzén och advokaten Ove Jonsson att Sverige kommer att få EU:s sämsta sjukförsäkring och att tusentals sjuka människor kommer att hänvisas till socialbidrag. Så illa får det verkligen inte bli, herr talman!

Utskottet har alltså preciserat sig ytterligare utöver vad regeringen har sagt i sin proposition. Huvudpoängen i Sjuk och arbetsskadekommitténs förslag var ett ökat samarbete mellan försäkringskassan, vården, kommunerna och arbetsförmedlingen liksom förbättrade rehabiliteringsmöjligheter för att de sjukskrivna snabbare skall kunna komma i arbete. Men några verkliga förslag om en sådan samordning har inte lagts fram, och vi menar i likhet med artikelförfattarna att det främst torde bli kvinnor med förslitningsskador efter långvarigt och tungt arbete inom bl.a. vårdsektorn som kommer att drabbas. De enskilda människorna kommer att få svårt att hävda sin rätt till ersättning från något håll. De blir helt enkelt beroende av socialbidrag. Här är min fråga till utskottets företrädare: När kommer ett konkret förslag om en större samordning av försäkringssystemen så att inte socialbidragsberoendet blir gigantiskt? Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1. När det gäller reservation nr 4, vill jag deklarera oppositionens stora förvåning och klara avståndstagande. Vi uppmärksammades tidigt, bl.a. av LRF, som också uppvaktat utskottet, om att företagare och jordbrukare helt enkelt skulle kunna bli helt utan försäkringsskydd när de bedöms enligt steg 5. Om en person enligt steg 5 trots rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna återgå till sitt tidigare arbete, måste vederbörande nämligen söka ett annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, som det står i lagtexten. Alla vet att det i dagens arbetsmarknadsläge torde vara ganska omöjligt för t.ex. en jordbrukare att få ett kontorsarbete. Till yttermera visso skulle företagare enligt propositionen bedömas direkt enligt steg 5. Efter stark opposition ute i samhället, och även i detta hus, sade regeringen efter en vecka att ordet "två" bortfallit i propositionstexten och att företagare också skulle bedömas enligt steg 1 och 2. Det är alltid något. Flera av oss motionerade i frågan och menade att förslaget inte kunde antas när det gäller jordbrukare och egenföretagare. Vi begärde yttrande från arbetsmarknadsutskottet och fick svart på vitt. Utskottet hänvisade till att den s.k. Arbom-utredningen föreslagit att företagare som blir arbetslösa skall kunna låta verksamheten vila samtidigt som arbetslöshetsersättning utges. Utskottet säger att regeringen aviserat att den under våren kommer att lägga fram ett förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring. Utskottet säger avslutningsvis: "Utskottet kan konstatera att innan en sådan förändring genomförts innebär de föreslagna förändringarna att företagare riskerar att vid arbetslöshet bli helt utan ersättning." Trots detta anser majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Centern i utskottet att förslaget skall antas fr.o.m. den 1 janunari 1997 i den fromma förhoppningen att regeringen skall ge frågan "en positiv prövning". Herr talman! Under mina snart 18 år i socialförsäkringsutskottet har jag tyvärr varit med om att våra beslut fått konsekvenser som vi inte räknat med. Jag har dock aldrig varit med om att vi med berått mod antagit en lagstiftning, som direkt ställer vissa medborgare helt utan försäkringsskydd! Att Socialdemokraterna - trots vackra ord om företagande - inte har mycket till övers för företagare, det vet vi. Så jag ställer frågan främst till Centerns företrädare: Varför offrar Centern bönderna inom socialförsäkringssystemen? Till sist herr talman, vill jag bara säga några ord om det särskilda yttrandet under mom. 3, som gäller rimlighetsbedömning. Det är värdefullt att hela utskottet påpekat vikten av att ärenden som rör enskilda försäkrade hanteras med varsamhet och respekt, och att individuella hänsynstaganden skall kunna göras, framför allt med hänsyn till åldern. Vi vill dock fästa uppmärksamheten på att människor som kanske under hela sina arbetsföra liv arbetat med normala eller högre inkomster och som själva och genom arbetsgivaren betalat in skatter och avgifter utöver 7,5 basbelopp nu kanske enligt steg 5 måste ta mycket lågt betalda arbeten och få mycket låg sjukpenningsersättning - trots tidigare höga skatter och avgifter. Det råder redan en bristande överensstämmelse mellan inbetalda avgifter och förmåner, men det här skulle späda på det missförhållandet ytterligare. Det bör därför göras en rimlighetsbedömning även i dessa fall, så att den inkomstförlust som den enskilde gör i det nya arbetet inte blir alltför kännbar. Jag hoppas att såväl utskottsmajoriteten som statsrådet är positiva till en sådan lösning.

Herr talman! Samhällets trygghetssystem bör renodlas utifrån behov och insatser. Andra faktorer än de rent medicinska skall minska, det anges i regeringens förslag till kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension. Ändå är det positivt att man i propositionen anger att en samlad bedömning av förhållandena i enskilda fall kan leda till rätt till ersättning när det gäller förtidspension. Den försäkrades ålder, den s.k. åldersfaktorn, bosättning eller andra sociala förhållanden kan vara sådana skäl. Utskottet påpekar också att det är nödvändigt att andra skäl än rent medicinska kriterier kan vägas in, att det finns någon form av säkerhetsventil. Det är viktigt att det kommer med i de föreskrifter som försäkringskassan skall arbeta efter. Vidare är det angeläget att vi följer upp våra beslut; hur de hanteras ute på kassorna och vilka konsekvenser de får. Det händer alltför ofta att vi inte känner igen de beslut vi fattat. Att göra en stegvis bedömning kan vara rimligt, men enligt Centerpartiets uppfattning är den skärpning som föreslagits i steg 5 orimlig. Enligt detta steg skall det bedömas om den försäkrade trots sjukdom kan klara ett annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Det är här frågan om egenföretagares möjligheter till ersättning kommer in. Om det bedöms att man kan klara ett annat arbete på arbetsmarknaden, går ersättningen förlorad. Men innan ett sådant arbete finns, har man ofta inte heller möjlighet att få arbetslöshetsersättning på grund av att det inte finns någon a-kassa. Det gäller t.ex. lantbrukare och en del egenföretagare. Reglerna är så utformade att en del egenföretagare inte uppfyller kraven för ersättning med mindre än att rörelsen skall avvecklas i sin helhet. De ställs därmed helt utan inkomstskydd. Centerpartiet anser att det är orimligt att begränsningar införs som innebär att en kategori helt ställs utanför försäkringssystemen. Därför är det bra att utskottet pekar på vikten av att denna fråga positivt prövas i samband med Arbom-utredningens förslag angående arbetslöshetsersättning som aviseras till våren. Jag förutsätter att det också blir en bra lösning för företagare. Gullan Lindblad sade här i sitt inledningsanförande att vi offrar bönderna. Efter det vi har kommit överens om i utskottet är jag dock övertygad om att frågan kommer att lösas under våren i Arbomsutredningen. När det gäller rimlighetsbedömning i fråga om att den försäkrades arbetsförmåga som huvudregel bör bedömas i förhållande till den nationella arbetsmarknaden, ser vi inom Centerpartiet det som naturligt att i första hand bedöma utifrån närområdets arbetsmarknad. Vi står bakom synpunkterna i det särskilda yttrandet. Herr talman! För övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan i SfU 6.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag sade att jag yrkar bifall till reservation 1. Det skall vara reservation 2. Vi har ju en reservation tillsammans med övriga reservanter. Jag hörde Inger Skeppstedt säga att hon tycker att det är orimligt att man går på steg 5, alltså att jordbrukare och företagare, särskilt småföretagare, kan bli helt utan ersättning. De får sälja sina gårdar eller företag. När jag hörde det trodde jag för ett ögonblick att hon hade tänkt om till det bättre och var villig att ställa upp på reservationen. Då kunde vi ha gjort gemensam sak mot regeringen i den här frågan. Men så var tydligen inte fallet. Inger Skeppstedt nöjer sig med att frågan skall prövas positivt. Nu är det ju så att det förslag ni i dag sätter i sjön, träder i kraft redan den 1 januari 1997. Då kan dessa jordbrukare och företagare ställas inför fait accompli. En proposition aviseras till våren, men det vet vi väl hur mycket vi kan lita på att propositioner kommer från den här regeringen! Innan det förslaget blir verklighet, kanske vi är framme vid hösten. Under tiden händer precis det som jag har sagt. Ni offrar småföretagare och bönder. Jag tror inte att det är Ingrid Skeppstedts vilja, men det här har väl gjorts upp på högre plan kan jag tänka.
Herr talman! Det här beslutet träder i kraft den 1 januari. Det är jag helt medveten om. Vi vet också, att innan man kommer så långt att det blir bedömt om det skall handla om förtidspension eller inte tar det ganska lång tid. Jag förutsätter att det löfte vi har fått om den här utredningen kommer i så god tid i vår att detta kommer att gälla ganska snabbt.

Herr talman! I betänkande SfU6 föreslås förändringar i kriterierna för rätt till sjukpenning och förtidspension, som innebär att sjukförsäkringen renodlas och andra faktorer än medicinska faktorer inte längre beaktas. I Sjuk och arbetsskadekommitténs delbetänkande, som avlämnades i januari 1996, konstaterades att vid en renodling av försäkringssystemen kommer de som inte fyller kriterierna för rätt till ersättning att falla ut och inte ha någon försörjning. Den återställare i a-kassan som regeringen genomfört innebär också att a-kassa inte utgår utan att de som hamnar i gråzonen blir hänvisade till socialbidrag, med allt vad detta innebär för den enskilde. Sjuk och arbetsskadekommittén hävdade, i total enighet över alla partigränser, att den s.k. gråzonsproblematiken måste lösas innan någon renodling av ersättningssystemen var möjlig att genomföra. Jag konstaterar att regeringen inte tar någon hänsyn till att människor faller utanför försäkringssystemen. Att detta samtidigt i stor utsträckning kommer att drabba kommunernas socialbidragskonton spelar tydligen heller ingen roll. Regeringen Persson skall spara bort underskottet i budgeten med alla medel. Ingen skall komma undan, och ingen social hänsyn skall tas till konsekvenserna. Herr talman! Rimligen borde regeringen ha avvaktat remissinstansernas yttrande över Sjuk och arbetsskadekommitténs betänkande och därefter kommit med ett heltäckande sjukförsäkringsförslag, som tar hänsyn till alla dessa frågor. Samtidigt krävs en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla på arbetsmarknaden. Socialbidragssystemet kan ju aldrig bli en försäkring för långsiktig försörjning, utan det måste vara en allra sista trygghet när de försäkringssystem som man själv betalt in avgifter till inte längre ger ersättning. Med regeringens förslag till nya kriterier i sjukförsäkringen faller många igenom skyddsnätet, utan att regeringen ens bemödat sig att ta Sjuk och arbetsskadekommitténs varningar på allvar. Jag kan bara beklaga att inte heller Centern insett denna uppenbara risk. Herr talman! Jag ställer några frågor till statsrådet, så att hon hinner tänka över svaren. Det kommer ett inlägg senare i debatten, hoppas jag. Frågorna är följande. Hur blir det med gråzonsproblematiken? Skall människor hänvisas till socialbidragskön? Hur skall kommunerna klara denna kostnadsökning? Är det rätt mot människor, som både genom sin arbetsgivare och genom egenavgifter betalat till sin försäkring, att de sedan hänvisas till socialvården? Är det här socialdemokratisk socialpolitik, statsrådet? När kommer ett heltäckande förslag som löser de här problemen? Och hur kommer det att se ut? Blir det en gemensam försäkring för såväl sjukförsäkring som a-kassa? Vad händer med överskottet i sjukförsäkringen? Skall det hamna i regeringens svarta budgethål? Vi vet att det handlar om ca 30 miljarder kronor. Folkpartiet anser att sjukförsäkringen är en försäkring som skall göras så försäkringsmässig att det inte uppstår stora överskott. Vi anser att man inte skall ta in större avgifter än vad som behövs. Regeringens manipulerande med sjukförsäkringens överskott leder bara till en misstro mot sjukförsäkringen som helhet. Min fråga är rätt upp och ned: Vad är det för sorts förslag som skall komma, och när kan vi lita på att det verkligen dyker upp? Herr talman! I reservation 4 har den samlade oppositionen påpekat det orimliga som sker med de småföretagare och lantbrukare som inte kan driva sitt företag eller lantbruk vidare. De tvingas, på grund av att det inte finns a-kassa för dem eller att de inte kan tillhöra den annat än om de lägger ned sitt företag, avveckla eller sälja sin gård eller sitt företag, och om de inte klarar sig är det socialbidrag som gäller. Vi anser därför att steg 5 inte kan omfatta egenföretagarna. I ett särskilt yttrande pekar vi tillsammans med moderaterna på det positiva att ärenden som rör enskilda hanteras med varsamhet och respekt. Det är ganska aktuellt i dagens debatt. Men det är också en klar nackdel om förslaget får till följd att människor som arbetat under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv, med inkomster som får betraktas som normala eller därutöver, efter en bedömning enligt steg 5 hänvisas till ett arbete som är betydligt lägre avlönat. Det är inte rimligt att förhållandet mellan inbetalda socialavgifter och utbetalda förmåner blir ännu större. Herr talman! Jag måste ägna mig en stund åt Centerpartiets särskilda yttrande. Där påpekas att förslaget i steg 5 är så utformat att man tar hänsyn till andra faktorer än medicinska, nämligen ålder, bosättning, utbildning, tidigare verksamhet och den regionala arbetsmarknaden. Ingrid Skeppstedt! Så blir det inte. Om det vore så, hade regeringen inte behövt lägga något förslag, därför att då gäller precis de regler som vi har i dag. Min fråga till Ingrid Skeppstedt blir då: Vad är det för skillnad mellan de regler som gäller i dag och de nya reglerna i det här, när man skall göra samma undantag som redan finns i dagens system? Det skulle vara intressant för mig att få veta det. Herr talman! De sociala trygghetssystemen kan aldrig reformeras om regeringen tar besparingarna för sig utan att se till helheten. Sverige har fått en regering som saknar - tyvärr måste jag uttrycka mig så, statsrådet - känsla för sjuka, arbetslösa och handikappade. Det går inte att bortse från de konsekvenser som skapas genom att bortse från helheten. Men det är väljarnas uppgift att ta sig an de partier som inte ger människor social rättvisa även i svåra tider. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Sigge Godin frågade vad det är för skillnad. Ja, det är en striktare medicinsk bedömning i det förslag som läggs fram i dag. Men det står också i propositionen att det skall finnas säkerhetsventiler i det. Det är utifrån de säkerhetsventilerna som jag har ansett detta vara möjligt, med det som jag redogjorde för.
Herr talman! Jag återkommer till min fråga till Ingrid Skeppstedt: Vad är det för skillnad? Vi har i dag det systemet och de reglerna att man skall ta de här hänsynen. Då behöver regeringen inte lägga det här förslaget, därför att då kan vi köra vidare med de regler som finns, till dess att vi från regeringen får en helhet på hela sjukförsäkringen. Varför har man då skrivit det här? Det måste vara bara för att människor skall tro att det blir en skillnad. I realiteten blir det ju inte det. Det riktas i vårt samhälle ofta kritik mot försäkringsläkarna på försäkringskassorna för att de är för hårda, gör för hårda bedömningar, osv. I dag ringer de till mig och frågar: Hur har ni i Sveriges riksdag tänkt er att det här skall fungera? Det innebär bara att många människor kommer att slås ut och inte får någon ersättning. Det är de som av allmänheten betraktas som mycket hårda i bedömningen. Hur menar Ingrid Skeppstedt att det här förslaget skall fungera i verkligheten?
Herr talman! Jag läser ur propositionen, där det föreslås: "Om det finns särskilda skäl för det får vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning beaktas den försäkrades ålder samt bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande omständigheter."
Herr talman! Då blir det ingen ändring, som jag säger. Jag tror att regeringen är ute efter att göra ändringar. Den har ju inte sett detta som en positiv förändring i socialförsäkringssystemet, utan den har sina direktiv från högre instans, eller om jag får tala i klartext, från Finansdepartementet. En viss mängd pengar skall sparas och därför måste man göra den här förändringen. Enligt Ingrid Skeppstedts åsikt sker inte den förändringen, regeringen får inte in sina pengar, som den har tänkt spara. Jag tror inte att det är så, Ingrid Skeppstedt. Det kommer att bli mycket hårda direktiv, mycket hårda regler och mycket hårda förordningar för kassorna, som de skall rätta sig efter. Och det drabbar enskilda, små, sjuka människor.

Herr talman! På vårt bord ligger förslag om ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. Om förslaget blir verklighet innebär det att prövningen av arbetsförmågans nedsättning blir mer renodlad jämfört med det system vi har i dag och att den kommer att ske utifrån medicinska grunder. Andra faktorer som i dag kan ha betydelse kommer faktiskt att tas bort. Detta är också ett sätt att minska kostnaderna för sjukförsäkringarna. Av allt att döma kommer bedömningen av arbetsförmågan hos en lång rad människor att från den 1 januari göras stegvis. I första hand undersöks om arbetstagaren kan gå tillbaka till ett jobb hos sin vanliga arbetsgivare och sedan görs undersökningen i olika steg fram till att man prövar möjligheten att få ett arbete mot arbetsmarknaden i stort. Förslaget är en stark skärpning av den enskildes möjlighet att få sjukpenning alternativt förtidspension. Den stegvisa bedömningen bygger på Sjuk och arbetsskadekommitténs idéer. Men i deras betänkande finns uppräknat en lång rad åtgärder som måste till innan man kan förändra de medicinska kriterierna. Det handlar bl.a. om satsning på rehabilitering, om kommunernas, sjukvårdshuvudmännens, arbetsförmedlingens och försäkringskassornas roll och möjlighet att ta ansvar för människor så att de inte hamnar utanför. Det handlar också om att kunna förkorta väntetider inom sjukvården, korta operationsköer, osv. Det var detta, herr talman, som var det centrala i de idéer som Sjuk och arbetsskadekommittén förde fram, att man i första hand skulle förbättra förutsättningarna för människor att så snabbt som möjligt och på ett bra sätt kunna komma tillbaka till arbetslivet. I årets budget, för vilken vi redan har antagit ramarna, har man i stället gjort besparingar på rehabilitering. Enligt Sjuk och arbetsskadekommittén var det just ordentliga rehabiliteringsinsatser som skulle kunna få systemet att fungera. Besparingarna motverkar i stället syftet, anser vi, och vi tycker att det är kortsiktigt tänkt. Vi avvisar också i vårt budgetalternativ besparingarna på rehabilitering. Det finns flera sjukdomar och besvär som kan vara svåra att fastställa objektivt. Det handlar många gånger om sjukdomar i rörelse eller stödorganen. Enligt statistik är det fler kvinnor än män som har den här typen av diagnoser. Det handlar om förslitningsskador efter arbeten inom t.ex. vården eller inom monotona yrken inom industrin. Vi vet också att sjukdomar som t.ex. fibromyalgi många gånger är svåra att diagnostisera. Det händer alltför ofta att kvinnor, för i det här sammanhanget handlar det oftast om kvinnor, med den här typen av besvär kan vandra runt i vårdapparaten i flera år innan man kan få sin diagnos fastställd. Förutom möjligheten att få adekvat vård inom rimlig tid kommer också möjligheten att få sjukersättning, eller i förekommande fall förtidspension, att minska. Vart skall dessa människor ta vägen? I en gemensam reservation har vi från flera partier uttryckt farhågor för ett gråzonsproletariat. Det handlar om människor som inte kommer att platsa någonstans. De kommer helt enkelt att falla mellan systemen. Det är ju därför, herr talman, som det är så viktigt att det finns en väl utbyggd och fungerande samverkan bland olika aktörer. Vi måste skapa ett nät som inga människor kan falla igenom. Det jag ser framför mig om dagens förslag går igenom är en ökad belastning på kommunerna. Man övervältrar helt enkelt kostnaderna till socialbidragssystemet. Det blir kommunerna som får ställa upp igen, som i så många andra sammanhang. Den visan börjar vi känna igen. Problemet är ju att socialbidragen håller på att bli en försörjningskälla för vissa grupper, helt i strid med det ursprungliga syftet. Socialbidrag skall vara hjälp vid tillfälliga ekonomiska eller andra problem, men nu håller de på att permanentas för alltför många människor. Det här har vi från Vänstern tagit upp förut här i kammaren, men det förtjänar att påpekas igen. Jag tror också att arbetslöshetsförsäkringen kan komma att få känna av en högre belastning, eftersom de jobb man hänvisar till i den stegvisa modellen många gånger helt enkelt inte finns. Det är just i steg 5 som den största skärpningen ligger, det är i detta steg man skall bedöma om den försäkrade, trots sjukdom, kan klara ett annat arbete på arbetsmarknaden. Herr talman! Vi har i en reservation yrkat avslag på propositionen. Vi tycker helt enkelt att det är fel att ta fram förslag om förändrade kriterier innan man har organiserat upp de rehabiliteringsinsatser som behövs och innan man har vidtagit andra nödvändiga åtgärder inom sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen osv. Därefter kan man ta ställning till om förändrade regler för sjukskrivning kan bli nödvändiga. Det var precis de tankegångarna som också Sjuk och arbetsskadekommittén framförde, och att det är de olika delarna som skapar helheten. Nu skriver man i betänkandet: "Ett intensivt arbete i dessa frågor pågår vidare inom regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som inom Arbetsmarknads-, Närings och Finansdepartementen." Sedan skriver man att man avser att lägga fram ett förslag under 1997. Men varför inte invänta det arbetet? Varför kan vi inte få ta ställning till en helhet? Det vi håller på med nu kan ju inte verka trovärdigt för människorna i vårt land. Då kanske vi på ett bättre sätt hade kunnat hantera frågan för de egenföretagare som nu i vissa fall kommer att ställas vid sidan av. Det handlar om de fall där steg 5 kan komma att tillämpas och där kravet för att erhålla arbetslöshetsersättning helt enkelt är att man avvecklar sitt företag. För det första rimmar detta mycket illa med arbetslinjen, och för det andra får det helt orimliga konsekvenser för dem som drabbas. Vänsterpartiet har därför ställt sig bakom den reservation som tar upp just den här problematiken. Till sist vill jag bara påpeka att det borde ha varit självklart att analyser ur både jämställdhets och fördelningspolitisk synpunkt skulle ha bilagts förslaget. Vi upprepar oss snart som grammofonskivor från Vänsterns sida, men analyser med jämställdhetsperspektiv måste finnas med i alla propositioner som läggs fram. Herr talman! Majoriteten vill uppnå ett visst besparingsmål. Majoriteten har därför, enligt min mening, plockat ut det gôttaste ur någonting som väl utbyggt kanske skulle ha kunnat bli någonting bra och även kunnat få en bredare uppslutning här i riksdagen. Herr talman! Jag står bakom reservationerna 1, 2, 4 och 5. Men jag yrka bifall endast till reservationerna

Herr talman! Det går inte att friskförklara människor till en arbetsmarknad som inte finns. Alla vi riksdagsledamöter har i dag fått ett brev från de långtidssjuka arbetslösas förening i Göteborg. Detta stryker jag under med ett starkt streck. Se i stället sanningen som den är, säger brevskrivaren. Några lätta arbeten finns inte på arbetsmarknaden och absolut inte för personer över 40 år. Varje arbetsgivare kräver i dag oerhört mycket av sina anställda. Även ett arbete på kontor är i dag mycket slitsamt. Människor tvingas redan i dag bort från hus och hem på grund av försäkringskassornas hårdare bedömning i ärendehanteringen, detta trots att de under hela arbetslivet har betalat in avgiften till socialförsäkringen, som har ett stort och växande överskott. Jag såg en uppgift om ca 40 miljarder de närmaste tre åren, men jag vet inte om den är riktig. 10 miljarder är det i alla händelser befogat att tro att det är. Kan man dela upp en människa i flera bitar? Det är en fråga jag ställt mig flera gånger under behandlingen av regeringens proposition om kriterier för förtidspensioner. Kan man dela upp en människa i en del som är sjuk, en annan del som är arbetslös och en tredje del som kanske har sociala problem? För mig verkar det svårt, men trots det är det vad som eftersträvas i många av de förslag på socialpolitikens område som regeringen presenterar. Helhetssynen lyser kort sagt rejält med sin frånvaro. Redan i Sjuk och arbetsskadekommitténs direktiv ingick det att presentera förslag till en försäkring baserad på renodlat medicinska kriterier. Därmed togs den möjlighet bort som tidigare funnits för försäkringskassan och läkarkåren att göra en helhetsbedömning av den försäkrades förmåga att utföra ett arbete. Regeringen lägger fram förslag som sammantaget innebär att många människor riskerar att slås ut från samtliga försäkringssystem och bli beroende av socialbidrag. Det gäller särskilt människor med en blandad problembild i form av ohälsa och svag ställning på arbetsmarknaden, eventuellt också sociala problem. Många av dessa är kvinnor, och de flesta är äldre arbetskraft. Herr talman! Kvinnors ställning på arbetsmarknaden försvagas i snabb takt genom de stora nedskärningar som görs i den offentliga sektorn. Det gör att många kvinnor framöver kommer att hänvisas till akassa och socialtjänst om inte hänsyn tas till hela deras sociala situation, de specifika omständigheter som råder i just den kommun där de är bosatta och till deras tidigare utbildningsnivå. Familjer splittras och barn far illa genom att föräldrarna tvingas flytta ofta. Detta gäller naturligtvis frånskilda, där den ena parten måste flytta från orten och då inte kan hålla den kontakt med sina barn som de önskar. Främst kvinnor kan komma att hamna i deltidsarbetslöshet i och med införandet av den steg-för-stegmodell som regeringen vill ha. Dessutom har kvinnor ofta en mer sammansatt sjukdomsbild. Därför är det skrämmande att i regeringens proposition kunna läsa att man redan inledningsvis konstaterat att förslaget slår hårt mot kvinnor men att regeringen inte anser att man kan åstadkomma speciella lösningar för "särskilda sjukdomsgrupper". Kvinnor är inte en särskild sjukdomsgrupp, och därför kan vi inte annat än be regeringen återkomma med ett förslag om rätten till förtidspension och sjukpenning som inte är konstaterat diskriminerande redan innan det trätt i kraft. Miljöpartiet anförde redan i Sjuk och arbetsskadekommittén att en rimlighetsbedömning var ett av de viktigaste redskapen i utformandet av nya ersättningsregler. Enbart en medicinsk bedömning är otillräcklig. Även vad gäller de vanligt förekommande arbeten som regeringen menar skall vara bedömningsgrundande bör en rimlighetsbedömning kunna göras. Möjligheten att göra en helhetsbedömning bör alltjämt finnas kvar. Herr talman! Regeringen redovisar kraftiga besparingar inom försäkringens område. Det är givetvis mycket positivt om det blir möjligt att göra besparingar till följd av en framgångsrik rehabilitering som gör att fler kan återgå i arbete. Men jag vill betona att regeringens antaganden på denna punkt är mycket osäkra. De besparingar som ligger i en snävare avgränsning av kriterierna för försäkringen är knappast riktiga besparingar utan kommer att leda till ökade kostnader inom andra ersättningssystem, ytterst för kommunerna i form av ökade socialbidrag. Ständigt denna övervältring mot kommunernas yttersta ansvar! Om man vill vara litet drastisk skulle man nästan kunna säga: Statlig budgetsanering, ditt namn är socialbidrag! I juni 1996 var Sjuk och arbetsskadekommittén klar med sitt betänkande. Avsikten var att man skulle nå betydande besparingar inför 2000-talet. Genom samordning mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommuner skulle man ge dem som ramlar mellan stolarna en rimlig inkomst. Men så ser inte förslaget ut. Jag återkommer till helheten igen. Den är sönderhackad, och risken är att enbart socialbidrag återstår för dem som undandras sjukpenning på grund av restarbetsförmåga och som faktiskt inte har det. I ett TV-program nyligen visades tre exempel på hur människor hamnat helt utanför. De kan ju inte få socialbidrag när de anses kunna arbeta, och inte heller sjukpenning, och så är de kanske utstämplade. De får alltså ingenting! Och de är många i dag. Detta gäller i allra högsta grad även egenföretagare. En småföretagare, t.ex. en lantbrukare, en liten städfirma eller en sjukgymnast, uppmanas söka nytt arbete då de inte kan fortsätta med sitt eget. Innan de helt avvecklat sitt företag kan de inte få a-kassa, och hur skall de då kunna resa sig igen? De omfattas inte av sjukförsäkringen. De måste söka socialbidrag och måste då också göra sig av med delar av sin egendom, inte bara företaget eller gården utan kanske också sitt hem, innan de kan erhålla socialbidrag. Reservanterna anser att steg 5 inte bör omfatta egenföretagare och att regeringens förslag i denna del därför bör avslås. Slaget står inte mellan 75 och 80 % i olika socialförsäkringar utan mellan dem som är inne i systemet och dem som av olika skäl står utanför. Närmare en miljon människor står helt eller delvis utanför de olika systemen. Om jag skulle vara mycket drastisk skulle jag kunna formulera mig så här: Mängden snygga smygförändringar som man kan göra i socialförsäkringar, a-kassa och andra försäkringar ser jag inget slut på. Att diskret ändra sjukdomsbegrepp och på detta sofistikerade sätt spara mycket stora summor pengar innan människor hunnit vakna upp och se hur det drabbar just dem är smidigt men snudd på ohederligt. Jag är rädd för att 1997 blir ett mycket tungt år för människorna i vårt land. Det är först då de kommer att förstå hur mycket samhället förändrats och hur fort det har gått. För det är då det kommer att märkas ordentligt i många människors plånböcker. Slutligen kan jag bara säga att vi i Miljöpartiet har sett oss nödsakade att avstyrka hela regeringens proposition, eftersom den så uppenbart slår ojämlikt mot oss kvinnor. Bristen på helhetssyn har påpekats av samtliga partier i utskottet utom Socialdemokraterna och Centern. Nej, jag vill se ett helt nytt förslag från regeringen i de här frågorna. Jag står bakom alla reservationer där Miljöpartiet finns med men yrkar bifall bara till reservation 3.

Herr talman! Vi debatterar nu socialförsäkringsutskottets viktigaste betänkande i behandlingen i dag, därför att när vi skall avgöra frågorna i det här betänkandet är vi inte bundna av några tidigare beslut om särskilda ramar. Här är vi fria att fatta de klokaste beslut. Det skulle vara välgörande om man nu kunde få se ett exempel på att kammardebatten kan ha en inverkan på de beslut som sedan fattas vid omröstningen. Herr talman! Under 1970 och 80-talen svällde våra trygghetssystem ut och blev yviga, vittomfattande och detaljerade. Systemen inbjöd till överutnyttjande, och det gav delvis felaktiga fördelningseffekter och incitament - morötter, om vi så vill. Samtidigt som systemen blev för kostsamma måste kostnadsredovisningarna från denna tid bedömas som otydliga, eftersom systemen inte varit renodlade. Det har därför inte förelegat korrekta kostnadsredovisningar av olika problemområden. Förslagen i propositionen bygger, som här har påpekats, på Sjuk och arbetskadekommitténs delbetänkande. Vi kristdemokrater anser att det är rimligt att i enlighet med betänkandet förändra systemen i riktning mot renodling och förtydligande. Det ger de försäkrade mer positiva incitament. Av totalkostnaden kommer en något större andel att nå de mest behövande. Det är fördelningspolitiskt riktigt och stämmer väl med ett kristdemokratiskt synsätt. Bilden av samhällets kostnader för olika problemområden kommer att bli mer rättvisande. Genom korrekt redovisning av olika kostnadsställen kan underlagen för framtida beslut inom välfärdspolitiken förbättras. Möjligheten för den enskilda individen att få mer träffsäker hjälp kan också öka. Herr talman! Renodlingen av systemen har inte bara fördelar. Det finns grupper som befinner sig i en gråzon mellan stödsystemen. Därför får man inte bortse från att renodlingen av trygghetssystemen har vissa risker, nämligen att alltfler människor, som inte kan få arbete, inte får rätt till ersättning och kommer att stå utanför systemen. Socialbidragsberoendet kan öka. En sådan utveckling skulle vara oacceptabel. Målsättningen måste vara att aktiva åtgärder vidtas. En komplikation är att begreppet sjukdom blivit alltmer komplext, vilket pekar i en annan riktning är renodlingen. Det är ett dilemma. Utvecklingen pekar på allt större inslag av psykosociala faktorer i sjukdomsbilden, vilket gör det svårare att göra den försäkringsmässiga bedömningen om sjukdom och arbetsoförmåga föreligger. Herr talman! Samtidigt som man bejakar en renodling av systemen som princip är det därför viktigt att framhålla nödvändigheten av harmonisering och samordning mellan de olika systemen. Att snarast lösa samordningsproblemen måste vara en prioriterad uppgift för det offentliga. Detta gäller sjuklön, arbetsskadeersättning, arbetslöshetsersättning, socialbidrag och förtidspensioner. Det är bra att ett arbete pågår som underlättar samordning. I budgetpropositionen redovisas utredningen om begreppet försäkrad och utredningen och översynen av inkomstbegreppen. Detta är viktiga grundbultar för att kunna samordna. Men regeringen och utskottsmajoriteten är för passiva när det gäller samordnings och harmoniseringsbehovet. Idealet hade helt klart varit att regeringen kommit med en proposition som byggt på den helhetssyn som finns i Sjuk och arbetsskadekommitténs betänkande. I stället lyfts vissa delar ut för riksdagens ställningstagande just nu. Att rycka ut delar ur något som var tänkta som en helhet är värt invändningar och skarp kritik. Vi kristdemokrater har därför motionsvägen krävt ett tillkännagivande till regeringen om detta. Samordningsproblemen måste snarast lösas. Vårt yrkande, tillsammans med en enskild s-motion, har glädjande nog samlat hela den i praktiken befintliga oppositionen i en gemensam reservation. Även arbetsmarknadsutskottets yttrande ger uttryck för en liknande inställning som vi har i reservationen. Jag beklagar att Centern inte orkat ställa upp på denna viktiga reservation. Herr talman! När renodlingen sätts i sjön vid årsskiftet behöver resurser omfördelas för kompetens och resursförstärkning till arbetslivsinriktad rehabilitering och ökad kompetens till försäkringskasseadministrationen, detta för att skydda enskilda personer, så att de inte i onödan kommer i kläm mellan olika system. Samordning och kompetensförstärkning är viktiga och underlättar bedömningen av individens situation utifrån en helhetssyn. Förstärkningen är också nödvändig för att de goda ambitionerna med renodlingen och förbättringen av trygghetssystemen inte skall misslyckas. Behovet av uppföljning och utvärdering måste med kraft framhållas. Regeringen framhåller vikten av att Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen noggrant följer utvecklingen. Jämställdhetsperspektivet är i det sammanhanget angeläget att framhålla, eftersom fler kvinnor än män enligt statistiken över nybeviljade förtidspensioner har en diagnos som kan vara svår att objektivt fastställa. Herr talman! De problem som kan uppstå för egenföretagare, när den föreslagna steg-för-stegmodellen införs vid prövning av rätten till ersättning, har förbisetts i regeringsförslaget. Utskottsmajoriteten har inte heller löst problemet med de orimliga konsekvenser som förändringarna kan innebära för den här gruppen. Att socialdemokraterna i utskottet tagit för lätt på problemet är beklagligt. Liksom flera föregående talare måste jag säga att det dessutom är obegripligt att Centern ställer upp på lösa skrivningar utan tillkännagivande. I övrigt har ju en enig opposition samlat sig i en gemensam reservation som bl a. tillgodoser en insiktsfull c-motion, som centerkamraterna skall yrka avslag på när vi kommer till omröstning. Även arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande ställt sig bakom de tankar som vi för fram i reservationen. Där har man känt sig friare från de olika partiernas representanter att yttra sig, så där står även s och c bakom det yttrande där dessa farhågor påpekas och där det talas om att en grupp människor kan hamna utan ersättning. Det är en risk som Centerpartiet och Socialdemokraterna i vårt utskott är beredda att ta. Herr talman! Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Betänkande SfU6 handlar om ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. Detta betänkande och proposition 28 är en uppföljning av tidigare beslut för att åstadkomma mer renodlade trygghetssystem. När den nya ohälsoförsäkringen kommer att presenteras nästa år är det viktigt att få ett trygghetssystem som dels är tydligt, dels bildar en helhet. Effekterna av renodlingen får under inga omständigheter bli att enskilda människor hamnar mellan systemen och riskerar att ställas utan försörjning. Det är viktigt att vi har detta perspektiv klart när vi skall ta ställning till de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det finns i dagens förslag dels ett sparbeting, dels förändrade kriterier men också en möjlighet att få en förändrad inställning till arbetslivet i en positiv bemärkelse för de berörda - en mera humanistisk syn på människan. För 30 år sedan när jag började mitt arbetsliv och fram till i början av 90-talet utvecklades en positiv syn på arbetstagarna och arbetslivet. I den meningen var det bättre förr. Människorna var minst lika viktiga som maskinerna. Det förebyggande arbetet i form av företagshälsovård och diskussioner om hur arbetsmiljön och arbetsplatserna skulle utformas prioriterades. Överenskommelser träffades mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna i positiva handslag. Om det skulle arbetas över var frågan given: Kan vi eventuellt planera produktionen på ett annat sätt? I dag konstaterar jag att vi ibland utsätter människor för fysiska och psykiska arbetsmiljöer som vi under den nämnda trettioårsperioden inte hade kunnat drömma om. Varför arbetslivet har tagit sig den utformningen är en mycket berättigad fråga. Det kan inte vara på det sättet att ett elitgäng med minst 100 % arbetskraft ensamt skall ha tillgång till arbetslivet. Människosynen att man är gammal vid 50-60 års åldern delas inte av mitt parti. Det är viktigt att vi män och kvinnor, gammal som ung, var och en med sin förmåga får möjlighet att deltaga i arbetslivet och få uppleva den meningsfullhet som det innebär för de allra flesta att få deltaga i arbetsgemenskapen. Rehabilitering och arbetsmiljö skall förstärkas som nyckelord framöver. Kunskap och arbete är andra honnörsord. I Sverige har vi i totalbedömningen en del grundläggande problem såsom: Sverige har världens äldsta befolkning. Vi har en av Europas längsta lagstadgade arbetstider, dock ej räknat totalt. Mycket övertid, arbetstidsuttaget har inte varit så högt sedan 1969. 420 000 människor är förtidspensionerade av någon anledning. Färre arbetar i dag än för fem-sex år sedan per icke anställd/sysselsatt. När man stöter på problem i samhället eller i arbetslivet kan man inte bara pensionera väck bekymren eller "parkera" människor i olika trygghetssystem, vare sig de är arbetslösa, sjuka eller har nedsatt arbetsförmåga. Genom aktiv handling skall människan åter sättas i centrum på ett mera positivt men också realistiskt sätt. De nu aktuella förändringarna av sjukpenningen och förtidspensionen skall mer uttalat än i dag vara ett skydd för den som helt eller delvis är förhindrad att arbeta av medicinska skäl. Fortfarande skall det emellertid finnas ett utrymme för att väga in även andra omständigheter, i första hand ålder och bosättningsförhållanden men även utbildning och tidigare yrkeserfarenhet - den s.k. rimlighetsbedömningen. Bedömningen skall göras utifrån en steg-för-stegmetod. I sista hand skall arbetsförmågan bedömas mot alla på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Förändringar i arbetsinkomsten skall i princip inte längre ha betydelse för bedömningen. Vidare skall man bortse från arbete utöver heltidsarbete. Det är viktigt att påpeka att förslaget inte innebär någon förändring av det gällande sjukdomsbegreppet. Därför görs nu en justering, som klargör att det är vid bedömning av om sjukdom föreligger som försäkringskassan skall bortse från de nämnda förhållandena. Något ökat krav på att den enskilde skall styrka att han eller hon är sjuk finns inte. Vad det handlar om är att den arbetsförmåga som eventuellt finns kvar bättre skall kunna tas till vara. Herr talman! Den steg-för-steg-metod som försäkringskassan nu kommer att ha till hjälp för att göra en bedömning av arbetsförmågan innebär i ett viktigt avseende en utvidgning i förhållande till dagens regler. Försäkrade som efter rehabilitering har möjlighet att erhålla annat arbete hos sin arbetsgivare får nu ersättning från försäkringen, även om han eller hon utan rehabilitering skulle kunna utföra annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta stärker sambandet mellan arbetstagaren och arbetsplatsen. Det ökar också arbetsgivarens ansvar för att ge de anställda rehabilitering. Att det nu skall prövas om en försäkrad kan klara ett normalt förekommande arbete leder i praktiken till att arbetsmarknadsmyndigheterna får ta ett större och tidigare ansvar för personer som kan arbeta helt eller delvis, vilka antingen inte har någon arbetsgivare eller inte kan arbeta kvar på sin gamla arbetsplats. Även de sociala myndigheterna får ta ett större ansvar när arbetsoförmågan har sin grund i sociala förhållanden. Detta kräver en samsyn mellan Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna å ena sidan och mellan arbetsmarknadsmyndigheterna å andra sidan. Det är därför viktigt att berörda myndigheter samverkar och utfärdar rekommendationer för handläggningen. Här har också Socialstyrelsen en viktig roll. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande framhållit att den renodling som nu föreslås leder till att arbetsmarknaden tillförs en grupp arbetslösa, inom vilken det finns ett stort antal personer för vilka det kommer att vara mycket svårt att ordna ett arbete, speciellt i rådande läge med hög arbetslöshet. Eftersom arbetshandikappade är prioriterade inom arbetsmarknadspolitiken, finns det emellertid anledning att anta att tillräckliga insatser eller åtgärder kommer att mobiliseras, för att se till att de som kan försörja sig själva också får möjligheter att göra det. Detta område bör prioriteras. Herr talman! Renodlingen av trygghetssystemen är inget självändamål. Den syftar till att ge en mer rättvisande bild av samhällets kostnader på olika områden och därmed också bättre underlag för framtida beslut om åtgärder för att komma till rätta med olika problem. Människor kommer också att kunna få hjälp med sina problem av rätt samhällsorgan. Samtidigt kan det inte nog understrykas att detta handlar om ärenden som rör enskilda människor och deras mycket privata angelägenheter. Det rör sig om individuella prövningar av, för de flesta, känslig karaktär. Den som är sjuk befinner sig oftast i ett utsatt läge. Därför krävs det stor varsamhet och respekt i handläggningen. För att systemet inte skall bli stelbent och okänsligt, måste det därför också finnas utrymme för att ta individuella hänsyn. Även om rätten till sjukpenning och förtidspension skall baseras på medicinska kriterier, skall det självfallet vara möjligt att väga in även andra omständigheter. Ingen individ är den andra lik. En och samma sjukdom kan sätta ned den försäkrades arbetsförmåga i olika omfattning, vilket man måste ta hänsyn till. Därutöver skall en sammanvägning göras av hur ålder och bostadsförhållanden, liksom utbildning och tidigare yrkeserfarenhet, påverkar den enskildes möjligheter att arbeta och försörja sig. Det är de positiva möjligheterna hos varje människa som skall tas till vara. Det handlar om stöd och hjälp för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det är detta som skall vara själva utgångspunkten för bedömningen. Den som är arbetslös och deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd skall i första hand bedömas i förhållande till hur sjukdomen påverkar möjligheterna att genomföra åtgärden, i andra hand utifrån om han eller hon kan vara aktivt arbetssökande. För att steg-för-steg-modellen skall vara till gagn för den enskilde, måste självfallet också rehabiliteringen vara av hög kvalitet. Det kräver bl.a. en helhetssyn på den enskilde och dennes behov samt en lokal samverkan mellan olika myndigheter. Det pågår försöksverksamhet och utvecklingsarbete med denna inriktning. Egenföretagaren har en litet speciell situation, eftersom denne tvingas att avveckla sitt företag för att få a-kassa. Det innebär att egenföretagen riskerar att varken få ersättning från socialförsäkringen eller från arbetslöshetsförsäkringen. Problemet bör emellertid inte lösas genom ersättning till egenföretagare via socialförsäkringen. Regeringen kommer i vår att lägga fram förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsutskottet har uttalat att frågan om företagarnas rätt till a-kassa då måste ges en positiv prövning. Likaså förutsätter utskottet att de problem som kan uppstå för den som har en arbetsförmåga som är nedsatt med minst tre fjärdedelar också uppmärksammas i samma sammanhang. Utskottet anser att det är angeläget att detta problem får en lösning. Det har uttryckts oro för att det generellt kommer att bli svårare för kvinnor att få sjukpenning eller förtidspension. Eftersom möjligheterna att göra en rimlighetsbedömning från fall till fall finns kvar, bör inte detta problem uppstå. När det görs så här pass stora förändringar i flera steg, finns det emellertid anledning att vara särskilt uppmärksam på de effekter som de ändrade reglerna får.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

Herr talman! Jag skulle vilja ha en beskrivning av vad den humanistiska synen i detta betänkande innebär. För mig verkar det som om Centern och Socialdemokraterna går med skygglappar in i denna beslutsprocess. På vilket sätt skall de arbetshandikappade prioriteras? Detta var två frågor som förekom i anförandet.
Herr talman! Det är på det viset, Ragnhild Pohanka, att det är fråga om hur vi ser på människor över huvud taget, om människor som har fått krämpor av ett eller annat slag, antingen i arbetet eller genom olycksfall, och därför inte har hundra procent arbetsförmåga, skall "parkeras"s i olika trygghetssystem. Det är denna humanistiska syn som jag talar om, där vi skall kräva av samhället att mera aktivt än i dag verkligen se till att sätta människan i centrum. Det handlar om alla som är sjuka och om de arbetshandikappade. Det har funnits en tid då man på något sätt har "parkerat" människor och därigenom inte aktivt arbetat med dem på det sätt som jag förutsätter att propositionen ger underlag för.
Herr talman! Man blir ju litet förvånad när t.ex. lönebidragen skärs ned liksom pengarna till rehabilitering. Det måste ju vara just där som pengar och insatser behövs.
Herr talman! AMS har uppmärksammat situationen vad gäller lönebidragen och också påtalat den i en särskild skrivelse. Rehabilitering skall verkligen vara ett av honnörsorden framöver. Jag har uppskattat de intensiva diskussioner i frågan som vi har fört i vårt utskott. De 200 miljoner kronor som regeringen tillfälligtvis har minskat anslaget med för 1997/98 skall ju inte på något sätt sättas i samband med vad som nu sker i denna proposition och i detta betänkande. Det handlar om att man vill ta ett helhetsgrepp över rehabiliteringen, som är så otroligt viktig.
Herr talman! Det är intressant att lyssna till Ronny Olander. Han säger att enskilda människor inte skall hamna mellan systemen. Vi har hela tiden försökt säga att det är det som sker, därför att man inte har någon helhetssyn på de förslag som Sjuk och arbetsskadekommittén ändå har lämnat till regeringen. Ronny Olander säger att åtgärder skall sättas in och att det är väldigt viktigt att man har en människosyn som gör att man inte pensionerar bort dessa människor. Vad menar Ronny Olander? Ni sänker anslagen til rehablitering. Ni sänker anslagen till att korta köerna i vården. Vart skall dessa människor ta vägen? Någon allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring finns ju inte. Den har ni avskaffat. Någon sådan skulle inte finnas. Den rättvisan att alla på arbetsmarknaden skulle ha en arbetslöshetsförsäkring om de råkade illa ut skulle inte finnas. Den människosynen är tydligen De nya kriterierna gäller från den 1 januari 1997. Det är om några dagar. Det är inte så att de gäller unga människor som lämnar skolan och som är pigga, friska och alerta. De gäller alla människor som har anmält sjukdom till sjukkassan. Det gäller alla de människorna. Beslut om de skall få sjukersättning eller inte kan fattas redan efter trettondedag jul. Redan i januari fattas beslut om de skall få förtidspension. Ronny Olander säger att man har anledning att anta att åtgärder skall vidtas. Vad betyder det? Får jag avslutningsvis, herr talman, fråga om Ronny Olander delar Ingrid Skeppstedts uppfattning om att det inte kommer att ske några förändringar. Det är samma kriterier som gäller i dag.
Herr talman! Var någonstans i propositionen eller betänkandet, eller i ett uttalande från någon socialdemokrat, nämns det någonting om att vi står bakom ett betänkande där en av förutsättningarna och inriktningen faktiskt är att folk skall hamna mellan stolarna? Inte någonstans i någon mening, inte ens mellan raderna, kan man läsa att vi skulle ha en sådan inställning till människor. Det flera talare här försöker göra får stå för dem. Ni försöker klina på oss en uppfattning som vi aldrig har haft och som vi aldrig kommer att ha i framtiden. Ett av våra krav från socialdemokratisk sida är faktiskt att alla skall ha rätt till ett arbete. Alla skall ha rätt till ett arbete utifrån sin förmåga. Även om vi just för tillfället har en för Sverige väldigt unik och speciell arbetslöshetssituation, hade vi bara för några år sedan definitivt inte den situationen. Jag skall inte gå in på vad som hände åren 1991-1994 när det gäller arbetslösheten. Vad gäller rehabiliteringen måste man också se de sammantagna resurser som finns i vårt land. De är icke små. Det finns också ett engagemang. Jag tycker att alldeles för få talare hitintills har tagit upp det engegemang som finns ute hos arbetsgivare, försäkringskassor, arbetsförmedlingsnämnder etc. Det är det som vi skulle förstärka och lyfta fram. Sigge Godin säger att elaka tjänstemän kommer att fara ut och gripa tag i människor och ställa dem inför rätta den 1 januari 1997. Det sker inte.
Herr talman! Låt mig återkomma till frågan. Delar Ronny Olander Ingrid Skeppstedts uppfattning om att det inte kommer att ske några förändringar, utan att alla de undantag som finns i dag kommer att gälla också den 1 januari 1997? Ronny Olander kan kanske förklara för kammaren varför regeringen lägger fram detta förslag om det är på det sättet. Ronny Olander säger att det inte är någon risk att människor hamnar mellan stolarna. Vilka åtgärder finns att ta till den 1 januari 1997, Ronny Olander? Vilka åtgärder hinner regeringen skaka fram? Jag tycker uppriktigt sagt synd om statsrådet som sitter där nere. Hon skall skaka fram svar på massor av frågor som vi ställer, som Ronny Olander i stället borde svara på. Vad blir det för resultat? När det gäller rehabilitering säger Ronny Olander att de samlade resurserna är jättestora. Han fortsatte inte med att säga att pengarna räcker, att vi har jättemycket pengar och att det inte behövs fler kronor. Om man går ut och frågar försäkringskassetjänstemännen, Ronny Olander, är det bara att konstera att det inte finns tillgång till medel för det man vill göra. Därför plussar Folkpartiet på. Vi plussar på när det gäller Dagmarpengar för att få bort köerna och få tillbaka människor i jobb. Vi kan vara överens om att det är det som är det viktiga. Låt mig också fråga Ronny Olander hur det blir med socialförsäkringen i fortsättningen. Skall ni skapa en grundtrygghetsförsäkring tillsammans med Centern? Hur skall den se ut?
Herr talman! Jag vill än en gång ta upp mellanstolarna-resonemanget och gråzonsproletariatet. Jag misstänker att det inte är helt obekant för Sigge Godin att RFV, AMS och Socialstyrelsen kommer att få regeringens uppdrag att följa utvecklingen mycket noga. Det tycker jag är en garanti för att vi verkligen kommer att ha situationen under kontroll. Jag säger inte att det inte kommer att finnas problem, och det är därför som det är viktigt att följa utvecklingen mycket noga. Vad gäller frågan om det sker förändringar är det fortfarande så att det sker en rimlighetsbedömning. Det är klart att det sker en skärpning. Det vet Sigge Godin, och det vet jag. Men rimlighetsbedömningen finns kvar. Också i Sjuk och arbetsskadekommittén, där Sigge Godin själv har varit väldigt aktiv under några års tid, har denna fråga diskuterats. Ålder, bostadsort, utbildning och yrkeserferenhet spelar fortfarande roll när man gör en rimlighetsbedömning. Jag menar att det, precis som vi har skrivit i utskottsbetänkandet, handlar om individer och enskilda människor. Därför skall vi också behandla dessa frågor med varsamhet, klokhet och medmänsklighet. Det närmar sig jultid och man känner sig attraherad av att säga någonting om jultomten. Jag skall göra det mycket försiktigt, eftersom det är allvarliga frågor. När det gäller att leta fram pengar - det handlar inte bara om detta avsnitt - vet Sigge Godin och Folkpartiet vilken situation Sverige befinner sig i. Det handlar inte om att vara jultomte för en dag. Andra partier försöker ta på sig ett jultomteansikte 364 dagar om året. De ekonomiska utrymmena finns inte.
Herr talman! När jag först hörde Ronny Olander trodde jag att han hade sällat sig till oppositionen. Det är faktiskt inte orden som räknas, Ronny Olander. Det är handlingarna. Jag noterade några saker speciellt. Trygghetssystemen bildar en helhet, sade Ronny Olander. Det skall ske en ökad samverkan så att människor kan ges stöd och hjälp. Det är just denna avsaknad av helhet som vi reservanter vänder oss emot i reservation nr 2. Den finns inte. Det har ryckts en bit ur Sjuk och arbetsskadeberedningen. Sedan frågar Ronny Olander varför arbetslivet har blivit så hårt att äldre blir förtidspensionerade allt tidigare. Denna människosyn delas inte av mitt parti, säger Ronny Olander. Nej, den delas absolut inte av mitt parti heller. Ett av de stora problemen är att vi förtidspensionerar människor allt tidigare. Vi bör satsa ännu mera på rehabilitering och på att försöka hålla människor kvar i arbetslivet. Vi kan inte paketera människor i olika trygghetssystem, säger Ronny Olander. Nej, det skall vi inte göra. Det värsta är att Socialdemokraterna inte alls paketerar. Det finns de som totalt kommer att ramla mellan varje form av trygghetssystem.
Herr talman! Jag vänder mig till några av partirepresentanterna, även Gullan Lindblad. Vi är väl medvetna om att det pågår en process i samhället. Livet står ju inte stilla därför att vi i denna kammare vill debattera frågor fram och tillbaka på olika sätt. Oftast vill vi utreda och ibland vill vi utreda igen för att förhoppningsvis kunna söka oss fram till en bra helhetslösning. Det här är det andra steget i en process. Det tredje steget kommer nästa år när vi skall ta ställning till ohälsoförsäkringen. Under tiden kommer vi genom vårt handlande - om vi alla är beredda att ta nästa steg - att "parkera" människor i trygghetssystem. Det innebär att människor får gå länge på a-kassa och på socialförsäkringar. Inte minst vi som bekänner oss till rehabiliteringens viktiga område vet vad som händer med de människor som inte ser någon framtid i det avseendet. Man kanske börjar fundera över att man nog skall pensioneras ut så att säga. Nej, åter tillbaka till ruta 1. Det gäller alltså allas rätt till arbete och till att utifrån den egna förmågan vara med i arbetsgemenskapen för att på det sättet ge sitt bidrag till förmån både för sig själva och för samhället. Sedan till detta med att äldre slås ut. Både Gullan Lindblad och jag har varit med så pass länge att vi har sett förändringarna i arbetslivet. Jag tror att tiden nu är kommen när vi på nytt skall få en människosyn på arbetsplatserna - hos arbetsgivarna och hos de fackliga organisationerna - som innebär att man verkligen försöker sätta arbetsmiljön, rehabiliteringen och det goda arbetet i centrum.
Herr talman! Efter alla mina år på en försäkringskassa med uppgiften att förtidspensionera handikappade människor trodde jag mig veta mer än de flesta om vad som kan hända människor. Jag tror att vi där är överens. Vi behöver göra allt vi kan för att lindra och för att förhindra att utslagning sker. Men, Ronny Olander, det kräver en helt annan politik som betyder att vi har respekt för de enskilda företagen. Det handlar om att få möjlighet att starta och att utöka en verksamhet, om att kunna anställa fler och om ha råd att satsa på arbetsmiljön. Därför skall vi inte föra den politik som förs i dag och som vi kommer vi in på i debatten om nästa betänkande. Egenföretagarna, säger Ronny Olander, har en speciell situation. Samtidigt går han med berått mod in och beslutar att dessa människor helt och hållet skall ställas utanför varje trygghetssystem. Är detta rimligt? Det verkade ju vara så i utskottet, men jag tycker att Ronny Olander är mera resonerande i dag. Jag är tacksam för att Ronny Olander talar om respekt och hänsynstagande. Där är vi helt överens. Det handlar alltså om att vi verkligen noga följer upp effekterna. Dessvärre ställs vissa människor, med början redan den 1 januari 1997, helt ställas utanför alla försäkringssystem. Är detta rimligt? När kommer ett sammanhållet förslag, Ronny Olander?
Herr talman! Vad gäller just företagarna och deras villkor samt näringslivet över huvud taget vet Gullan Lindblad att det under två års tid har fattats många kloka beslut i denna kammare. Därmed har en stabil plattform skapats för att gå vidare och även anställa folk. Det har ju varit omfattande diskussioner om det. Inom arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken och näringslivspolitiken har vi på område efter område även vad gäller företagsbeskattning gjort förändringar som underlättar för kommande anställningar. När det gäller egenföretagarna och socialförsäkringen behandlas löntagare och egenföretagare exakt likadant i alla sju stegen i steg-för-steg-modellen, med undantag av steg 3 och steg 4. Av naturliga skäl omfattar de inte egenföretagarna. Samtidigt klargör vi i betänkandet vikten av att ingen ställs utan ersättning. Det gäller självfallet också egenföretagarna.
Herr talman! Ronny Olander tog i sitt huvudanförande upp ett par saker, som jag i och för sig kan hålla med om. Han sade att det är viktigt att berörda myndigheter samverkar på ett adekvat sätt och att effekterna av förslaget inte får bli att någon hamnar mellan systemen. När det gäller detta med samordnad rehabilitering vill jag anknyta till vad som står på s. 11 i betänkandet: "För den som inte är berättigad till sjukpenning eller arbetslöshetsersättning har kommittén" Ett intensivt arbete i dessa frågor pågår inom regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som inom Arbetsmarknads-, Närings och Finansdepartementen. Regeringen avger att lägga fram förslag för riksdagen under år 1997." Den här problematiska frågan är tydligen inte färdigberedd. Hur kan Ronny Olander då säga att ingen skall falla mellan systemen? Jag ser en uppenbar risk här.
Herr talman! I denna kammare beslutar vi om kommande verksamhet i olika skeden. Om tillämpningen inte blir vad vi har beslutat om och som i tankar och ord uttalats, får vi naturligtvis undersöka vad det är som sker och som vi önskade inte skulle hända. Vad gäller rehabiliteringen tycker jag att det enbart är glädjande att vi sedan 1993 har flera olika samverkanspartner som jobbar tillsammans med just den enskilda människan. Detta kommer att utvecklas. Det blir alltfler parter. Olika samhällsorgan är med i diskussionen. Frågorna om de fyra departementens arbete och om när ohälsoförsäkringen kommer ber jag att få överlämna till vår socialförsäkringsminister, som kan ge bättre svar än jag. I vår grupp har vi diskuterat just vikten av att inte hamna mellan stolarna. I detta fall har vi inte på något sätt uttalat eller velat påskina att socialbidrag skulle vara ett alternativ till sjukförsäkringen eller a-kassan.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Med det här svaret ser jag dock en uppenbar risk. Kanske blir ändå socialbidragen det alternativa medlet vad gäller ersättningen.
Herr talman! Nej, det är inte så, Marie Engström! Det har jag heller inte någon gång under denna långa debatt sagt. Jag har inte ens förespråkat det. Socialbidrag är enligt socialtjänstlagen det yttersta - det som man får lov att hämta hem så att säga när den typen av bidrag behövs. Men vägen dit är lång. Vi vet också vad man utsätts för när man ansöker om socialbidrag. Vi vet vilka olika kriterier som skall uppfyllas. Det är inte detta som vi talar om i det här betänkandet. Det är inte heller så att regeringen på något sätt anvisar den vägen. Vad det handlar om är i stället att se till att människor får en chans att komma tillbaka till arbetet. Det skall finnas en bra och rejäl rehabilitering.
Herr talman! Vi som är reservanter och opponenter i den här frågan hyser ungefär samma oro. Vi har samma frågor och samma funderingar. Trots Ronny Olanders alla försök att ge ett svar kvarstår ändå frågan: Varför samordnar ni inte era åtgärder? Vad är det viktigaste skälet till tre olika steg när det gäller någonting som i utredningen bedömts skall vara en helhet där de olika delarna är beroende av varandra? Hur kan ni plocka ut delar som är beroende av varandra och lägga fram dem i portioner till riksdagen? Vad är det viktigaste skälet till detta? Har ni i den socialdemokratiska utskottsgruppen fått något besked om det från departementet?
Herr talman! Jag skall än en gång upprepa vad jag har sagt vid ett par tillfällen. Det här är andra steget. Det tredje steget kommer nästa år då de olika delarna fångas upp i en process. Om vi inte skulle våga ta ett nästa steg i dessa mycket viktiga frågor, vad händer då? Jo, då händer det som förekommer ute i samhället i dag, nämligen att människor bara går och väntar. Alltför många går bara och väntar. Nu handlar det om att ta tag i den verkligheten som vi alla befinner oss i och inte bara utreda. Vi måste se till att vi verkligen lyfter fram rehabiliteringen och att vi aktivt jobbar med människor.
Herr talman! Det är litet märkligt, måste jag säga. Vi tar del av någonting som är en del av en helhet. Det är fråga om förändringar i systemen. Dessa bör naturligtvis genomföras parallellt. Ronny Olander talar om en process. Samhällsutvecklingen är alltid en process. Jag tror inte att Ronny Olander menar att vi efter det tredje steget till våren för alltid är klara med dessa områden. Så är det naturligtvis inte. Visst fortsätter processen. Men de bitar som vi nu diskuterar är delar i en helhet, och det kommer man inte ifrån. Det känns ganska märkligt att återigen få höra att eftersom riksdagen troligtvis kommer att fatta detta delbeslut i dag så kommer det att börja hända saker efter den 1 januari 1997. Jag får gratulera till den stora optimism som Ronny Olander ger uttryck för. Men jag delar inte den. Samtidigt vill ni dra ned 200 miljoner kronor på rehabiliteringsinsatserna, något som vi kommer att diskutera senare i dag. Hur man med kraft skall kunna tag i detta samtidigt som man minskar resurserna, det förmår jag inte att ta till mig.
Herr talman! Mycket kort: Jag har svarat på frågan om rehabiliteringen och de 200 miljoner kronorna. Det är fråga om en tillfällig nedsättning för att man skall kunna ta ett samlat grepp och kanske hitta nya vägar i rehabiliteringen. Rose-Marie Frebran säger att hon inte delar min optimism. Då vill jag än en gång säga - utan att bli personlig på något sätt - att det är många i debatterna som borde försöka att se saker och ting med litet mera optimistiska ögon. Man borde försöka se möjligheterna framför hindren. Till syvende och sist är det enskilda människors väl och ve som vi här i kammaren tar ställning till. Då måste vi också våga att ta nästa steg och korrigera, om det visar sig att något har blivit fel. I den pågående processen kommer vi nästa år att fatta ytterligare kloka beslut.

Herr talman! I dag skall riksdagen bl.a. fatta beslut om kriterier för sjukpenning och förtidspension. Regeringen har tidigare i den ekonomisk-politiska propositionen redovisat planerade besparingar på 3 miljarder kronor netto inom området förtidspension och sjukförsäkring. De 3 miljarderna räknar vi med att kunna spara in genom de förslag som regeringen lade fram i propositionen Rätten till förtidspension och sjukpenning och folkpension för gifta (prop. 1994 97:28. Syftet med att bedöma arbetsförmågan mer renodlat utifrån medicinska kriterier är att vi vill ha klarare regler och medverka till att tydliggöra gränserna för vad som bör ersättas från socialförsäkringen. Men jag vill redan här understryka att sjukdomsbegreppet kvarstår oförändrat. Varför lägger vi då fram ett förslag om en renodling? Jo, en renodling kommer att ge underlag för en mer rättvisande bild av samhällets kostnader inom olika områden. Problem som i grunden inte är medicinskt betingade bör i första hand hanteras med arbetsmarknads eller socialpolitiska medel. Detta är helt i linje med de åtgärder som tidigare vidtagits och understöder arbetslinjen i socialförsäkringen. Kostnader till följd av sjukdom och funktionshinder kommer enligt det som nu föreslås att redovisas inom ramen för socialförsäkringen, medan kostnader som uppkommer till följd av arbetslöshet eller av andra skäl skall hanteras inom arbetsmarknadspolitiken eller inom socialpolitiken i övrigt. Genom att kostnader redovisas inom det område där de hör hemma ger det också ett bättre underlag för framtida beslut när det gäller att komma till rätta med problem och prioriteringar mellan välfärdspolitikens olika områden. Vilka negativa effekter kan en renodling ha? Det har förts fram i debatten att personer riskerar att falla mellan systemen på grund av den pågående renodlingen. Det är naturligtvis inte meningen, och det skall inte heller ske. Däremot är det meningen att vi skall hantera frågorna på rätt ställe. Därför klargörs reglerna i sjukförsäkringen. Det är viktigt att förtidspensioneringen träder in när alla möjligheter att återge de försäkrade arbetsförmågan har prövats och att den renodlas i syfte att bli en ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska orsaker. Klarar den försäkrade att arbeta trots sitt medicinska tillstånd skall arbetsförmågan tas till vara. Arbetslinjen skall understödjas. Det är enligt min mening fel att förtidspensionera bort problem som är av arbetsmarknadskaraktär. Samtidigt ger det en felaktig bild av syftet med förtidspensionssystemet. Den enskilde skall hänvisas till de samhällsorgan som är bäst lämpade för att ta sig an hans eller hennes problem och som också bör bära kostnaderna för den enskildes inkomstförlust. Det är viktigt att reformerna på Socialdepartementets och Arbetsmarknadsdepartementets områden bildar en helhet och fungerar så att försäkrade inte faller mellan systemen. Inom regeringskansliet pågår därför ett omfattande arbete med denna samordning. Regeringen är väl medveten om att det finns en grupp människor som har många och sammansatta problem och därför behöver stöd från flera olika huvudmän. Här måste vi bli bättre. Berörda huvudmän måste samverka för den enskildes bästa. Jag noterar med tillfredsställelse socialförsäkringsutskottets tilllägg att en renodling av försäkringen inte får leda till att en nedsatt arbetsförmåga som i huvudsak beror på medicinska orsaker "delas upp" och behandlas på olika ställen. Regeringen har redan uppmärksammat behovet av förbättrad samverkan. Frågan har varit aktuell i flera utredningar som bl.a. har haft i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Vidare har gränsdragningsfrågor mellan olika ersättningssystem varit föremål för utredning. Herr talman! Sedan år 1993 pågår försök med finansiell samordning mellan hälso och sjukvård och socialförsäkring. Sjukvårdsdistrikt i fem olika län deltar. I en kommun bedrivs försöksverksamhet där också socialtjänsten ingår. Regeringen har nyligen beslutat om ytterligare ett sådant försök i Göteborg. För närvarande diskuteras en utvidgning av försöken till att också omfatta arbetsmarknadsmyndigheten. Utöver de nämnda formaliserade försöken pågår ett omfattande arbete ute i landet för att utveckla olika former av samverkan. För att få en bättre överblick över lokala projekt tillsatte regeringen i februari 1996 , överlämnades i maj och har remissbehandlats. Sjuk och arbetsskadekommittén överlämnade sitt slutbetänkande, En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering , i juli i år. Frågor om förbättrad samverkan ingick i kommitténs uppdrag, och betänkandet behandlar bl.a. samordnad rehabilitering för utsatta grupper. Också detta betänkande har remissbehandlats. Dessa två betänkanden behandlas nu i ett sammanhang, och en proposition kommer under våren 1997 och kommer bl.a. att innehålla förslag om förbättrad samverkan mellan myndigheter på lokal nivå. I debatten om att försäkrade riskerar att falla mellan systemen är det viktigt att framhålla att det alltjämt kommer att finnas möjlighet att göra en rimlighetsbedömning. Det skall självklart vara medicinska skäl som grundar rätt till ersättning, men vid bedömningen av i vilken mån dessa påverkar arbetsförmågan skall utrymme för individuella hänsynstaganden finnas med avseende på hur sjukdomen i det enskilda fallet påverkar den försäkrades arbetsförmåga. Det skulle leda alldeles för långt om samtliga de faktorer som i dag tillåts påverka bedömningen helt slopades. Därför skall det finnas utrymme för att ta hänsyn också till andra faktorer som påverkar möjligheten att arbeta, om än i minskad omfattning jämfört med i dag, och det är faktorer som den försäkrades ålder och bosättningsförhållanden. Hänsyn bör också kunna tas till utbildning och tidigare yrkeserfarenhet. En sammanvägning av dessa faktorer, där åldersfaktorn bör väga tyngst, bör i det enskilda fallet i begränsad omfattning kunna påverka bedömningen av den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom arbete. Herr talman! Den steg-för-steg-modell som beskrivs i propositionen är inte något helt nytt. Det är en utvecklad form av det som redan i dag tillämpas av försäkringskassan. I en dom från Försäkringsöverdomstolen från år 1987 beskrivs försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga steg för steg. Vad som nu sker är att lagtexten kompletteras med modellen. Steg-för-steg-modellen markerar att anknytningen till arbetsgivaren är viktig. Det är först när rehabiliteringsinsatser hos och mot den egna arbetsplatsen uttömts som den försäkrades arbetsförmåga skall bedömas mot på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Med normalt förekommande arbeten menas just normalt förekommande arbeten. Det handlar inte om udda eller mycket speciella arbeten som endast förekommer i begränsad utsträckning antalsmässigt eller geografiskt. Det är naturligtvis viktigt att berörda och ansvariga myndigheter samverkar på såväl central som lokal nivå. Riksförsäkringsverket har i informationen till försäkringskassorna särskilt poängterat vikten av att samverka på lokal nivå. Egenföretagare skall liksom anställda även i fortsättningen vara berättigade till sjukpenning under nödvändig behandling och konvalescens om de därefter kan gå tillbaka till sitt vanliga arbete. Detta har hela tiden varit regeringens avsikt. Ett problem är att egenföretagare inte kan få arbetslöshetsersättning förrän de avvecklat sitt företag om de inte kan gå tillbaka till sitt arbete. Detta är emellertid inte något nytt problem eller någon sjukförsäkringsfråga i sig. Det är ett problem som måste lösas inom arbetslöshetsförsäkringen. Ett arbete med detta pågår inom regeringskansliet. Jag anser att vi bör undvika en särreglering som behandlar egenföretagare och anställda olika inom socialförsäkringen. Därför omfattas egenföretagare, precis som anställda, av steg-för-steg-bedömningen med innebörd att de i sista hand prövas mot på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Avslutningsvis vill jag poängtera att effekterna av den pågående renodlingen skall följas upp av ansvariga myndigheter, t.ex. Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Här säger socialförsäkringsministern att människor inte skall falla mellan systemen. Då vill jag läsa innantill ur det enhälliga yttrandet från arbetsmarknadsutskottet, detta utan reservation: "Regeringen har aviserat att den under våren 1997 kommer att lägga en proposition med förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring. Utskottet kan konstatera att innan en sådan förändring genomförts innebär de föreslagna förändringarna att företagare riskerar att vid arbetslöshet bli helt utan ersättning." Och nu säger Maj-Inger Klingvall att denna fråga måste lösas inom arbetslöshetsförsäkringens ram. Men det finns ju ingen arbetslöshetsförsäkring. Vi har ingen allmän arbetslöshetsförsäkring, vilket jag är den första att beklaga, utan det är någonting som fackorganisationerna tydligen skall syssla med i all evighet. Vi skulle naturligtvis ha en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som kunde fungera som kommunicerande kärl, men det har vi inte nu. Alltså ställs dessa människor utanför allt, vad jag kan läsa mig till i varje fall. Jag vill ha ett besked på detta: Är det rimligt att ställa egenföretagare och jordbrukare helt utan försäkringsskydd fr.o.m. den 1 januari 1997, eftersom en proposition skall komma först i vår, och möjligen träda i kraft i höst? Är det rimligt?
Herr talman! Det jag väldigt gärna skulle vilja höra Gullan Lindblad ge besked om är om Gullan Lindblad ställer upp på renodlingen av systemen: Är man sjuk omfattas man av sjukförsäkring och förtidspension, och är man arbetslös omfattas man av arbetslöshetsförsäkring. Det är ju en väldigt grundläggande princip, och därför vore det väldigt intressant att höra om Gullan Lindblad och Moderata samlingspartiet ställer upp på den principen. Nästa fundering är om Gullan Lindblad tycker att det är rimligt att ha särskilda regler för egenföretagare när det gäller sjukförsäkringen. Jag är nämligen av den bestämda uppfattningen att denna renodling är till gagn för den enskilde och att vi kommer att få en bättre överblick över systemens kostnader och funktionsmöjligheter. Det har naturligtvis att göra med att även problemet med egenföretagarna, när vi får ett förslag från regeringen vilket vi skall få här nu under våren, skall lösas via a-kassan. Det här skulle jag gärna vilja höra Gullan Lindblad utveckla.
Herr talman! Om statsrådet har läst betänkandet har hon sett att vi faktiskt har ställt upp bakom det, men vi har ett par reservationer där vi inte är nöjda med regeringens agerande. Alltså är vi i grunden för en renodling av systemen. Jag ställer upp, och det gör förmodligen mina medreservanter också, på att vi måste ha särskilda regler för egenföretagarna till den dag när de icke fullständigt ramlar utanför all social trygghet. Jag vill inte stifta en lag i denna kammare om jag vet, när jag antar lagen, att det nu är människor som helt ställs utanför alla system. Detta har jag inte fått något ordentligt svar på. Det är tydligen så att: Egenföretagarna - strunt i dem! Men det är inget nytt när det gäller regeringspartiet. Däremot är jag mycket förvånad över Centerpartiets agerande, men det är en annan historia. Den andra frågan som jag ännu icke har fått något besked om är: När kommer det ett heltäckande förslag som gör att de människor, som vi i reservationen har sagt kommer att tillhöra en gråzon, inte drabbas? När kommer detta förslag? När jag hör att man i regeringskansliet diskuterar ett samarbete med arbetsförmedlingarna blir jag rent bestört. Har ni inte kommit längre? Under min ordförandetid under den förra mandatperioden fattade vi, på grundval av en socialdemokratisk motion med Birgitta Dahl i spetsen, ett beslut om att vi skulle inleda ett samarbete med arbetsförmedlingarna. Nu håller ni på och diskuterar! Vi vill ha ett förslag på bordet, och det skulle vi ha haft i dag!
Herr talman! När det gäller egenföretagarnas möjligheter att få a-kassa pågår det naturligtvis ett arbete, och frågan skall få sin lösning under våren. Jag är glad att Gullan Lindblad ställer upp på en renodling av systemet. Jag tror att det är rätt väg att gå. Det som också är mycket viktigt, när vi talar om att se detta som en helhet, är att det pågår en rad intressanta projekt i landet. En del projekt stöder vi, vilket Gullan Lindblad är väl medveten om. Men det pågår också en rad försök med samverkan, som görs litet mera anspråkslöst men som har en väldigt stor betydelse för den enskilde. Vad regeringen nu avser att göra är att återkomma till riksdagen med förslag för att utveckla denna samverkan. Jag tror att det är en mycket viktig fråga för framtiden, att vi måste bli mer effektiva i fråga om att använda de samlade resurser vi har inom det här området och göra det på ett så bra sätt som möjligt för den enskilde.
Herr talman! Jag ställde förut en fråga till Ronny Olander angående den samordnade rehabiliteringen, om vart de människor tar vägen som inte är berättigade till vare sig a-kassa eller sjukpenning. Ärendet bereds som bekant inom regeringskansliet. Jag måste fråga Maj-Inger Klingvall: Vart tar dessa människor vägen under tiden? Jag vill också ta upp den kritik som jag framförde i mitt anförande om att vi inte har tillräckliga analyser av hur det här förslaget slår ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag noterar att Jämställdhetsombudsmannen skriver följande, enligt propositionen: Förslaget kommer att slå hårt och orättvist mot kvinnor, eftersom de har en hög representation bland de typer av sjukdomar som kommer att ligga till grund för en stor del av besparingen. I dagens DN läser jag en artikel som statsrådet har undertecknat med rubriken: "Nya sjukpengen ger mer rättvisa." Jag måste då fråga statsrådet: Vari består rättvisan? Till vilket system är det statsrådet förhåller sig?
Herr talman! I den artikel som jag i dag har publicerad i en tidning vill jag naturligtvis framhäva, liksom jag har gjort här i dag, att en renodling av systemen skall ge dem deras rätta karaktär. Sjukförsäkring och förtidspension skall handla om att hjälpa sjuka människor att bli friska, inte minst genom en satsning på rehabilitering, som ju är en klassisk fråga i det här sammanhanget och som vi har arbetat mycket med i riksdagen också tidigare. Jag tror, som jag sade tidigare, att det här är rätt väg att gå för att utveckla våra system, också för att vi skall nå en bättre träffsäkerhet. Men det måste naturligtvis kombineras med en utökad samverkan. Detta ligger i botten på det gemensamma beredningsarbete som nu pågår i regeringskansliet. Där skall vi också ta in resultaten av den utvärdering som skall göras av rehabiliteringen. Jag tror att också det är viktigt för framtiden. Vi behöver skaffa oss mer kunskap om rehabiliteringens effekter och fördelar och vad det är som vi skall satsa på i fortsättningen, just för att människor skall få chansen att använda den arbetsförmåga de har kvar, att öka sin livskvalitet, att delta i arbetslivet efter sina egna förutsättningar.
Herr talman! Detta är ett besparingsförslag, och många människor riskerar att hamna mellan stolarna. Jag kan bara konstatera att jag och statsrådet Klingvall har helt olika uppfattning om innebörden av begreppet rättvisa.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Marie Engström menade med sin slutreplik. Rättvisa i sjukförsäkringen handlar naturligtvis om att den som är sjuk skall få en ersättning som är rimlig, att den som är sjuk också skall få rätt vård och behandling för att bli frisk, att den som har problem skall få möjlighet till rehabilitering. Jag tror att Marie Engström och jag är rätt överens på den punkten.
Herr talman! Visst är det sant att det måste finnas klara regler i de här systemen. Men vad vi har efterfrågat är ju helheten: Var finns helheten? Vad är det för mening med att vi sitter några stycken - ett tag var vi 35-40 stycken - i en statlig utredning, och i total enighet konstaterar att man måste se till helheten när det gäller gråzonsproblematiken om det skall kunna göras några förändringar över huvud taget, när regeringen struntar i det? Regeringen tycker att det är ointressant vad parterna på arbetsmarknaden och de samlade politiska partierna tycker. Då är det ingen mening, när regeringen gör som den vill. Jag har fått några svar, och det är bra. Vad händer med gråzonsproblematiken? Svaret är att fem län skall få fortsätta sina försök, och resten faller utanför. Jag har fått ett annat svar. När det gäller kriterierna att ta hänsyn till regionala förhållanden, ålder osv. skulle det leda alldeles för långt, säger statsrådet. Det är ett bra besked. Jag konstaterar att Centern har blivit lurad i den här frågan. Jag skall ta upp ytterligare några saker. När det gäller de klarare reglerna säger statsrådet att det är arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken som skall ta ansvaret för de människor som har någon form av restarbetsförmåga. När vi inte längre har obligatorisk arbetslöshetskassa för alla på arbetsmarknaden, vart skall de ta vägen då? Ja, de får söka socialbidrag. Dit anvisar regeringen de människorna. Frågan är vidare: Om man skulle öka rehabiliteringen och öka insatserna mot köerna, var finns de medlen, statsrådet? Ronny Olander kunde inte svara, och det är då bra om vi kan få veta det av regeringen.
Herr talman! Jag beklagar att Sigge Godin inte lyssnar på vad jag säger. När det gäller samverkan och samordning kommer regeringen alltså i det förslag som skall föreläggas riksdagen under våren 1997 att ta upp den frågan och lägga fram förslag, bl.a. utifrån den försöksverksamhet som har bedrivits och bedrivs. Då kommer alltså ett samlat förslag. Precis som det står i utskottsbetänkandet, pågår en gemensam beredning, som omfattar inte bara sjukförsäkring och förtidspension utan också a-kassa och socialbidrag. Det är väldigt viktigt att vi nu har möjlighet att göra den gemensamma beredningen av de här viktiga trygghetssystemen och lägga förslag till riksdagen under nästa år. Sedan måste jag ställa en fråga till Sigge Godin. Jag har förstått att det förslag som vi nu har i etapp 2 om besparingarna på detta område, de tre miljarderna, har Sigge Godin reagerat mycket negativt på. Jag kan inte låta bli att nämna att det i det betänkande som snart skall diskuteras finns ett yttrande från Folkpartiet och Sigge Godin där man uppenbarligen förordar stramare regler för förtidspension och sjukpenning, som då skall spara ytterligare 2 miljarder på det här anslaget. Jag skulle vilja veta vilka ytterligare stramare regler det är som Folkpartiet vill införa från den 1
Herr talman! Jag kan börja med frågan. Vi följer Sjuk och arbetsskadekommitténs förslag, och utifrån de förslagen kan det bli de här besparingarna, om hela förslaget läggs på bordet. Samtidigt anvisar vi tre gånger så stora belopp till rehabilitering och till Dagmarpengar för att rehabilitera människor och få dem tillbaka till jobbet snabbare än vad som annars kunde ske. Men regeringen gör raka motsatsen. Då frågar man sig: Vad händer egentligen då? Jo, då går det naturligtvis inte att genomföra. Så enkelt är det. Jag ställde några frågor till statsrådet i min inledning. Vad kommer egentligen att hända med sjukkassa och a-kassa? Skall de slås ihop till en enda försäkring? Vad kommer att hända med överskottet i sjukförsäkringen? Vi tvistar här i kammaren om huruvida det är 30 eller 40 miljarder, men det är i varje fall gigantiska summor, statsrådet. Skall de pengarna täppa till något annat hål i statens budget eller är det medel som skall ligga kvar i sjukförsäkringen? Det är ju avgifter som arbetsgivarna har betalat in och de anställdas egenavgifter som har skapat detta gigantiska överskott. Vad ämnar ni göra med de medlen? Sedan konstaterar jag bara att de försök som pågår ute i landet kommer att innebära att människor slås ut under tiden. Småföretagare, jordbrukare och andra har ingen a-kassa, och de kan inte få det om de inte har avvecklat sitt företag. De är hänvisade till socialbidrag. Till det är också andra som inte tillhör någon form av a-kassa hänvisade. Är det den formen av socialpolitik som den här regeringen bedriver?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Sigge Godin elegant smiter undan den del av sitt yttrande i betänkandet som rör utgiftsområde 10 om de två miljarderna. Jag har väldigt svårt att förstå hur man skall kunna verkställa Sjuk och arbetsskadekommitténs totala förslag den 1 januari 1997, som denna besparing i så fall skulle innebära. Är det inte så, Sigge Godin, att det vi upplever är att vi har en regering som tar ansvar för statens oerhört besvärliga ekonomiska situation genom att nu successivt genomföra en naturligtvis för många mycket besvärlig budgetsanering. Vi kan faktiskt se att den börjar ge resultat - vi kan se att vi 1998 kan nå balans. Den budgetsaneringen måste fullföljas för att vi skall klara de viktiga åtaganden vi har i framtiden, om vi skall klara de generella välfärdssystem som ger så mycket av frihet och rättvisa till Sveriges befolkning. Sigge Godin frågade vad som skall hända. Jag upprepar att det pågår en gemensam beredning i regeringskansliet när det gäller de här trygghetssystemen. Vi kommer att få se förslag under 1997 när det gäller både sjukförsäkring, förtidspension, a-kassa och socialbidrag, och det är just för att få en helhet, för att få ett system där de olika delarna hakar i varandra och där människor inte ramlar mellan stolarna. I den översynen ser vi naturligtvis också över balansen när det gäller avgifterna som betalas in. Men vi är inte färdiga - arbetet pågår, och vi kommer att lägga fram förslag för riksdagen.
Herr talman! Som jag uppfattar det har vi fått åtminstone ett bestämt löfte här i dag, både från Ronny 1997 kommer en proposition som behandlar samordningsfrågorna. Då är min fråga: Kommer den propositionen senast den 14 mars, så att vi kan behandla den under vårriksdagen och så att besluten kan verkställas den 1 juli? Min andra fråga är: När kommer propositionen som skall bygga på ARBOM-utredningen? Kommer den propositionen till våren, eller kommer den inte förrän till hösten? Den skall ju också hjälpa till att lösa de problem som sätts i sjön den 1 januari. Förutom om dessa propositioner vill jag fråga om rehabiliteringen. Vad är anledningen till att ni drar ned den med 200 miljoner kronor per år i två år? Kan man inte genomföra en översyn utan att minska resurserna? Vilket underlättar en översyn - att behålla resurser eller minska resurser? Vad är alltså djupast sett anledningen till detta?
Herr talman! När det gäller sjukförsäkring och förtidspension, som ju är mitt ansvarsområde, är förändringarna aviserade att träda i kraft den 1 januari 1998. Vi har alltså nästa år på oss. Avsikten är att vi under våren skall komma med ett förslag, som sedan kan behandlas så att det kan träda i kraft den 1 januari När det sedan gäller den tillfälliga neddragningen - för den är tillfällig - på 200 miljoner under två år vill jag säga att vi under den tiden skall passa på att utvärdera. Jag vill också anknyta till min förra replik. Vi har sanerat statens budget med över 120 miljarder. Vi har gjort det till hälften genom att höja skatter och avgifter och till hälften genom att genomföra besparingar. Då har inget utgiftsområde lämnats i fred, utan det har sparats på alla utgiftsområden. Det måste man göra så länge som utgifterna för staten varje dag är större än inkomsterna. Sedan kan man beklaga detta och tycka att det är besvärligt - det är det. Men vi måste ta ett ansvar för att få ordning på statens finanser för framtiden. Det är svaret, Rose-Marie Frebran.
Herr talman! Jag undrar om Socialdemokraternas inställning till rehabilitering då är att det är en renodlad kostnad. Rehabilitering är inte en investering som ger mer tillbaka än det man satsar? Därför anser ni alltså att man kan spara på statsfinanserna genom att dra ned på rehabilitering. Då skall ni väl aldrig öka det anslaget igen? Det innebär ju i så fall ökade kostnader; det ger inte tillbaka mer än man satsar. Det måste ju vara den inställning som ni har. Men allt skall gå vidare, och allt skall uppenbarligen bli bra. Delar statsrådet Ronny Olanders åsikt att med det här betänkandet kommer det att bli full fart på rehabiliteringen den 1 januari 1997, på ett sätt som det inte är nu? Människor som i hans vokabulär är "parkerade" i trygghetssystemen kommer då, om jag uppfattade honom rätt, att få en rivstart och förpassas bort från denna parkeringsplats. Är det riktigt?
Herr talman! Rehabilitering ger naturligtvis långsiktiga vinster. Därför är den besparing som vi nu gör under två år endast en kortsiktig besparing, där vi nu börjar få se resultat och därmed också förbättrade möjligheter att fatta bra beslut, som faktiskt ger effekter på längre sikt. Rehabilitering är naturligtvis mycket positivt, både för den enskilde och för samhället, på längre sikt. januari är bl.a. att vi får en förlängd sjuklöneperiod. En av avsikterna är att öka incitamenten för rehabilitering via arbetsgivaren och arbetsgivarens ansvar. Vad det ger för resultat får vi naturligtvis se. Över huvud taget är det ju så, Rose-Marie Frebran, att det ligger i botten på de förändringar vi nu genomför att vi skall följa upp dem och göra det ordentligt. Det handlar naturligtvis både om vad som händer på rehabiliteringssidan och om vad som över huvud taget händer med förändringen när det gäller kriterierna i sjukförsäkringen och förtidspensionen. Vi skall följa det här noggrant och se hur det utfaller.
Herr talman! Att man skall följa något noga har jag hört många gånger i vårt utskott, och jag har inte märkt att man har gjort det. Åtminstone har det inte kommit ut någonting av att man följer det noga. Vi i oppositionen och i småpartierna följer också noga utvecklingen. Jag undrar om frihet och rättvisa åt Sveriges befolkning. Har inte Maj-Inger Klingvall träffat de utförsäkrade och dem som har ramlat mellan stolarna? - Det är en fråga. Jag vill vidare säga att vi inte var för renodlingen av kriterierna. För vem är den till gagn? Jag vill också ta upp sänkningen av anslaget till rehabilitering med 200 miljoner. Det betyder att ett antal rehabiliteringsavdelningar stängs och att påbörjad rehabilitering av människor upphör. Detta är mycket allvarligt, för de människor vars rehabilitering man avbryter har mycket liten möjlighet att orka försöka igen.
Herr talman! Ragnhild Pohanka menar att det här kommer att få väldigt stora konsekvenser och att människor kommer att ramla mellan stolar. Jag vet inte riktigt vad Ragnhild Pohanka stöder den uppfattningen på. Det skulle vara intressant att höra vilket underlag hon har för att kunna veta detta i förväg. När det sedan gäller utvecklingen av rehabiliteringen vet vi naturligtvis att rehabiliteringen långsiktigt har en stor betydelse för den enskilde och att det därför är viktigt att vi nu kan utvärdera, skaffa oss mer kunskap och kanske göra mer målinriktade och effektivare satsningar i framtiden, när vi lär oss mer om rehabiliteringens betydelse. Att den har stor betydelse vet vi redan i dag.
Herr talman! Det kan väl inte behövas två år för att utvärdera hur det har gått med rehabiliteringen. Det står naturligtvis inte i betänkandet att det skall bli på detta sätt, men den tolkning som vi i oppositionen har försökt göra leder fram till denna uppfattning. Följderna blir sådana att dessa personer ramlar mellan stolarna ännu oftare än vad de gör redan i dag. Socialbidrag är ett alternativ, det enda som finns när de andra systemen sviker. Låt mig än en gång ta upp frågan om "parkeringsplatserna i systemen". Jag tycker att det var en väldigt bra formulering. Jag tror att det är bättre för en person att ha en parkeringsplats i systemen än att inte ha någon parkeringsplats alls. Det är det som blir följden för dessa personer men som skall undvikas. Har man en trygghet i någon form av sjukpenning e.d., kanske man orkar och vill ta tag i sin situation, men om man hamnar utanför tappar man den lusten eller den möjligheten. Då kommer man i en så svår situation att man inte orkar detta.
Herr talman! Jag förstår ändå inte riktigt Ragnhild Pohanka. Jag får nästan det intrycket att Ragnhild Pohanka inte tycker att det är bra med en renodling av systemen så att sjukförsäkring och förtidspension riktar sig till den som är sjuk medan det för den som är arbetsför är arbetsmarknadsmedel och a-kassa som skall gälla. Jag tror att detta är den väg som vi skall följa i det fortsatta utvecklandet. När det gäller hur vi ser på människan befinner vi oss naturligtvis i ett besvärligt läge, med en hög arbetslöshet. Det kan för många synas som att de inte heller efter en rehabilitering har möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Men vi måste ändå behålla vår tro på att vi skall kunna skapa en bättre situation för människorna. Det handlar alltid om att försöka satsa på det som är friskt hos en människa och ta vara på den arbetsförmåga som finns. Det måste vara vår ledstjärna in i framtiden. Även om det just nu känns svårt för väldigt många människor, skall vi med rehabilitering och andra åtgärder försöka få människor att på bästa sätt använda den arbetsförmåga de har för att åter kunna komma in på arbetsmarknaden.